Fru talman! Det är väl riktigt att man behöver utreda energifrågorna och skaffa sig en grund för hur man skall hantera energipolitiken. Men det som är litet tråkigt med den här typen av kommissioner och utredningar är att de kommer i ett läge när de mest centrala beslutsfattarna och de mest berörda partierna tycks få kalla fötter. Det är då som man alltid tar till det välkända, välbeprövade, starka och dynamiska politiska instrumentet; man tillsätter en utredning. Det är riktigt att Dan Ericsson icke bara sitter i utredningen utan att han också aktivt medverkade till att den kom till stånd. Däremot - det kan vara skäl att säga det, med hänvisning till vad som i övrigt har sagts i dag - markerade vi från Centerns sida mycket tydligt i ett särskilt yttrande i näringsutskottet vid det tillfället att vi tyckte att Energikommissionen var helt onödig. Vi reserverade oss inte och ställde inte till bråk om att man tillsatte en utredning, utan vi markerade just i det särskilda yttrande att vi tyckte att den var onödig. Det som är viktigt, som vi också sade vid den tidpunkten, är att sätta i gång avvecklingen, att få korken ur ketchupflaskan, icke genom att tillsätta en ny utredning utöver de tre fyra utredningar som vi har haft. Nu har vi Energikommissionen, och jag hoppas och utgår från att den kommer fram till ett mycket bra resultat, som leder till att man skyndsamt kan påbörja avställningen. Jag vill understryka att det ändå är det som är det viktiga. Jag tyckte inte att tillsättandet av Energikommissionen var nödvändigt, i det läge vi befann oss för något eller några år sedan. Då var det, liksom det är nu, viktigt att påbörja avvecklingen. Jag hyllar ändå att den finns och att den kommer fram till ett resultat, som kan användas inom det närmaste året för att påbörja en avveckling med minst en reaktor under den här mandatperioden.
Innan jag lämnar ordet till Sten Andersson vill jag tala om att det i debattreglerna för interpellationer finns en passus som säger, att en ledamot som har förbrukat sina anföranden kan få ordet för en replik om längst tre minuter om han eller hon blir angripen av en nytillkommen talare.
Fru talman! Jag skall inte säga att jag kan riksdagsordningen bättre än fru talmannen, men jag tror att det här är fel. Man har alltså 6+3+3 minuter om man anmäler sig dagen innan och 6+3 minuter om man anmäler sig samma dag. Med denna nyordning kan vi få många och långa debatter i kammaren framöver. Jag begärde ordet bara därför att kdsrepresentanten uttalade sitt fulla stöd för Energikommissionen. Med tanke på det anförande han höll, i synnerhet om sitt partis agerande, är jag djupt imponerad.

Fru talman! Jag tillhörde inte riksdagen när man kom överens om att tillsätta Energikommissionen, men jag måste säga att jag tycker att det var oerhört klokt att man gjorde det för att ta fram ett underlag som vi kommer att ha glädje av när vi skall lägga om den svenska energipolitiken, vilket vi skall. Då är det nog väldigt viktigt att vi har haft en kommission som har vänt uppochned på det tidigare materialet men som också blickar framåt. Med tanke på dess mycket starka parlamentariska sammansättning och alla de experter på alla tänkbara områden inom energipolitiken som är involverade i kommissionen är jag övertygad om att vi kommer att få ett utomordentligt fint material för att starta den politiska processen. Det var säkert välkommet också för Centerpartiet från en annan utgångspunkt: Detta skulle säkert ha blivit en väldigt svår fråga att hantera i nya fyrpartiregeringsförhandlingar. Ur den aspekten är det väl också klokt att ha haft en energikommission. Jag hoppas att vi aldrig mer hamnar i den situationen att ni sitter i fyrpartiförhandlingar!

Fru talman! Ola Sundell har frågat mig vilka insatser jag är beredd att vidta för att Östersund och Sverige skall få den internationella olympiska kommitténs förtroende att arrangera de olympiska vinterspelen år Sveriges regering står bakom Östersunds ansökan att i samarbete med Åre arrangera de olympiska vinterspelen år 2002. Det bör ankomma i första hand på kampanjkommittén i Östersund att avgöra på vilket sätt jag och regeringen i övrigt kan bidra i kampanjen. Regeringen fäster stort hopp om att Östersund skall få spelen, och civilministern har därför redan nu påbörjat planeringen för hur den av staten utställda garantin skall följas upp. Jag har som statsminister nu liksom i tidigare sammanhang uttryckt mitt och socialdemokratiska regeringars stöd för att Sverige skall ges förtroendet att arrangera olympiska spel. Jag har också beslutat att på kampanjkommitténs inbjudan delta i slutpresentationen av Östersunds kandidatur vid den internationella olympiska kommitténs omröstning i Budapest den 16 juni i år.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret från statsministern och regeringen. Jag tycker att det är ett bra svar, som visar på ett idrottsligt engagemang och en tilltro till Östersund som kandidat för de olympiska vinterspelen 2002. Anledningen till att jag har ställt frågan är att jag inte har uppfattat kampanjen som en direkt nationell angelägenhet. Svaret från statsministern ger ett uttryckligt stöd för kandidaturen. Med anledning av statsministerns idrottsliga engagemang och det svar som han har gett uppfattar jag det så att regeringen stöder den här kandidaturen.

Fru talman! Birgitta Gidblom har frågat jordbruksministern på vilket sätt regeringen kommer att agera för att motarbeta den tolkning av kosmetikadirektivet som Europeiska kommissionens konsumentpolitiska serviceorgan gör. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt Birgitta Gidblom tolkar CPS kosmetikadirektivet så att man anser att förbudet inte gäller test av färdiga produkter. Redan i förhandlingarna om ett EES-avtal och därefter om medlemskap i EU har Sverige ställt sig bakom de ändringar i kosmetikadirektivet 1998 blir förbjudet att inom den europeiska gemenskapen marknadsföra kosmetiska produkter om de innehåller beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar som testats på djur. Fram till detta datum skall kommissionen varje år i en rapport till Europeiska parlamentet och rådet redogöra för hur utvecklingen av alternativa metoder där djur inte är inbegripna framskrider. Rapporten skall också innehålla en redogörelse för hur många djurförsök som utförts när det gäller produkter där detta ännu sker. Endast om utvecklingen av alternativa metoder inte kommit så långt att alternativa metoder står till buds skall fristen för test på levande djur förlängas. Sverige deltar genom experter från Läkemedelsverket i arbetsgrupper och kommittéer inom EU där frågor kring förbudet mot djurförsök diskuteras. Arbetet med att ersätta djurtest fortskrider genom ett samarbete mellan den vetenskapliga kommittén för kosmetologi och ett europeiskt institut som har till uppgift att bedöma om alternativa metoder är tillräckligt säkra. Vi stöder detta arbete från svensk sida på olika sätt. Några riktlinjer från kommissionen om hur direktivet om förbud mot djurtest skall tillämpas när det träder i kraft den 1 januari 1998 finns inte, enligt uppgift från kommissionen. Frågan har heller inte väckts i den vetenskapliga kommittén. Regeringens avsikt är att införa förbudet i svensk lagstiftning så att det är tillämpligt senast den 1 januari 1998.
Frun talman! Jag får tacka socialministern för svaret, som ju var positivt. Att jag ställde den här frågan beror på mitt stora intresse för djurskyddsfrågor och på att jag anser det vara mycket omoraliskt att testa kosmetika på djur. Plågsamma djurtest som ger upphov till förgiftningar, sår, bölder och sönderfrätta ögon innebär övergrepp mot levande och kännande varelser som vi måste sätta stopp för. Därför blev jag glad när riksdagen beslutade om förbud mot kosmetikatest och att kosmetika och hudvårdsartiklar skall märkas med uppgift om huruvida de testats på djur eller ej. Tyvärr hände det ingenting då, och ett svenskt ensidigt förbud skulle ju endast ha ett begränsat värde eftersom kosmetikatest på djur inte förekommer i Sverige. Av de produkter av detta slag som säljs i Sverige är 75-80 % importerade, vilket innebär att de tillverkas och testas i andra länder. Även en del svenska företag testar utomlands. Plågan för djuren blir ju inte mindre av att testen utförs i annat land. Det var därför tillfredsställande att EU förbjöd djurtest, trots att det var ett urvattnat beslut: Djurtest skulle förbjudas men bara om det fanns alternativa testmetoder. När jag nu fick uppgiften, som tydligen inte stämmer, att EU-kommissionen inte verkar ha något intresse av att genomföra beslutet blev jag bestört och besviken. Att Sverige enligt uppgift inte hade någon avvikande åsikt gjorde mig ännu mer besviken. Svaret från socialministern har dock lugnat mig. Men när det i svaret sägs angående alternativa metoder att "om utvecklingen av alternativa metoder inte kommit så långt att alternativa metoder står till buds skall fristen för test på levande djur förlängas", då vill jag framhålla att jag anser att det är lika omoraliskt att testa kosmetika på djur vare sig det finns alternativ eller ej.
Fru talman! Jag blev också orolig när jag fick frågan av Birgitta Gidblom. Vi följer ju den här frågan väldigt noga och har ett starkt intresse från svensk sida att frågan utvecklas åt rätt håll. Jag har kontrollerat genom vår representant i den vetenskapliga kommittén att frågan inte har varit uppe för diskussion, vilket framgår av mitt första svar. Under alla omständigheter kommer frågan upp senast 1997 eftersom det är då man skall behandla det ställningstagande som skall styra de slutliga direktiv som skall gälla inför den 1 januari 1998. Vi har alltså tid på oss att följa upp frågan, påverka den så att man får bra test som alternativ, men också att reagera i tid innan det blir något ställningstagande inför några förändringar.
Fru talman! Jag tror inte att vi har delade meningar i den här frågan. Jag kommer givetvis också att fortsätta följa den. Jag tackar för svaret.

Fru talman! Margitta Edgren har frågat utbildningsministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att antalet AT-tjänster skall motsvara antalet nyexaminerade på läkarlinjen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. För att få legitimation som läkare krävs att den examinerade läkaren efter fem och ett halvt års grundutbildning på läkarlinjen fullgör 21 månaders allmäntjänstgöring, s.k. AT-tjänstgöring. Allmäntjänstgöringen skall i princip fullgöras som underläkare med handledning inom ett antal olika verksamhetsområden i s.k. block som anordnas av sjukvårdshuvudmännen. Allmäntjänstgöringen avslutas med ett kunskapsprov som utbildningshuvudmännen ansvarar för. Först efter legitimation har läkaren en oinskränkt rätt att utöva läkaryrket. En arbetsgrupp med företrädare för bl.a. Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet, sjukvårdsoch utbildningshuvudmännen samt läkarkåren har i departementspromemorian Den framtida efterfrågan på läkare m.m. bl.a. föreslagit förändringar i organisationen av den del av läkarutbildningen som leder fram till legitimation. Bakgrunden till arbetsgruppens uppdrag var just det som Margitta Edgren tar upp i sin fråga, dvs. de ökande svårigheterna för sjukvårdshuvudmännen att erbjuda ett tillräckligt antal AT-block i relation till antalet nyutexaminerade. Arbetsgruppens förslag innebär att grundutbildningen förlängs med sex månader medan allmäntjänstgöringen kortas i motsvarande mån för att omfatta 15 månader. Innehållet i tjänstgöringen föreslås också förändras något. På så sätt skulle enligt gruppens bedömning i princip samtliga läkare som önskar fullgöra allmäntjänstgöring kunna erbjudas denna möjlighet. Departementspromemorian har remissbehandlats och bereds nu i regeringskansliet. Jag skall givetvis inte här och nu föregripa resultatet av pågående beredning men vill för Margitta Edgren redovisa min principiella uppfattning i frågan. Studerande som påbörjar en lång, yrkesinriktad utbildning måste självklart ges garantier för att det finns praktiska möjligheter att uppfylla de formella krav som statsmakterna uppställer som villkor för att utöva yrket. Det är också regeringens avsikt att ett förslag med denna inriktning skall kunna läggas fram för riksdagen under hösten.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag delar den avslutande principiella uppfattningen. Att jag ställde frågan beror på att det när det gäller tandläkarstuderande just nu pågår en process i samhället som inte har samma slutsats. Jag skulle vilja peka på några saker som gäller arbetsgruppens förslag. För det första: Vilka garantier har man för att landstingen inte fortsätter att minska antalet AT-block när man nu genomför förändringen som innebär att man minskar tjänstgöringen från 21 till 15 månader? Svårigheterna för huvudmännen framöver blir ju faktiskt inte mindre. För det andra: Om man nu minskar AT tjänstgöringen så betyder det att de legitimerade läkarna så att säga inte blir kompetenta Europaläkare. Hur går det ihop med vårt Europasamarbete och den internationella gångbarhet som vi i andra fall faktiskt berömmer oss för att vilja hålla levande? För det tredje: Det finns ju faktiskt prognoser som visar att vi för närvarande har en aning för högt intag. Har ni någonsin i arbetsgruppen diskuterat att sänka taket för antalet platser för medicinstuderande för att på så vi komma undan en del av svårigheterna?
Fru talman! Margitta Edgren frågade vilka garantier man har för att landstingen inte drar ner ännu mer. Garantierna får bedömas ligga i landstings och sjukvårdshuvudmännens långsiktiga ansvar för en fungerande tillgång till specialister inom hälso och sjukvård. I perspektivet 10-15 år framöver kommer man att behöva välutbildade läkare, precis som man behöver dem i dag. Det är alldeles riktigt att det är problem när det gäller både ST-läkarna och AT-tjänstgöringen. För inte så länge sedan påpekades också när det gäller vikariatsfrågorna att landstingen inte tillräckligt tar till vara de läkare som finns. Det gäller naturligtvis för landstingen att nu göra ordentliga bedömningar så att I den beredning som pågår ingår självfallet diskussioner med landstingen och sjukvårdshuvudmännen för att vi skall göra en gemensam bedömning och gemensamma åtaganden så att detta skall kunna fungera framöver. I beredningen ingår också att bedöma hur man skall väga av detta med Europakompetensen, som Margitta Edgren tar upp. Frågan om huruvida gruppen lade fram förslag om att minska intaget vill jag säga att detta är ganska komplicerat. Det är riktigt att det just nu är ett för högt intag. Men jag vill då påminna om att det finns en viss komplikation i att det från tid till annan dyker upp motioner - jag vet inte om Margitta Edgren var en av motionärerna - om att öka intaget av läkarstuderande här och var i landet. Det gäller naturligtvis för regeringen samt också för riksdagen att göra en avvägning så att det blir en rimlig balans och att också detta får ingå i en beredning inför det förslag som läggs fram i höst.
Fru talman! Jag har en fundering när det gäller garantier. Förändringen för tandläkarstuderande baserades på långsiktiga prognoser och gemensamma diskussioner med Landstingsförbundet. Trots detta är det nu inte möjligt att erbjuda den AT-tjänstgöring som tidigare ingick i de studerandes utbildningsplaner. Jag förstår att man inte kan ge garantier, men en springande punkt är att man ändå gör något för de studerande, för utbildningen är ju lång och dyr. Att då utöka utbildningen med bara en termin och korta AT tjänstgöringen med den kvalitativa handledningen innebär faktiskt stora förändringar. Det är ett ord på s. 2 i svaret som jag skulle vilja ha en definition av: --- gruppens bedömning i princip samtliga läkare som önskar fullgöra allmäntjänstgöring ---. Betyder det att ni har funderingar på att göra allmäntjänstgöringen frivillig?
Fru talman! Nej, det är inte så man skall tyda ordet. För att få legitimation skall hela utbildningen inklusive AT-tjänstgöringen fullgöras. Naturligtvis innebär orden förändring av AT-tjänstgöringen att man också får se över innehållet och blockindelningen i AT-tjänstgöringen under de föreslagna 15 månaderna. Det finns säkert utrymme för en del förbättringar också inom AT-tjänstgöringen, så att de läkarstuderande får en bra AT-tjänstgöring under de månader som de skall fullgöra den. Jag vill återkoppla till att det handlar om en bedömning i vilken alla de ansvariga, inklusive landstingen, måste vara med och göra åtaganden för att detta skall fungera på längre sikt. Kanske också just erfarenheterna från tandläkarsidan kan vara med i bagaget, så att man inte gör samma bedömning framöver som man har gjort tidigare.
Fru talman! Då uppfattar jag Ingela Thalén så, att legitimation förutsätter att man har fullgjort en AT tjänstgöring, oavsett om den fortsatt blir 21 månader eller om den blir 15 månader. Om detta är vi helt överens. Jag vill bara markera att jag inte tillhör dem som menar att man skall öka läkarintaget. Däremot tillhör jag dem som menar att de som utbildar läkare skall lyssna till vad riksdagen har sagt. Jag har fått starka indikationer på att den neddragning i Göteborg som riksdagen har beslutat om icke är genomförd.

Fru talman! Anne Wibble har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att genomföra för att undvika att det höga ränteläget skall skapa en ny fastighetsoch bankkris. Under våren har dollarns kraftiga försvagning bidragit till att återigen skapa oro på de internationella finansmarknaderna. Oron har i Europa framför allt manifesterats i svagare valutor och stigande räntor i ett antal länder. I huvudsak har det varit länder med svaga statsfinanser och litet förtroendekapital vad gäller upprätthållandet av prisstabilitet som kommit att påverkas av den ökade osäkerheten. Som Anne Wibble noterat har de svenska obligationsräntorna stigit under våren och skillnaden i ränta mellan svenska och tyska tioåriga statsobligationer har under en längre tid varit större än 4 %. Den socialdemokratiska regeringen övertog i höstas en ekonomi som bl.a. präglades av mycket svaga statsfinanser. Regeringen har hittills under mandatperioden presenterat åtgärder som tillsammans innebär en budgetkonsolidering på 118 miljarder kronor, vilket motsvarar 7,5 % av BNP. Detta är ett av de största budgetsaneringsprogram som genomförts i något industriland under modern tid. Saneringen av statsfinanserna är tillsammans med en fast penningpolitik nödvändig för att öka förtroendet för den svenska ekonomin och därmed på sikt medverka till lägre svenska räntor. Efter presentationen av kompletteringspropositionen, som visar på förbättrade statsfinanser, har kronan stärkts och räntorna fallit. Härigenom minskar risken för att höga räntor skall förhindra en fortsatt stabilisering av banksystemet och fastighetsmarknaden.
Fru talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Det faktum att det har tagit lång tid, nästan en hel månad, innan jag fick svar på min fråga illustrerar väldigt tydligt hur snabbt och kraftigt den svenska räntenivån kan åka bergochdalbana allteftersom saker händer i omvärlden. När jag ställde frågan var tioårsräntan nästan exakt 4 procentenheter högre här hemma i Sverige än i Tyskland. Nu är differensen något mindre än så, men fortfarande betydligt större än i januari, när den var mellan 3 och 3,2 procentenheter. Däremellan har skillnaden, som finansministern nämnde, tidvis överstigit 4,5 procentenheter. Det är väldigt glädjande att räntorna har sjunkit från denna extremt höga nivån. I hög grad är det en spegling av att räntorna gått ned i väldigt många länder. Jag skulle emellertid vilja varna för en tillvänjning. Jag tycker att finansministerns svar andas en betydande förnöjsamhet: Nu är det som skall göras gjort, och något mer behöver inte göras. Räntorna är fortfarande alldeles på tok för höga. Jag vill påminna om att Göran Persson i början på året sade att det krävdes ytterligare åtgärder om inte femårsräntan hade gått under 10 % fram på vårkanten. Jag förmodar att han då tänkte på den skada som höga räntor gör både för jobben och för fastighetsföretag och i förlängningen för banker och det finansiella systemet. Det är möjligt att Göran Persson nu har ändrat uppfattning och att han tror att det inte behövs fler åtgärder trots att de långa räntorna ligger klart över det tidigare nämnda kritstrecket. Jag tycker att det är mycket olyckligt för förtroendet att först säga en sak och sedan inte göra så. Det är dessutom fel. Jag måste få upprepa frågan till finansminister. Är det verkligen Göran Perssons allvarliga mening att den förnöjsamhet som det skrivna svaret ger uttryck för är välmotiverad? Jag delar inte den uppfattningen.
Fru talman! Jag talar nu med en av världens mest framgångsrika räntehöjare. Anne Wibble har det osannolika världsrekordet på 500 % i ränta under sin finansministertid. Några månader efter det att moraset har flytts, eller rättare sagt efter det att väljarna har lyft ut henne ur kanslihuset, föredrar hon att gå till offensiv i frågan. Välkommen i de ansvarsfullas krets, fru Wibble! Jag är inte förnöjsam - långt därifrån. Jag sitter med en statsskuld som är av sådant slag att en ansvarsfull finansminister varje dag följer ränteutvecklingen med mycket stor oro. Den situation regeringen ärvde innebär ju att väldigt mycket av det normala budgetarbetet slås sönder om räntan så bara går upp med 1 %. De kalkyler som Anne Wibble så här dags föregående år gick till riksdagen med i kompletteringspropositionen innebar att vi t.o.m. skulle ligga under den tyska räntan. Den magnifika felräkningen resulterade i felbedömningar på i storleksordningen 40-50 miljarder kronor. De har jag nu att reda upp. Jag har ingenting emot att samarbeta med fru Wibble. Men det finns ingen anledning att starta ett sådant samarbete när nu regeringen försöker röja upp genom att torka på sig de problem som fru Wibble mer än någon annan bär ansvaret för. Det vill jag klart markera.
Fru talman! Jag tycker att Göran Persson kunde hålla sig för god att åberopa en tre dagar lång Riksbanksaktivitet i samband med det kronförsvar som var gemensamt för den dåvarande regeringen, i vilken jag deltog, och den dåvarande oppositionen, i vilken Göran Persson deltog. Man kan nästan tolka det som att det skulle ha funnits något slags ambition att ha hög ränta. Sannerligen är precis motsatsen fallet. Det var icke desto mindre bra att Göran Persson fick sagt att han inte är förnöjsam. Det tror jag hade varit direkt skadligt för den svenska utvecklingen. Men frågan återstår: Vad vill Göran Persson göra framöver, bortsett från att skälla på den förra regeringen? Jag talar inte om det som har gjorts, och jag talar inte om Göran Perssons förnöjsamhet som jag nu hoppas är historia. Det är självklart att finansministern följer ränteutvecklingen. Det vore skrutt annars. Frågan kvarstår. Om Göran Persson faktiskt medger att läget är riskfyllt i dag vill jag veta vad han vill göra.
Fru talman! Fru Wibble skall nu reagera på de förslag som regeringen tillsammans med Centerpartiet har lagt fram för att stabilisera de offentliga finanserna. Det har, åtminstone så här långt, mötts av en hyfsad reaktion från marknader och i debatten. Fru Wibble kommer inte ifrån att också Folkpartiet och Moderaterna på sin kant måste redovisa ett politiskt alternativ som är annorlunda än de planer som man inte orkade genomdriva i regeringsställning. Jag redovisar tillsammans med regeringen i övrigt ett konkret program som riksdagen har att hantera. Fru Wibble har nu att redovisa för riksdagen om hon tänker lägga om sin politik - fiaskot från regeringsåren - eller om hon tänker bita sig fast vid det som redan är underkänt. Det är där bevisbördan ligger. Om man avvisar det vi har föreslagit i propositionen vill jag veta hur det alternativ som kan samla en majoritet ser ut. Eller reducerar sig Folkpartiet frivilligt till en politisk rest utan något som helst inflytande och utan ambition att påverka utvecklingen?
Fru talman! Jag tycker att det skulle vara bra om Göran Persson, som ju säger sig följa ränteutvecklingen, noterar att räntornas nedgång i Sverige har ett mycket starkt samband med att räntorna har gått ned i alla s.k. högriskländer. Om man tittar på de länder som brukar betecknas som sådan, dvs. Sverige, Italien, Spanien, Kanada och några andra, skall man finna att räntedifferensen gentemot Tyskland fortfarande är väsentligt större i Sverige än vad som är genomsnittet för dessa högriskländer. Göran Persson skall i morgon få se att Folkpartiet kommer att redovisa en starkare budgetpolitik och en mera tillväxtfrämjande politik för att medverka till den förtroendeökning som krävs för att få en bestående och fortsatt räntenedgång och dessutom en ökning av antalet jobb. Det är morgondagens tillställning. Det är faktiskt frågeställaren som har rätt att få svar av finansministern och inte tvärtom. Min fråga gällde om regeringen avser att göra något mer. Jag konstaterar bara att så inte tycks vara fallet. Jag tror att det är ett mycket riskfyllt agerande från finansministerns sida.
Fru talman! Jag kan inte frigöra mig från känslan att fru Wibble på något sätt inte gläds åt de framgångar som Sverige nu har i ekonomiskt avseende. Vi är på väg att stabilisera statsskulden. Det är litet av "Surt, sade räven". De egna misslyckandena framstår i bjärtare dager när man nu ser vad som presteras. Egentligen, fru Wibble, kan allt agerande från er sida sammanfattas i uttrycket "högriskland". När användes det begreppet om Sverige innan fru Wibble fick möjlighet att förstöra statsfinanserna under den nyliberala eran? Det är nu, när vi har fått ta över efter er och röja i moraset, som den typen av begrepp har blivit aktuella. Larsson var det ingen som talade om högriskland. Betänk detta!
Fru talman! Som finansministern möjligen borde ha noterat var min första kommentar att det är mycket glädjande att räntorna har sjunkit från den extremt höga nivån. Jag är dock inte nöjd med det. Jag tycker att det borde vara finansministerns ambition att ytterligare få ner räntenivån. Det är för att få veta om finansministern har några sådana åtgärder i bakfickan som jag ställde min fråga. Jag tror att det är ganska angeläget. I sina ljusare stunder har finansministern erkänt att krisen i den svenska ekonomin inte började den 6 oktober 1991. Jag tycker att det kanske vore på sin plats om han upprepade läsningen av dessa gamla anföranden då och då. Jag tror i själva verket att krisen har mycket gamla rötter. Vi kan stå här och träta hur mycket som helst om vem som skapade vilka problem och vems ansvar det är, men jag tror att det som är intressant för svenska medborgare är vad vi skall göra åt problemen. Fru talman! Jag kan tyvärr bara konstatera att Göran Persson inte kan göra något annat än att skälla på den föregående regeringen. Åtgärderna lyser med sin frånvaro. Jag beklagar det. Det är enligt mitt sätt att se det ett alltför riskfyllt agerande.
Fru talman! Jag tycker att det är litet sorgligt att Anne Wibble inte erkänner att vi har lagt fram och i denna riksdag genomfört ett av de största budgetsaneringsprogrammen i Europa. Vi har genomfört det - inte bara planerat. Jag har inget emot att vi diskuterar 80-talet och kanske också 70-talet och de svaga minoritetsregeringarnas roll när det gäller en stram finanspolitik i en uppåtgående konjunktur. En sådan diskussion kan vi gott ha. Det stora misslyckandet som satte stämpeln på Sverige bestod av att vi under tre år har haft en regering som inte har orkat regera utan som faktiskt har ägnat mycket tid och kraft åt annat. Det har omvärlden sett. För det får vi i dag betala höga räntor, och vi får betala med ett omdöme om den perioden där fru Wibble själv har talat om ett högriskland. Det här skall vi nu bort ifrån, och det är det som regeringens politik syftar till.

Fru talman! Anne Wibble har frågat mig hur regeringen och jag själv agerat för att påskynda och öka Låt mig först säga något om bankens inriktning i stort. Den strategi för bankens verksamhet som fastställdes 1994 innebär i korthet fortsatt prioritering av stödet till den privata sektorn, större andel riskkapitalsatsningar och ökade insatser i den finansiella sektorn. På sistnämnda område skall stödet i större utsträckning ges via lokala finansiella mellanhänder för att nå små och medelstora företag i regionen. Denna övergripande strategi överensstämmer väl med de prioriteringar som fastställts för det svenska stödet till Östoch Centraleuropa. I det löpande arbetet i EBRD försöker vi från svensk sida driva på bankens aktiviteter inom de områden som vi anser vara strategiskt betydelsefulla. Möjligheterna för ett medlemsland att påskynda bankens utbetalningar är dock, som Anne Wibble väl känner till, begränsade. EBRD:s hittills relativt långsamma utbetalningstakt sammanhänger i första hand med olika förseningar i låntagarländerna. Vad som däremot kan göras för att effektivt påverka och främja EBRD:s verksamhet är att ställa tilläggsresurser till förfogande inom ramen för ett nära samarbete med banken. Regeringen har successivt breddat denna form av stöd. Ett första exempel är det baltiska investeringsprogrammet som de nordiska länderna igångsatte 1992. Programmet, som syftar till att främja framväxten av små och medelstora företag i Baltikum, omfattar totalt drygt 900 miljoner kronor. Ett andra exempel är en regional riskkapitalfond för nordvästra Ryssland med en svensk insats avseende tekniskt bistånd om närmare 50 miljoner kronor. Denna fond, som är inriktad på nyligen privatiserade företag, väntas bli operativ senare under 1995. En tredje väsentlig insats är bidrag till ett program för att förmedla expertis på företagsledning. Detta projekt är ett utmärkt exempel på överföring av kunskap om hur företag arbetar i en marknadsekonomi. Slutligen bör nämnas att Sverige fortsätter att stödja Frågan om en allmän kapitalhöjning i EBRD togs upp vid årsmötet. Bankens styrelse fick i uppdrag att framlägga ett förslag i början av nästa år. Först när detta förslag föreligger finns det anledning att ta ställning i frågan. Vår preliminära inställning är dock positiv. Om bankens verksamhet fortsätter att bedrivas på det sätt som skett under 1994 och början av 1995 finns det goda förutsättningar för att en kapitalhöjning skall framstå som välmotiverad.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan ställdes mot bakgrund av att en del svenska företag som är intresserade av satsningar i de forna kommunistländerna har funnit att det är förenat med betydande administrativa problem och en omfattande förseningsrisk - ofta rör det sig om ganska kraftiga förseningar - innan beslut kan fattas inom EBRD. Såvitt jag förstår har den typen av försening inte berott på förseningar i mottagarländerna utan snarare på banken i London. Det har helt enkelt tagit lång tid att få fram ett beslut. Innehållet i svaret är, om Göran Persson ursäktar, i allt väsentligt känt för mig. När den här policyn lades fast 1994 var det faktiskt jag som representerade Sverige. De projekt som nämnts tillkom också under den tiden, möjligen med undantag för det som kallas för expertis på företagsledning. Jag lade själv ner ganska mycket tid och engagemang på att få en vettig ledning för Europabanken och klara regler för vad banken skall göra och inte göra. Jag tror att jag skapade ett visst intresse och gehör för svenska synpunkter inom bankens ledning. Jag är helt övertygad om att EBRD har mycket viktiga uppgifter att utföra, såsom ett komplement till andra internationella organisationer, för att stödja utvecklingen i Östeuropa. I detta svar skulle jag ha velat höra litet mera av ett engagemang från Göran Persson för en viss aktivitet inom EBRD:s ledningsgrupp. Ett engagemang från svensk sida för en bättre ekonomisk utveckling i Östeuropa skulle faktiskt kunna visa något för andra länder - inte minst medlemsländerna i EU. Jag tror att det skulle kunna ge en ökad tyngd åt våra EU diskussioner och en prioritering för en utvidgning.
Fru talman! Det sista Anne Wibble sade kan vi naturligtvis diskutera. Det är möjligt att det förhåller sig som Anne Wibble säger, nämligen att det finns en sådan koppling mellan utvidgningsdiskussionerna i EU och agerandet i EBRD. Jag är inte säker på det, men det är möjligt. Däremot kan jag passa på tillfället - eftersom ordväxlingen i den föregående frågan var desto fränare - att säga att det i det här sammanhanget finns all anledning att säga att Anne Wibble har gjort ett utomordentligt bra jobb och skapat respekt för Sverige och för sin egen person i EBRD:s verksamhet. Det gäller särskilt i samband med den stora sanering som gjordes efter den chef som inte i alla avseenden var helt framgångsrik. Den kritik som har riktats mot banken vad gäller utbetalningar, byråkrati och saktfärdiga rutiner gäller problem som naturligtvis kan lösas successivt. Jag upplever att de Larosière som nu hanterar banken har ambitioner som går i den riktningen. Följer man exempelvis utvecklingen för overheadkostnader, administration och olika typer av lånebeslut är de alla samstämmiga. de Larosière är på väg att göra banken till en mera framgångsrik finansiell institution med mycket mycket större effektivitet. Det kan självfallet bli bättre, och det ligger i allra högsta grad i Sveriges intresse att medverka till en sådan process.
Fru talman! Göran Persson är alltför vänlig i sitt omdöme om mina insatser för EBRD. Jag måste säga att lika litet som i den förra frågedebatten är jag på den här punkten intresserad av att i första hand diskutera historia. Jag vill snarare diskutera framtiden och vad Göran Persson gör för att ytterligare förbättra Jag tycker nog att det saknas litet engagemang och geist i svaret från finansministern.

Det är nödvändigt om det skall kunna bli någonting av utvidgningen inom rimlig tid. Där tycker jag mig sakna engagemang.
Fru talman! Otack är världens lön. Här tänkte jag att jag skulle vara vänlig mot Anne Wibble och peka på någonting som var bra. Med tanke på den våldsamma kritik som riktats mot Anne Wibble för skötseln av de svenska statsfinanserna fanns det ändå vissa internationella insatser som gjordes som var framgångsrika, och dit räknas den här. Jag är inte i den positionen som Anne Wibble är, att jag direkt efter ett tvåminuters frågesvar kan avgöra engagemanget hos min debattmotståndare. Men den talangen besitter fru Wibble. Jag får bara böja mig för den förmågan och lova att bättra mig.
Fru talman! Jag visste att vänligheten skulle vara kortvarig. Det är väl alldeles utmärkt om den här debatten kan medverka till att bredda och intensifiera Göran Perssons engagemang och tid för insatser inom EBRD. Jag tror att är av betydande vikt och intresse. Det går inte att se någon utvidgning av EU österut om inte den ekonomiska styrkan i dessa ekonomier blir bättre. Där är EBRD ett mycket viktigt instrument.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser att närmare utreda någon form av s.k. naturvårdsavgift som skall bekosta ett mer omfattande skydd av hotade ur och naturskogar. Miljöprofilen skärps successivt i skattesystemet. Inslaget av ekonomiska styrmedel har ökat i miljöpolitiken. Miljöskatter har förutom funktionen av ekonomiskt styrmedel också - liksom andra skatter - en fiskal funktion, dvs. att finansiera offentliga utgifter. Det är närmast finansieringen av förvärv av skogsmark för att bilda nationalparker och naturreservat som Roy Ottosson tagit upp. En naturvårdsavgift med sådant syfte har aktualiserats vid några tillfällen, bl.a. i årets budgetproposition , där det anges att regeringen har för avsikt att analysera frågan. Inom regeringskansliet pågår en sådan analys. jag är inte beredd att föregripa resultatet av den.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tycker självfallet att det är utmärkt att miljöprofilen har skärpts i skattesystemet. Vi kommer snart att ta nya steg i den riktningen, om jag ser till kompletteringspropositionen. Men här handlar det om en mycket speciell fråga. I Sverige har vi kvar mycket få urskogar och naturskogar. Där finns många av de hotade väst och djurarterna i landet. Riksdagen har fattat beslut om att vi inte skall utrota fler växt och djurarter utan i stället gynna utvecklingen av biologisk mångfald. För att klara skyddet av de hotade arterna bedömer man att 10-15 % av skogsmarken skulle behöva skyddas. I praktiken är i dag ungefär 5 % skyddat genom att det antingen är oländigt eller reservat. Det finns alltså ett behov att investera i fler reservat. Det är då en engångsinvestering. Det blir inga efterkostnader, skötseln kostar ju minimalt. Det är alltså fråga om väldigt långsiktiga investeringar. Men vi måste vidta de här åtgärderna ganska snabbt, eftersom skogarna försvinner i takt med att skogsbruket blir effektivare. Tanken med en avgift är att man skall kunna finansiera dessa inköp vid sidan av budgeten. I budgeten har vi knappast möjligheter att lägga in det penningbehov som finns för detta. Den här avgiften är väldigt intressant. Vi kan betala under längre tid och ganska snabbt införskaffa de reservat som behövs genom att låna upp pengar. Det kan man då lägga helt utanför budgeten. Det är litet grand tanken med detta. En annan tanke är att det är skogsbruket som orsaker problemen. Det är då rimligt att det också betalar för att få ordning på detta. Jag vill ändå få någon fingervisning av Göran Persson om vilken väg som regeringen avser att vandra. Tycker regeringen att skogsbruket skall betala för det skogsskydd vi måste ha?
Fru talman! Som jag sade i svaret kan jag inte föregripa beredningen av frågan. Här finns målkonflikter inbyggda. Det är ingen tvekan om det. Det gäller dels det som Roy Ottosson här vältaligt argumenterar för, dels hur man bygger upp ett skattesystem där man passar sig väldigt noga för att införa avgifter som skall finansiera en viss typ av verksamhet. Utöver detta pågår den stora översynen av skatteväxling av breda skattebaser som exempelvis arbete och skattebaser av miljökaraktär. Det ligger i och för sig litet vid sidan om frågan, men det är inte något oviktigt arbete. Här har vi att göra med en fråga som är väl känd i regeringskansliet, där vi tittar på målkonflikten. Jag är inte särskilt hoppfull om att det kommer att gå så snabbt.
Fru talman! Detta är väl känt. Det här problemet har diskuterats i 15, 20 års tid i olika omgångar. Under tiden har de få kvarvarande urskogarna i landet krympt, allt mindre finns kvar, och listan över hotade växt och djurarter har blivit längre. Det är tvärtemot vad riksdagen har beslutat att vi skall göra. Det här är en mycket speciell fråga. Jag har full förståelse för att man har svårt att hantera den inom den normala budgeten. Vi tillämpar annars inom miljöpolitiken att producenten skall betala den skada som åstadkommes. Här heter producenten skogsbruket och skogsindustrin. Man kan tänka sig att avgiften inte nödvändigtvis behöver läggas på skogsbruket. Den kan också läggas på industrin, som för närvarande gör stora vinster. Skogsbruket slapp nu fastighetsskatten, och det borde finnas ett finansiellt utrymme där. Det vore ändå för miljövårdens skull bra med en fingervisning om åt vilket håll regeringen rent allmänt avser att vandra.

Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat om jag är beredd att agera för att utöka antalet internationella gemenskapsflygplatser. Som Krister Örnfjäder angett i sin fråga har Generaltullstyrelsen fått i uppdrag att i samråd med Luftfartsverket utreda om ytterligare svenska flygplatser - Generaltullstyrelsen har nu rapporterat resultatet av detta uppdrag. Jag får konstatera att utredningsarbetet inte lett fram till något resultat, eftersom myndigheterna inte nått enighet.

Ett underlag för det ställningstagandet bereds för närvarande inom Finansdepartementet. Underlaget kommer därvid även att beredas gemensamt med andra berörda departement för att tillförsäkra att alla relevanta aspekter blir beaktade. Det är min ambition att snarast möjligt presentera ett förslag till beslut i denna fråga för regeringen. Jag är inte nu beredd att ange vilket innehåll förslaget kommer att få.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Som jag i min fråga har påpekat anser jag att förslaget om att endast ha sex internationella gemenskapsflygplatser kommer att få allvarliga regionalpolitiska konsekvenser. Sverige är för sitt välstånd beroende av att vi kan kommunicera och bedriva handel med vår omvärld. Ett av de löften som gavs vid vårt EU-inträde var att detta inte skulle påverka vår rörelsefrihet. Generaltullstyrelsens förslag innebär enligt min mening att rörelsefriheten starkt begränsas. Jag är naturligtvis medveten om de besparingar som skall göras, men i slutänden tror jag att effekterna blir de motsatta med det här förslaget. Vi har i olika skeden varit med i diskussioner som har med den här frågan att göra. Man påpekar hela tiden att det skall finnas människor med tullmans befogenhet tillgängliga när det kommer passagerare från tredje land. Jag är i princip av den åsikten att alla de flygplatser som i dag har någon form av internationella linjer och kontakter skall kunna få bli gemenskapsflygplatser. Precis så har man resonerat i andra delar i Europa. Nu har man kommit fram till att det skall finnas tullmän tillgängliga när passagerarna anländer. Skulle det då inte kunna vara möjligt att ändra på lagen om vem som skall ha tullmans befogenhet och låta någon annan ta över den uppgiften, t.ex. en polisman eller någon annan som anses lämplig?
Fru talman! Låt mig först säga att jag delar Krister Örnfjäders uppfattning om flygplatserna som regionalpolitisk faktor. Det kan inte nog understrykas vad den typen av anläggningar har betytt för detta vidsträckta lands förmåga att leva upp till ambitionen att hela landet skall leva. Det vill jag ha sagt. Avvägningen att hitta dessa gemenskapsflygplatser är en resursfråga. Där står och faller vi med diskussionen om Tullen och dess resurser. Jag kan inte ge ett svar på det som Krister Örnfjäder ställer en konkret fråga om. Beredningsarbetet pågår, och vi tittar på olika möjligheter för att så många flygplatser som möjligt skall få den ställning som både Krister
Fru talman! Jag tackar även för de orden. Med de resurser som Tullen har redan i dag och med de resurser som man skulle kunna få gemensamt med andra myndigheter med hjälp av en lagändring tror jag att vi skulle kunna nå ända fram. Med ända fram menar jag då 20-25 flygplatser i stället för 6. Tack så mycket!

Fru talman! Ulla Hoffmann har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att könsfördelningen i Medicinska forskningsrådets nya styrelse skall bli jämn och för att forskning som berör kvinnors hälsa skall få större utrymme i forskningsrådens verksamhet och anslagsfördelning. Låt mig först säga att regeringen finner det ytterst angeläget att åstadkomma en jämn könsfördelning vid utnämnande av styrelseledamöter i den statliga förvaltningen. Valet av ny styrelse för Medicinska forskningsrådet kommer att ske efter dessa principer. I instruktionerna för forskningsråden kommer dessutom att skrivas in att råden inom sina respektive verksamhetsområden särskilt skall främja jämställdheten. Det är ju vid det här laget ett välbekant faktum att det inom den akademiska världen finns en mycket stark mansdominans, särskilt på de beslutande posterna. Det är viktigt att bryta detta mönster, inte bara för jämställdhetens skull i största allmänhet utan också för innehållet i forskningen. Inte minst på de tekniska och medicinska områdena kan ett ökat kvinnligt inflytande och ökad jämställdhet tillföra nya kunskaper. I den jämställdhetsproposition som regeringen lade fram i våras föreslogs därför en rad åtgärder för att stärka kvinnors möjligheter till en akademisk karriär. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare, Ebba Witt-Brattström, som skall ge förslag på hur kvinno och jämställdhetsforskning kan stärkas. Utredningen skall bl.a. ge förslag på hur det kan skapas opinion kring kvinnoforskning och även hur eventuella bidrag kan fördelas. En annan viktig fråga som skall utredas är utformningen av stöd till forskare av underrepresenterat kön. Utredaren skall också undersöka om det bör inrättas ett nytt forskningsstödjande organ, speciellt för jämställdhetsforskning eller kvinnoforskning, eller om de existerande myndigheterna bör få den uppgiften. För att ytterligare stärka kvinnoforskningen kommer regeringen att ge ett särskilt uppdrag till Forskningsrådsnämnden att föreslå forskningsområden där det bör inrättas professurer med inriktning mot genusforskning. Genom att anlägga ett kvinnoperspektiv på ett ämnesområde tillförs helt nya aspekter och forskningen berikas. Det gäller inte minst på hälsoområdet.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. På debattsidan i dagens Dagens Nyheter var det en artikel av Hedi Bel Habib som talar om att starka familjeband skyddar mot cancer och hjärtinfarkt. Jag antar att han menar att vi därför inte behöver någon medicinsk forskning. Men jag vet att både statsrådet och jag anser att starka familjeband inte löser alla problem. Låt mig börja med att säga att jag uppskattar mycket statsrådets satsningar på den akademiska världen och jämställdheten där, eftersom jag har arbetat som sekreterare i mer än 20 år inom den medicinska forskningsvärlden och sett hur det går till. Därför kommer vi också att stödja inrättandet av de 30 Det är bra med utredare om kvinnor och jämställdhetsforskning, och det är bra med särskilt forskningsstödjande anslag, men det handlar ju inte bara om anslag och pengar. Låt mig ta upp detta med normalvärden. Jag efterlyser någon form av grundforskning i t.ex. forskningsmetodiken. Det började med att man hade manliga försökspersoner och sade att resultaten gällde alla, dvs. även kvinnor. Sedan började man blanda försökspersonerna och ha både kvinnor och män och hävdade att resultaten var giltiga för alla. Jag vill hävda att de inte är giltiga för vare sig kvinnor eller män. Jag ser två problem här. Det ena är att kvinnliga forskare inte garanterar själva kvinnoforskningen. Jag vill förändra frontlinjen i forskningen. Därför tycker jag att det är angeläget att man ger direktiv till Medicinska forskningsrådet att inrätta en särskild prioriteringskommitté för forskning om kvinnors hälsa där man lägger tonvikten på att ta reda normalvärden för kvinnor och män.
Fru talman! Ulla Hoffmann och jag är säkert överens om betydelsen av jämställdhetsforskning i största allmänhet, men också specifikt när det gäller kvinnors hälsa. Nu har vi ett forskningspolitiskt beslut som gäller under tre år. Under den tidsperioden är det svårt och olämpligt för regeringen att gå in med nya prioriteringar inom ramen för det som redan fattats beslut om. Däremot kommer det att ges möjlighet att diskutera och fatta beslut i dessa frågor i samband att det nya forskningspolitiska beslutet fattas på hösten 1996 för den då kommande treårsperioden. Det är min avsikt och min varma förhoppning att vi vid det tillfället skall ha underlag för tydliga och klara prioriteringar, inte minst när det gäller detta område. De utredningar som jag har hänvisat till kommer säkert också att ge ett intressant underlag för propositioner i dessa avseenden liksom givetvis även den forskningsberedning som regeringen nyligen har tillsatt. Där finns det en mycket god expertis när det gäller just den typ av frågeställningar som Ulla Hoffmann här reser, inte minst på det medicinska området.
Fru talman! Jag uppskattar återigen dessa ansatser och det som kommer att ske. Jag är helt övertygad om att det är precis så som statsrådet säger, vi har inte delade meningar i den här frågan. Men jag vill påskynda det här arbetet med mina frågor. Nu börjar jag ju själv närma mig den ålder då det handlar om hjärtinfarkt osv. Jag vill inte komma till akuten på något sjukhus och bli mätt med manliga mått, så att säga. Jag vill få den behandling som jag skall ha som kvinna. Jag är också medveten om detta med ministerstyre och att man inte skall gå in och tala om hur olika saker skall vara. Men då får vi väl hoppas på att olika påtryckningar och signaler till forskningråd osv. talar om att detta är en betydande forskning och att den är viktig för mer än hälften av den svenska befolkningen.
Fru talman! Jag delar Ulla Hoffmanns optimism i det här avseendet. Den debatt som vi nu för, och också andra debatter, har nämligen betydelse i sådana här sammanhang. Till min glädje noterar jag att den debatt som skapats med anledning av regeringens förslag för ökad jämställdhet inom högskolan har lett fram till en rad konstruktiva förslag om hur jämställdheten skall förbättras; också från personer som man rimligen inte kan misstänka hade dessa tankar bara för ett halvår sedan. Därför har det här lett till en aktivering av tänkandet på detta område. Det gäller också, det är jag övertygad om, inom forskningsråden och forskarvärlden. Där har man ju nu på ett något annorlunda sätt litet till mans fått upp ögonen för betydelsen av kvinnoforskning, inte minst inom hälsoområdet. Jag har själv flera gånger hänvisat just till hälsoområdet som ett exempel på ett område där underrepresentationen av kvinnliga forskare faktiskt får resultat vad avser behandlingsmetoder.
Fru talman! Det är riktigt. Jag har också uppfattat att just förslaget om de 30 kvinnliga professorerna ställer till ett väldigt liv i den manliga forskarvärlden överlag inom alla olika discipliner. Jag önskar statsrådet lycka till i det här arbetet. Vi är många som vet att det kommer att bli bra. Men vi kommer att följa detta och att ligga på.

Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidtaga för att förbättra möjligheterna att ta in besök utifrån till eleverna samt förlägga undervisning utanför skolan, allt i syfte att få en levande skolundervisning. Villkoren för arbetet i skolan har under de senaste årtiondena förändrats på ett genomgripande sätt. Styrningen av skolan har lagts om helt. I skollagen anges de övergripande målen och bestämmelserna för skolan. I läroplaner och kursplaner preciseras skolans mål och uppgifter. Där fördelas också ansvaret på olika befattningshavare i skolan, främst lärare och rektor. Det är sedan kommunerna och skolorna som har ansvaret för skolverksamhetens genomförande och för att verksamheten utvecklas så att den svarar mot de uppställda målen. I den nationella utvärdering av grundskolan som genomfördes våren 1992 säger Skolverket att den positiva bilden av skolan störs av att eleverna tycks vara ovana vid att tänka självständigt och att de överlag har dålig förmåga att tillämpa sina kunskaper. Samtidigt är katederundervisning den vanligaste undervisningsformen; elevaktiva undersökande arbetssätt används bara i begränsad omfattning. Ämnesövergripande undervisning, organiserad utifrån teman eller problem i verkligheten, är i många fall att föredra om man vill hjälpa eleverna att uppfatta sammanhang. Det har funnits inslag i tidigare styrsystem som försvårat en sådan undervisning. Indelningen i ämnen har varit den helt dominerande organisationsprincipen för undervisningen. Men den stora fördelen med de nya läro och kursplanerna är att de, till skillnad från de tidigare, så starkt betonar varje skolas frihet att själv organisera skolarbetet. Även om timplanerna fortfarande är uppdelade i ämnen är det lärare och elever som skall komma överens om hur målen i läroplan och kursplaner bäst skall uppnås. Det kan ske i ämnesintegrerat arbete men också inom ramen för ett enskilt ämne. Flera viktiga mål för skolverksamheten kan inte heller hänföras till något eller några bestämda ämnen. Det gäller t.ex. undervisning om miljö, sex och samlevnad, alkohol, tobak och narkotika. Rektor har därför getts ett särskilt ansvar för denna integration. Jag är glad över att Yvonne Ruwaida har tagit upp frågan om en levande skolundervisning. För mig är det viktigt att nu - efter alla stora organisationsförändringar - prioritera frågor om det inre arbetet i skolan. Skolan är en institution för elevernas lärande och personliga utveckling. Det hjälper föga vad skolan vill eller tror sig lära ut om inte eleverna själva tar ansvar för sitt lärande. Men det är också viktigt att slå fast att skolan inte kan utföra sitt uppdrag avskilt från resten av samhället. Undervisningens innehåll måste beröra eleverna, få dem att uppleva att det som försiggår i klassrummet gäller dem själva. Så är det inte alltid i dag. Alltför många elever uppfattar undervisningen som skild från deras erfarenheter och framtidsföreställningar. I den kommitté som regeringen nyligen tillsatt, Skolkommittén, är uppgiften just att stimulera och stödja den pedagogiska utvecklingen i skolan.
Fru talman! Min erfarenhet, efter att ha talat med elever och lärare, är att man känner att de nya lärooch kursplanerna faktiskt försvårar när det gäller möjligheterna att dels ta emot besök i skolan, dels göra besök utanför skolan, dvs. i samhället. Jag tror att det är oerhört viktigt att man har den möjligheten, bl.a. i arbetet mot mobbning och våld men även i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Där kan man t.ex. tänka sig att elever besöker en flyktingförläggning. Efter sommaren har vi ju EU-valet, alltså valet till EU-parlamentet. Jag är inte säker på att skolorna faktiskt känner att de har möjlighet att ta emot bl.a. representanter för olika politiska ungdomsförbund för att debattera den här frågan. Jag tycker att det är oroväckande att man just känner sig så begränsad, att man beträffande den lektionstid som används till annat har mycket mera att ta igen. Det är den uppfattning jag har efter att ha pratat med lärare på olika ställen i hela landet.
Fru talman! Det är mycket allvarligt om det är så som Yvonne Ruwaida här beskriver, dvs. att skolorna och lärarna har uppfattningen att den nya timplanen innebär större begränsningar. I själva verket är det tvärtom. I den tidigare timplanen angavs veckotimmar. Det betydde att om en klass t.ex. skulle ge sig i väg på studiebesök en hel dag, förlorade man undervisning i andra ämnen som var inlagda den dagen. Därför fick man motsättningar mellan olika lärare och olika ämnen på skolan. I den nuvarande timplanen har vi inte längre veckotimmar, utan ett absolut timtal. Det betyder att man kan lägga ut timmarna mycket bättre så att man t.ex. kan koncentrera lektionstid som gäller samhällskunskap, historia, geografi och kanske också andra ämnen som är aktuella att behandla i samband med EU-valet. På det sättet skall man kunna koncentrera sig på den uppgiften under en vecka eller en längre period, eller kanske bara under en dag. På samma sätt kan man använda tiden till utflykter i naturen eller till andra undersökande arbetssätt. Med lärarledd undervisning i den nya timplanen menas undervisning som är organiserad och ledd av lärare. Det innebär också studiebesök, besök på bibliotek och undersökande arbete och även att ta in andra personer. Det är oerhört viktigt att skolan inte blir sig själv nog och tror att det man skall lära sig om samhället i sin helhet går att finna i skolans läroböcker eller i laborationssalarna. Man måste också dels gå utanför skolans väggar, dels öppna skolan så att det som finns utanför kommer in och kan bearbetas i skolan.
Fru talman! Skolan har genomgått en massa förändringar under de senaste åren. Över huvud taget tror jag att det för både lärare och elever har varit en jobbig tid. Jag kan inte, eftersom jag inte är lärare, till hundra procent säga vilka möjligheter de nya läro och kursplanerna ger. Den erfarenhet jag har - efter samtal med alla lärare som jag träffat, och jag har faktiskt varit på en hel del skolor under det senaste halvåret - är att de känner att den nya planen hindrar dem. Lärarna måste ju gå igenom en del ämnen. Då blir det ingen tid över. De får jobba övertid, som de sagt. En lärare sade: Jag får lägga ner en timme extra och eleverna också. Det blir jobbigt. Man hinner inte gå igenom det man skall. Det gäller ju att läsa vissa kapitel och kunna dem inför proven.
Fru talman! Just de argument som Yvonne Ruwaida sist tog upp har också jag mött på vissa gymnasieskolor. Jag menar att de bygger på en felsyn. Undervisningen går nämligen inte ut på att läraren skall hinna gå igenom si och så många sidor i en bok, utan undervisningen går ut på att eleverna skall inhämta vissa väsentliga kunskaper och begrepp och få förståelse om viktiga samband. Då är det viktigt att lösgöra sig. Det finns faktiskt en skillnad här. Det som läraren går igenom i boken är inte detsamma som det som eleverna lär sig. Nu måste vi fokusera på det som eleverna lär sig. Då tror jag att ett bra sätt att lära sig att själv tillägna sig sina kunskaper är att man öppnar skolan, går utanför skolan, tar in alla till skolan och själv är delaktig och aktiv i sitt kunskapssökande.
Fru talman! Jag håller med Ylva Johansson när det gäller synen på skolan, att man inte skall lära sig saker utantill från en bok. Men problemet kvarstår. På just de gymnasieskolor som jag besökt finns det lärare som faktiskt kanske inte har tagit till sig synen på vad det innebär att lära. Man känner sig begränsad när det gäller att ta emot studiebesök. Vad kan man då göra? Man skall kanske besöka skolorna och på något sätt kanske få lärare att lära mer om pedagogik, om hur man faktiskt kan lära ut. Det gäller att få dem att se till att eleverna blir mera delaktiga och att ändra på deras synsätt. Jag håller med Ylva Johansson när det gäller synen på hur man skall lära - enligt vad som berättats här. Men det fungerar inte i dag. En hel del lärare och elever känner sig faktiskt begränsade. De känner att de inte har möjlighet att ta emot studiebesök eller att göra studiebesök så som de skulle vilja göra.
Fru talman! Det här är ett mycket väsentligt problem. Regeringen har också fokuserat på just det inre arbetet i skolan. Det är där man kan åstadkomma en stor kvalitetshöjning med de befintliga resurserna. I den kommitté som jag har tillsatt, och som jag hänvisade till i mitt svar, har alla ledamöter egen erfarenhet av att syssla med pedagogiskt utvecklingsarbete i skolan. Jag hoppas att man därför kommer att ha en bra grund för förslag på hur vi skall kunna åstadkomma en pedagogisk utveckling, inte bara på några skolor, utan på alla skolor. I dag finns instrumenten. Men det finns också en tröghet. Vi ser att skillnaden mellan olika skolor ökar i vissa avseenden. Några skolor har satt i gång ett utvecklingsarbete som går mycket bra. De får med sig allt fler. Det blir som en snöboll som rullar vidare. Det går allt bättre, medan andra skolor står kvar och stampar. Utmaningen nu är att få i gång en pedagogisk utveckling på alla skolor. Det är en av huvuduppgifterna i den kommitté som regeringen har tillsatt.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att få ett snabbare genomslag av frivilligarbetet i skolan som komplement till den ordinarie verksamheten. En demokratisk skola med starkt brukarinflytande, både för lärare och föräldrar, men framför allt för eleverna, är ett prioriterat område för regeringens skolpolitik. Skolan är en förberedelse för livet, säger man ofta. Men det är inte bara det - skolan är också livet självt för de barn och ungdomar som tillbringar sin tid där, under långa skoldagar, år efter år. Och för eleverna är skolan en helhet. Det är inte bara lektioner och målinriktat lärande som betyder något för dem. Kamratkontakterna är viktiga, samvaro på raster och håltimmar, lekar och spel, diskussioner med lärare och andra vuxna i och utanför klassrummet. Det är helheten som formar föreställningar, attityder och kunskaper. Med denna helhetssyn på skolan växer en rad områden fram där äldre ungdomar och vuxna kan göra goda insatser för skolan. Många barn har behov av extra stöd i skolan, inte minst vad gäller vuxenkontakter. Det är viktigt att som ung bli sedd, bemött och respekterad av vuxna. Lika viktigt är det att som vuxen känna att man betyder något för den uppväxande generationen. I dag finns löftesrika försök i många kommuner med samarbete mellan olika kommunala förvaltningar, myndigheter, lokala föreningar, m.fl., med skolan/eleven som centrum för verksamheten. Försöken har ofta lett till bredare kontaktytor mellan människor - inte minst mellan generationer - bättre gemenskap och trevligare närmiljö. De begränsade resurser som finns i ett bostadsområde har kunnat användas på ett bättre sätt. När "skolan" i dessa försök blir till "vår skola" ökar möjligheterna för påverkan och makt för den enskilda människan. Jag är angelägen om att lyfta fram sådana exempel. Det är dock den enskilda skolan, med skolpersonal, föräldrar och elever, som bäst vet var de största behoven av stöd finns. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att behov från skolan och kompetens och intresse från äldre ungdomar och vuxna skall kunna mötas. En sådan förutsättning finns i regeringens sysselsättningsproposition. Ett av de största problemen i samhället är att över 300 000 människor i dag är öppet arbetslösa. Människor som är utestängda från den frihet, gemenskap och möjlighet till utveckling som ett arbete ger. Jag vill i detta sammanhang peka på de möjligheter som öppnats i och med sysselsättningspropositionen som regeringen nyligen överlämnat till riksdagen. Förutom ALU och beredskapsjobb erbjuds nu goda möjligheter för kommunerna att använda sig av arbetsplatsintroduktion. Genom dessa åtgärder finns förutsättningar att föra samman de behov som finns i skolan med arbetslösa människors vilja att genom ett arbete kunna försörja sig och göra nytta. Nu öppnas möjligheter för skolor att ta till vara arbetslösa ungdomars kompetens och engagemang på viktiga områden som t.ex. informationsteknologi, miljö, kultur, språk, kamratstöd. Nu öppnas också möjligheter för äldre arbetslösa att komma in i skolan. Med sin ålder, arbets och livserfarenhet kan de medverka till att öka motivationen för de kunskapskrav som ställs och de arbetsformer som läroplanen förutsätter. Skolan och samhället utanför knyts därmed närmare varandra.
Fru talman! Jag är tacksam för statsrådet Ylva Johanssons svar om att öppna skolan. Jag tror inte att bara föräldrar utan också pensionerade lärare, skolledare, andra yrkeskategorier, ja, personer från olika håll i samhället skulle kunna tillföra skolan en hel del genom frivilligt arbete. Och många av barnen behöver hjälp i sin utveckling av en mer omfattande vuxenkontakt. Givetvis är det också bra för ungdomar med ALU, beredskapsjobb och informationsteknologi, som Ylva Johansson säger. Det öppnar kontakter. är det till den allra största delen föräldrar som ställer upp. Men f.d. lärare och övriga samhällsmedborgare hjälper också frivilligt till på olika sätt. Det systemet bygger på skolornas eget initiativ. I de flesta fall sker rekryteringen genom kontakter. Men man går också ut och annonserar. Det normala är att "voluntary helpers" hjälper till två timmar i veckan. Ordet "helpers" använder jag för att visa att det är ett komplement och inte en inskränkning i den ordinarie skolverksamheten. 1993 beslutade regeringen att tillkalla en beredning för att främja den ideella sektorn. Det var på dåvarande civilminister Inger Davidsons initiativ. Syftet var att beredningen skulle identifiera hinder för ett ökat engagemang i offentlig verksamhet och lämna förslag som underlättar för ideella organisationer att sprida erfarenheter från olika utvecklingsprojekt från andra länder. Nu har skolministern i svaret mest pekat på arbetsmarknadsåtgärder och lyft fram modeller från frivilligverksamheten. Då blir min följdfråga: Har skolministern kontakter med civilministern för att för skolans del undanröja hinder för arbetet i den ideella sektorn?
Fru talman! Jag vill också understryka att när vi talar om frivilligt och oavlönat arbete i skolan eller om arbetslösa som arbetar i skolan som en del i en arbetsmarknadsåtgärd är detta självklart ett komplement, som inte kan ersätta den ordinarie verksamheten eller den ordinarie personalen i skolan. Det behövs ett stort antal vuxna bland våra barn och ungdomar av olika skäl. Det är därför angeläget att se till att de som vill komma till skolan och arbeta frivillgt utan ersättning skall ha möjlighet att göra det. Ulla-Britt Hagström tar upp exempel från England. Oturligt nog finns det en skillnad mellan oss och England i det avseendet att England har en väsentligt större arbetslöshet och ett väsentligt sämre skyddsnät för dem som är arbetslösa. Det betyder att det finns fler människor som inte har någon utsikt att kunna försörja sig på eget arbete och som kan gå in och arbeta frivilligt i t.ex. skolan. De behövs självklart i skolan, men jag skulle inte vilja se en utveckling i Sverige där en stor grupp människor inte ser någon möjlighet att i framtiden försörja sig själva på eget arbete. Även om man har eget arbete, eller om man är studerande eller pensionär, kanske man vill och kan delta frivilligt i skolans arbete. Och det är önskvärt att så sker. Men det är inget som vi centralt kan kommendera fram. Självklart är det så, för att svara på Ulla-Britt Hagströms fråga, att om det finns hinder för en sådan samverkan skall jag gärna medverka till att undanröja de hindren. Men det är viktigt att vi utgår ifrån skolan och de lokala förhållandena. Jag vet att det på många håll pågår många fler kontakter mellan skolan och det omgivande samhället än vad man kanske kan tro när man lyssnar till den centrala skoldebatten.
Fru talman! Jag har egentligen inte alls knutit min fråga om frivilligverksamheten i skolan till arbetslösheten. Jag menar att ett sådant arbete skall bygga på frivillighet. Däremot tycker jag inte att det är fel att man tar in människor som deltar i sysselsättningsåtgärder som ALU, beredskapsjobb osv. Det främjar också kontakterna mellan skolan och samhället, men det blir inte helt frivilligt på samma sätt att delta i skolans arbete. Det innebär ändå en viss styrning. Vad jag skulle vilja se mer av är de frivilligcenter som växer upp. Jag vet att man i Norge följer upp denna verksamhet genom forskning. Jag tycker att när man pratar om frivilligcentrerna i Sverige handlar det mest om omsorg, vård, socialt arbete och kultur, och skolan som är en så stor verksamhet nämns egentligen inte så mycket. Därför vill jag att skolministern, trots att detta är en kommunal angelägenhet, på något sätt skall träda fram för att öka möjligheterna till frivilliginsatser i skolorna. Jag undrar vilka initiativ skolministern hittills har tagit.
Fru talman! Ett av de initiativ som regeringen har tagit är att tillsätta en särskild kommitté, som har till uppgift att lägga fram förslag om hur man skall främja en pedagogisk utveckling i skolan. I en pedagogisk utveckling ligger också en ökad öppenhet i skolan och ett närmande till närsamhället omkring skolan. Skolan har en litet annan tradition när det gäller frivilligarbete än vad man har inom vård och omsorg. I skolans tradition har det ganska mycket handlat om ett nära samarbete med framför allt föreningslivet. På den vägen pågår i dag ett omfattande frivilligarbete i skolan, där alltså människor som är aktiva i föreningar deltar med oavlönat arbete. Det är inte så att den enda vägen är att kopiera modeller som kan fungera för omsorgsverksamhet, utan skolan har sina egna traditioner. I dessa har föreningslivet varit en viktig del. Jag hoppas att så också skall vara fallet i fortsättningen.
Fru talman! Det är bra att skolministern träder fram på detta sätt, så att vi får en mix mellan den traditionella verksamheten, där föreningarna går in, och frivilligcenterarbete i skolan. Skolan står inför en utmaning med växande krav på kunskap och kompetens samt ett livslångt lärande. Det ställer stora förväntningar på skolan. Det blir större barngrupper, det finns barn i riskzonen osv. Där står läraren som den professionelle ledaren som skall stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Läraren är beroende av hur barnen mår. Det framhålls i SOU 1994:73 att nutidens ungdomsgeneration inte tycks ha trivts sämre i skolan än äldre generationer men däremot har upplevt mer av konflikter, skolk, bråk, mobbning osv. Det finns i dag ett utbyggt faddersystem där äldre elever tar hand om yngre, vilket fungerar väldigt bra. Skolministern vill ju nu bredda öppenheten i skolan, och jag undrar hur skolministern avser att genomföra denna bredare öppenhet.

Fru talman! Jag har ställt min fråga utifrån den diskussion som pågick här för ett tag sedan om att vi skulle överföra den svenska sameradion till den norska sameradion. I tidningsartiklarna framstod detta som något mycket negativt. Jag har sedan undersökt saken litet närmare och fått klart för mig att det inte är någon överhängande fara. Det var inte tänkt så som det framställdes i tidningarna. Jag är, som framgår av min fråga, inte alls emot en samordning av sameradion i Sverige, i Norge och även i Finland. Sameradion betyder väldigt mycket för samerna, speciellt i Norrbotten, som jag kommer ifrån. Eftersom sameradion såväl i Norge och i Finland som i Sverige sänder på nordsamiska, vore det ypperligt att kunna samordna verksamheterna. Problemet är att det i dag är mycket stora skillnader mellan dessa. I Norge gjordes i slutet av 80-talet en utredning om sameradion, och den ligger nu till grund för en plan för vidareutveckling. Man tycker inom den svenska sameradion att man inte riktigt hänger med utan har kommit på efterkälken. I Norge har man t.ex. 22 timmars sändningsrätt per vecka. Såvitt jag förstått har man en egen sändningskanal, och om resurserna tillät det skulle man kunna sända hur många program som helst. I Sverige får man sända fem timmar per vecka, och ett par timmar är förlagda till helger, när det inte är så stor konkurrens om kanalen. Av svaret framgår att digitala ljudradiosändningar skulle kunna öppna möjligheter för en egen kanal, och det vore mycket positivt. Men i dag är det, som sagt, rätt stora skillnader mellan verksamheterna. Det framhålls också i svaret att det nordiska samarbetet bör utvecklas för att komplettera det svenskproducerade materialet. Jag tycker inte att det skall vara fråga om något komplement, utan jag skulle vilja se en samnordisk sameradio, dock under förutsättning att samarbetet sker på lika villkor.

Fru talman! Ja, det framgår av svaret att en parlamentarisk beredning skall tillsättas, och jag hoppas att den skall ta upp frågan om sameradion. Som jag sagt betyder sameradion väldigt mycket, dels för att förmedla nyheter, dels för att hålla fram samisk kultur. Det har varit litet tyst ett tag omkring den samiska kulturen. Nu börjar en ny generation komma fram, och i det sammanhanget har sameradion en mycket stor betydelse. Det handlar här inte bara om pengar. I Norge hade man 1992 en sändningstid om 7 1⁄2 timme per vecka och en budget om 16 miljoner. Man har alltså utökat sändningstiden väldigt mycket men inte behövt utöka budgeten i samma omfattning.

Fru talman! Det låter mycket positivt. Jag skall uppmana dem som jobbar med detta att verkligen föra fram synpunkter. Jag förmodar att det blir en mängd remissinstanser i ärendet. Jag hoppas att detta skall leda till att sameradion vidareutvecklas på ett bra sätt.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat socialministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att komma till rätta med bristerna i dagens system med bidragsförskott. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. har nyligen lämnat betänkandet Underhållsbidrag och bidragsförskott . I betänkandet redovisas olika förslag för att avhjälpa brister i bl.a. bidragsförskottssystemet. Min avsikt är att efter sedvanlig remissbehandling pröva om de olika förslagen kan leda till lagstiftningsåtgärder som undanröjer möjligheter till missbruk av systemet. 6) framhåller regeringen att ytterligare besparingar, utöver den av riksdagen nyligen beslutade "frysningen" av bidragsförskottsnivån, måste ske bl.a. genom förändringar i bidragsförskottssystemet. Inriktningen av det arbete som mot denna bakgrund har påbörjats inom Socialdepartementet är bl.a. att besparingarna skall åstadkommas genom att föräldrarnas ansvar för sina barns försörjning tydliggörs och skärps där de ekonomiska omständigheterna tillåter det. Arbetet, som senare kommer att redovisas för riksdagen, har därmed den inriktning som frågeställaren efterlyser. Jag vill vidare tillägga att införsel i lön för underhållsbidrag enligt föräldrabalken har högsta prioritet enligt bestämmelserna i 15 kap. 1 § utsökningsbalken.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Man får intrycket av att "I herremän resen icke så fort, vad göras skall är alla redan gjort". Allt är redan på gång. Likväl vill jag något kommentera svaret. Det gläder mig att det nu kommit ett betänkande, och jag skall med glädje ta del av det. Genom att information från tryckerienheten om nya SOU utredningar m.m. numera ingår i det nya datasystemet får man inte samma grepp som förr om vad som är på gång. Det beklagar jag djupt. I svaret talar statsrådet om högsta prioritet. Såvitt jag vet innebär det inte att bidragsförskott går före skatt. Det innebär ändå att det prioriteras när skatten väl är betald. Skulle man inte kunna klara av det hela, blir det en sorts rundgång, något som ju inte är särskilt förnuftigt. Jag antyder ytterligare en sak i frågan, och det är att detta inte bara är av ekonomisk betydelse. Även om man till en början tycker att det är skönt att inte behöva bli så hårt belastad efter en separation då man delar på barntillsynen och kostnaderna, tycker många efter några år inte om att de hamnat i den situation som systemet inneburit. Man har kunnat låta någon annan ta en del av ansvaret. Det känns som att man har lämnat även resten av ansvaret för barnet genom systemet och tappat kontakten. Många har påpekat att hade inte systemet funnits hade de haft bättre kontakt med barnet. Det är väsentligt. Jag undrar om detta är någonting som arbetsgruppen inom departementet kommer att titta på. Det är en helt annan fråga är den rent ekonomiska, nämligen en familjesocial fråga som handlar om relationen mellan barn och föräldrar.
Fru talman! Faktum är att mycket redan är gjort på det här området. Ett antal utredningar har gjorts om hur underhållsbidrag och bidragsförskott skall konstrueras. Den jag nämnde är den senaste i en lång rad. Vi samlar nu ihop alla goda förslag för att verkligen komma till skott med att reformera bidragsförskottssystemet, så att det naturliga ömsesidiga ansvaret för barn ordentligt kommer till uttryck i reglerna. Det är alldeles riktigt att underhållsbidragsreglerna är viktiga för fäders förhållande till sina barn - det är oftast detta det handlar om i dessa sammanhang. Glädjande nog finns det tecken som tyder på att skilda fäder umgås mera med sina barn nu för tiden är för ett antal år sedan. Levnadsnivåundersökningarna, som görs med några års mellanrum, visar att siffrorna på 90-talet är betydligt bättre än på mitten av 80-talet. Det är bra och en naturlig del av relationsutvecklingen när det gäller båda föräldrarna och barnen i samhället. Den här frågan är kanske inte alldeles avgörande för den saken, men den kan spela sin roll. I den meningen är det naturligtvis viktigt att reglerna är rimliga och rättvisa.
Fru talman! Det gläder mig om utvecklingen är sådan som statsrådet säger, och det har jag ingen anledning att betvivla. Vi i lagutskottet var för ett par år sedan i Australien och tittade på dessa frågor. Det visade sig att man där var mycket hård på att ta ut bidragen till sina barns underhåll. Det gjorde att det blev en närmare kontakt mellan föräldrarna och mellan underhållsgivande föräldern och barnet. Det kan finnas goda skäl att inte bara titta på vad vi haft här utan också jämföra med andra länder. Jag återvänder till frågan om det skulle kunna vara av värde att låta det gå före skatten.
Fru talman! Faktum är att underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken går före skatter och allmänna avgifter. På den punkten är frågan redan löst. Jag tror att frågan tjänar på att man tänker i två led, dels hur en underhållsskyldighet skall fastställas, dels hur införselreglerna skall se ut. Hur införselreglerna ser ut är kanske inte det väsentligaste. Den absolut största andelen av underhållsskyldiga fullgör sina förpliktelser - 90 % för ett par år sedan. Andelen har sjunkit till 82%, men det kan bero på arbetslösheten, och gör det sannolikt. Det är i första hand inte fråga om införselregler utan också om fastställande av skyldighet.
Fru talman! Då tackar jag statsrådet än en gång för svaret. Jag ser fram emot både resultatet av arbetet i departementet och de nya reglerna. Vi får hoppas att i framtiden inte bara 90 % utan 100 % fullgör sina skyldigheter gentemot sina barn.

Fru talman! Catarina Rönnung har frågat mig om jag avser att förhindra att den för de anställda i alla små och medelstora företag så betydelsefulla Yrkesinspektionen i Jönköping flyttas och försvinner från Arbetarskyddsverket består av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. Yrkesinspektionen är i dag uppdelad på 19 distrikt. Arbetarskyddsverket omfattas av regerings och riksdags sparkrav på utgifter för statlig konsumtion. De besparingskrav som i och med detta avses gälla för Arbetarskyddsverket ställer krav på ett omfattande förändringsarbete. Verket har på eget initiativ med anledning av sparkraven startat ett sådant arbete, som bl.a. innebär att organisationen och dess struktur ses över. april 1995 till Arbetsmarknadsdepartementet kommit in med förslag till ändrad distriktsindelning för Yrkesinspektionen och därvid föreslagit att regeringen skall ändra i instruktionen för Arbetarskyddsverket så att elva distrikt bildas den 1 juli 1995. Regeringen avser inom kort att ta ställning till Arbetarskyddsstyrelsens förslag om ändrad distriktsindelning för Yrkesinspektionen.
Fru talman! Jag ber att å mina och Catarina Rönnungs vägnar få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Vi tycker att frågan är viktig i ett län som präglas av många små och medelstora företag. Det är viktigt att ha en nära och tät kontakt med Yrkesinspektionen.
Då Catarina Rönnung, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Martin Nilsson i stället fick delta i överläggningen.
Det är min förhoppning att arbetsmarknadsministern skall genomföra sparkraven, som förvisso är nödvändiga, på bästa tänkbara sätt. Jag tänker inte genomföra någon längre argumentation utan nöjer mig med att överlämna ett alternativt förslag till hur man skulle kunna göra motsvarande besparingar utan att för den skull behöva lägga ner Därmed tackar jag statsrådet ännu en gång för svaret.
Fru talman! Jag tar gärna emot det. Tack!

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig på vilket sätt regeringen beaktat jämställdhetsperspektivet i propositionerna om arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik. Kvinnors arbetslöshet är lägre än männens, men det är trots det oroande att de sektorer som domineras av kvinnor, främst den offentliga sektorn, bedöms få en minskad sysselsättning under en längre tid framåt. Sysselsättningen ökar däremot kraftigt inom industrisektorn, men det är en bransch där männen dominerar. De offentliga finanserna är i djup obalans, och det är därför en huvuduppgift för regeringen att sanera statsfinanserna så att grunderna för välfärden kan värnas och den könsuppdelade arbetsmarknaden brytas. Lyckas vi inte nu få ordning i statsfinanserna och hålla tillbaka de offentliga utgifterna, kommer samhällets jämställdhetssträvanden att försvåras avsevärt. Regeringen har nyligen avlämnat en viktig proposition om en effektivare sysselsättning som kommer att leda till att arbetslinjen stärks, något som i högsta grad underlättar för kvinnor i arbetslivet. Jag vill nämna några särskilt viktiga områden. Regeringen föreslår att arbetsförmedlingarna skall ges större frihet att samverka med kommunerna. Det är ett viktigt steg i arbetet mot kvinnors arbetslöshet. Kommunerna har ofta god kunskap om kvinnors lokala arbetsmarknad. En av riktlinjerna för Arbetsmarknadsverket under nästa budgetår är att öka jämställdhetssträvandena. All verksamhet inom verket skall bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta är en grundläggande förutsättning för att skapa jämställdhet mellan könen. Regeringen ämnar därför avsätta 45 miljoner kronor för nästa budgetår inom arbetsmarknadspolitiken för projekt som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Framför allt skall arbetet inriktas på de sämst ställda på arbetsmarknaden såsom lågutbildade kvinnor och invandrarkvinnor. Målet att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden kan uppnås endast genom en genomgripande förändring av attityder hos både sökande och arbetsgivare. Det är viktigt att arbetet med att påverka människors attityder i dessa frågor ständigt fortsätter. Regeringen har därför föreslagit att ytterligare information skall ges till arbetsgivare och sökande om tillgången på arbetskraft och lediga platser och om de väsentligt förbättrade möjligheter som kan öppna sig om den traditionella könsbaserade arbetsmarknaden bryts. Regeringen ger Arbetsmarknadskommittén i uppdrag att med förtur behandla förslag som syftar till att begränsa den ofrivilliga deltidsarbetslösheten som i huvudsak drabbar kvinnor. Arbetsgivarna skall i första hand erbjuda deltidsarbetslösa som vill gå upp till heltid en sådan tjänst innan ny personal tas in. Vidare är utbildningsåtgärder avgörande för möjligheterna att nå ett mer jämställt arbetsliv. Därför kan de omfattande insatser som föreslås under nästa budgetår på arbetsmarknadsutbildning, komvux, utbildningsvikariat och högskoleutbildning ge arbetslösa kvinnor nya möjligheter på arbetsmarknaden. Regeringen ser det som särskilt angeläget att unga kvinnor genom datorteken får möjlighet att lära sig hantera informationsteknik. När det gäller den regionalpolitiska propositionen har de regionalpolitiska företagsstöden på senare tid anpassats i syfte att bl.a. bättre passa kvinnliga företagares villkor. För den ökade sysselsättning som företagsstöden oftast leder till finns också sedan länge krav på att minst 40 % av de nya arbetstillfällena skall avse kvinnor. I den regionalpolitiska propositionen hävdar vi därför att det är mycket angeläget att bättre ta till vara kvinnors engagemang och företagsamhet. Länsstyrelserna bör ha ett stort ansvar för att kvinnor bättre kan göra sig gällande i regionalpolitiken. Vi ämnar också underlätta företagandet genom att se över stödsystemet för att nå ökad samordning och effektivitet. I den översynen kommer frågan om hur man bättre kan befrämja kvinnligt företagande att spela en stor roll. Regeringen förbättrar vidare villkoren för småföretagandet genom att föreslå 400 miljoner kronor för särskilda tillväxtfrämjande åtgärder i form av t.ex. ett tillfälligt småföretagsstöd. Även här är det angeläget att särskilt stötta kvinnligt företagande och sysselsättning för kvinnor. De förslag som jag här har nämnt bör alla leda till ett ökat företagande, inte minst bland kvinnor. Det är mot denna bakgrund grundlöst att, som Rose-Marie Frebran gör, påstå att regeringen inte beaktar jämställdhetsperspektivet i sina förslag. Jämställdheten i arbetslivet löper i själva verket som en röd tråd genom alla förslag som regeringen presenterat i sitt handlingsprogram mot arbetslöshet. Detta gäller även de förslag till s.k. målprogram som regeringen överlämnat till EU-kommissionen. Det är också felaktigt att påstå att regeringen infört minskat stöd till kvinnliga företagare. Om det är det särskilda företagarlånet till kvinnor som Rose-Marie Frebran åsyftar, vill jag påminna om att regeringen, trots den i kompletteringspropositionen föreslagna sänkningen av anslaget, ändå höjt anslaget för lånet väsentligt, från den förra regeringens 50 miljoner kronor till de nu föreslagna 150 miljoner kronorna. Att sänkningar av olika stöd trots allt måste ske beror givetvis på det allvarliga statsfinansiella läget. Regeringens ambitioner för att motverka kvinnors arbetslöshet är höga, både inom arbetsmarknadspolitiken och inom regionalpolitiken. Jag kan lova Rose Marie Frebran att jag även fortsättningsvis kommer att följa frågorna mycket noga.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag inte bedömer varje uppgift i det som korrekt. Inledningen "Rose-Marie Frebran har frågat mig -" är inte korrekt i den meningen att jag ställde min fråga till jämställdhetsministern. Inte ens den där knorren som brukar finnas i början av svaret var med, dvs. att "arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som skall svara på frågan". Jag hade alltså ställt min fråga till jämställdhetsministern, som är den som har det yttersta och övergripande ansvaret för regeringens jämställdhetspolitik och därmed ansvaret för att jämställdhetsaspekterna beaktas inom alla politikområden. Jag vill använda litet av min taletid till att beklaga att jämställdhetsministern inte är beredd att förklara - som jag upplever det - regeringens brist på kvinnlig profil i de aktuella propositionerna. För att få diskutera de här frågorna med jämställdhetsministern måste man uppenbarligen vara arg journalist eller något sådant och föra diskussionen i medierna. Det är annorlunda här i kammaren för en engagerad riksdagsledamot. Jag får kanske ställa en fråga till samordningsminister Jan Nygren om hur man skall bära sig åt för att få diskutera jämställdhetspolitik med jämställdhetsministern. I svaret finns det väldigt många vackra ord och målsättningar som jag kan instämma i. Det är ett långt svar, ungefär tre och en halv sida, och det är en mycket kort tid som står till en frågeställares förfogande. Jag kommer därför inte att beröra så mycket av detta nu.
Fru talman! Jag tycker till att börja med att det är rätt naturligt att det är jag som företräder regeringen när vi diskuterar arbetsmarknads och regionalpolitik. Besluten som fattas i regeringen är kollektiva. Det innebär att vi alla regeringsmedlemmar står bakom besluten och att jag också argumenterar för dem i kammaren. Även om det är jobbigt för Rose-Marie Frebran att det blir på det sättet så är det ändå rätt naturligt. Det som vi nu genomför innebär en stor förändring av arbetsmarknadspolitiken. I stället för att vi i riksdagen reglerar i detalj hur arbetsmarknadspolitiken skall fungera överlåter vi väldigt mycket av ansvaret för den praktiska utformningen på den lokala och den regionala nivån. Vi gör det därför att vi tror att det är klokast att detta sker ute i verkligheten. Innan regeringen till länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar skickar i väg verktygslådan med de verktyg och pengar som finns i arbetsmarknadspolitiken, anger vi i ett regleringsbrev vilka mål som skall gälla. Som jag sade i frågesvaret kommer det att vara ett mycket tydligt mål för Arbetsmarknadsverket att jämställdhetsperspektivet skall gälla i alla sammanhang. Jag tror att vi når bättre resultat när det gäller jämställdhet genom att använda målstyrning i arbetsmarknadspolitiken i stället för detaljstyrning från riksdagen. Ser man till historien visar den att detaljstyrningen från riksdagen inte har varit speciellt framgångsrik när det gäller arbetsmarknadspolitiken och jämställdheten.
Fru talman! Jag fick naturligtvis inget svar på min direkta fråga i slutet av mitt förra anförande, eftersom det inte finns något svar på den frågan. De generella åtgärder som finns på arbetsmarknadspolitikens område kan naturligtvis utnyttjas för både män och kvinnor och komma båda könen till godo. De selektiva åtgärder som regeringen sätter in inriktar sig på manliga områden. Jag tycker att detta är mycket beklagligt. Åtgärderna utgår från hur arbetslösheten har sett ut under flera år och hur den ser ut just nu. Det finns ingen beredskap eller framförhållning för det som kommer att hända när ca 20 000 människor varje år fram till sekelskiftet lämnar den offentliga sektorn. Jag kan inte förstå hur man kan försvara att selektiva åtgärder bara sätts in på manliga områden.
Fru talman! Till att börja med är detta sakligt fel. Det sätts in selektiva åtgärder i arbetsmarknadspolitiken också för att åstadkomma bättre resultat för kvinnorna på arbetsmarknaden. Politiken omfattar ju mer än arbetsmarknadspolitik. Till skillnad från den tidigare regeringen ökar den här regeringen faktiskt den offentliga sektorns inkomster genom ett antal skattehöjningar, och på det sättet förbättras möjligheterna att klara den offentliga sektorn. Dessutom inför vi extra stimulanser för hemmamarknadsindustrin genom konsumtionsstimulanser, t.ex.sänkt moms, vilka gör att vi också stimulerar den sektorn. På samma sätt som vi åstadkommer generella stimulanser för exportindustrin och investeringssektorn höjer vi skatter för att klara den offentliga sektorn och stimulerar konsumtion genom momssänkning.
Fru talman! Jag delar inte alls arbetsmarknadsministerns uppfattning i de här frågorna. Det är i själva verket så att offentlig sektor inte kommer att klara verksamhet på samma nivå som i dag. Kan vi inte vara överens om att tiotusentals, kanske hundratusentals, anställda kommer att lämna offentlig sektor fram till år 2000? Vi kristdemokrater föreslår, precis som under den förra regeringen, att länsarbetsnämnderna skall få sluta avtal med kommuner och landsting om utbildning och kompetenshöjning i stället för öppen arbetslöshet.
Fru talman! Jag skall svara på frågorna. Länsarbetsnämnderna har även nu möjlighet att träffa avtal med kommunerna, så det är ingen skillnad mellan vad som gällde under den förra regeringen och vad som gäller under den nuvarande regeringen. Det som skiljer är att länsarbetsnämnderna nu själva bestämmer hur stor volym de vill lägga på detta. Tidigare reglerade riksdagen det. Länsarbetsnämnderna har alltså större frihet i dag än de hade tidigare. Frågan om hur stor den offentliga verksamheten skall bli bestäms mycket av de offentliga inkomsterna. Den förra regeringen trodde att man kunde bestämma det genom att låna pengar för att finansiera offentlig verksamhet. Vi höjer ett antal skatter. Det måste vara så, att om man ökar inkomsterna har man större möjlighet att klara sysselsättningen än om man lånar till offentlig verksamhet. Där känner jag mig inte heller särskilt pressad av frågeställaren. Slutligen är det riktigt att det finns ett större behov än de 150 miljoner som vi nu har tagit fram för lån till kvinnliga företagare, men vi har ändå tredubblat stödet.
Fru talman! Jag konstaterar att regeringen har gjort en annan bedömning i april än den gjorde i januari. I april bedömde man att behovet var lägre än man bedömde i januari, och jag beklagar detta. Regeringens höjda skatter för att öka de offentliga inkomsterna kommer inte kommunerna till del. Regeringens höjda egenavgifter gör att kommunernas inkomster kommer att minska, genom ett minskat skatteunderlag. Jag vill ta upp en annan sak i svaret, och det är när arbetsmarknadsministern talar om de lågutbildade kvinnorna. Jag tycker att det är närmast ett hån att göra det i det här sammanhanget, samtidigt som regeringen har varit påtryckande och föreslagit riksdagen - vilket den har gått med på - att avskaffa barntilläggen i svux och svuxa. Många av de allra mest behövande, de allra mest lågutbildade kvinnorna, kommer nu att vara tvungna att avbryta de utbildningar som de har gått in i. Detta är en skamfläck för Sverige.
Fru talman! Det var hårda ord. Då det gäller utbildningsbidraget för de arbetslösa som går in i utbildning har den nuvarande regeringen dramatiskt förbättrat detta. Den förra regeringen genomförde en kraftig försämring av utbildningsbidraget. Det hade varit klädsamt om Rose-Marie Frebran haft samma glöd i argumentationen den gången. Vi har nu förbättrat det, och det känns väl bra - eller hur? Rose-Marie Frebran sade att regeringen gjorde en annan bedömning i april än den gjorde i januari. Vi minskar inte anslagen på grund av att det inte finns behov, utan det är så att det inte finns pengar. Men vi har trots brist på pengar kunnat tredubbla företagarstödet till kvinnor i förhållande till vad den förra regeringen gjorde. Det är väl ändå ett ganska bra resultat, trots detta mycket kärva läge. För att sammanfatta debatten kan jag säga att vi har både selektiva åtgärder och generella åtgärder för att hjälpa kvinnorna, och vi har en arbetsmarknadspolitik som bygger på lokalt förankrad politik, som utformas ute i regionerna. Jag tror att det är en bra politik.

Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat mig om jag kan lämna ett svar när frågan om en förlängning av inplaceringen i tillfälligt stödområde av Västerviks kommun skall behandlas. Ja, det kan jag. Regeringen avser att inom den närmaste månaden pröva frågan om en förlängning av inplaceringen i tillfälligt stödområde av de kommuner som för närvarande är inplacerade i dylikt stödområde t.o.m. den 30 juni 1995. I detta sammanhang kommer regeringen även att bedöma behovet av tillfälliga inplaceringar bland övriga kommuner som i dag står utanför stödområdena.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Anledningen till att jag ställer frågan är att vi i Västervik för tre fyra år sedan, när jag var kommunalråd, lämnade in en ansökan till den tidigare regeringen. Vi gjorde det alltså före valet 1991. Ansökan behandlades förra året, och vi fick ett jakande besked två tre dagar före valet - det var väl i och för sig ingen tillfällighet. Det besked som vi fick kom dock i den situationen att frågan skulle överprövas i europeiska sammanhang. Stödet har alltså inte varit i funktion längre än sedan den 1 februari. Nu är jag naturligtvis mån om att vi inte skall hamna i samma sits igen, bl.a. när det gäller tiden. Av svaret av döma lär vi inte hamna i den situationen. Jag hoppas dels att vi skall få ett snabbat svar, dels att vi skall få ett positivt besked. Jag är naturligtvis medveten om att arbetsmarknadsministern inte har möjlighet att lämna det beskedet vid detta tillfälle. Jag vill bara med den här frågan ta chansen att få min oro stillad och vara säker på att vi i Västervik kan få detta svar till att börja med. Jag är medveten om att man på Arbetsmarknadsdepartementet tar emot skrifter där det talas om det stora behovet av den här hjälpen. Det har alltså visat sig att man i de omkringliggande kommunerna, som kom in i det här systemet tidigare än vad Västervik gjorde, har haft ett positivt utfall. Jag är övertygad om att det även fortsättningsvis kommer att vara så. Jag hoppas naturligtvis att det skall bli på det sättet att vi får ett förlängt tillstånd.
Fru talman! Jag tycker också att det är angeläget att vi snabbt kan ge ett besked. Jag har velat vänta med behandlingen för att den regionalpolitiska propositionen först skall kunna läggas fram för och behandlas av riksdagen, som kan ha synpunkter på hur regeringen skall hantera stödområdena. Jag lovar att vi skall handlägga denna fråga snabbt, så att vi matchar den direkt mot riksdagsbeslutet, som kommer inom en månad, och på det sättet snabbt få ut ett besked. Jag är medveten om den långa handläggningstiden för just Västervik. Man fick där vänta väldigt lång tid på besked, och efter beskedet hamnade man i det bryderiet att stödet måste godkännas i EU sammanhang. Jag är alltså väl medveten om de problem som Västervik har haft.
Fru talman! Det arbetsmarknadsministern säger känns lugnande, och jag tar det till intäkt för att det finns goda möjligheter. Tack så mycket!

Fru talman! Sten Andersson har beträffande kyrkans rätt att gömma icke asylbeviljade frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av att präster bryter mot gällande lagstiftning. Av kyrkolagen framgår att en präst som är misstänkt för brott skall anmälas till åtal om fängelse är föreskrivet för brottet. Har prästen begått ett brott som visar att han uppenbarligen är olämplig att inneha sin anställning får hon eller han avskedas. Frågor om åtalsanmälan och avskedanden prövas av domkapitlet i det stift där prästen har sin anställning. Det ankommer alltså inte på mig som kyrkominister att undersöka om präster bryter mot gällande lagstiftning och därefter vidta åtgärder mot dem. Vad gäller just asylsökande vill jag dock understryka att det inte är brottsligt att låta asylsökande vistas i en kyrka. Samtidigt finns det inte enligt gällande lagstiftning några särskilda frizoner där ingripanden inte kan ske mot personer som eftersöks. Som jag ser det finns det bland oss svenskar en utbredd respekt för kyrkorummets helgd. Jag tror också att många upplever det som positivt att människor verksamma inom kyrkan utifrån det kristna budskapet stöder asylsökande i deras utsatta situation och som ett led i detta upplåter sina kyrkor.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det innehöll inledningsvis mycket brödtext som inte hade med min fråga att göra. Men à la bonheure, jag godtar det. Vad det konkret handlar om är att många utanför detta hus är irriterade över att präster utan någon form av konsekvens själva kan ta lagen i egna händer och gömma eller dölja människor som, trots att vi har Europas mest generösa asyllagstiftning, inte får lov att stanna här. Det handlar inte om att upplåta kyrkan som någon form av bostad, som statsrådet har sagt här. Man gömmer dem för att man tror att de på det sättet är oåtkomliga för myndigheterna. Detta är ju poängen i det hela, för annars kunde de ju gömma sig i vilken lokal som helst. Poängen är att man tror att kyrkorummet skall vara heligt under alla omständigheter. Jag vill fråga statsrådet: Vem i regeringen är det egentligen som är representativ i denna fråga? Jag har nämligen hört andra statsråd som inte delar Ulvskogs uppfattning i den här frågan. Exempelvis Leif Blomberg har haft sina fajter med mig i medierna, där han har uttryckt en exakt motsats till den skrivna text som i dag föreligger i kammaren. Fru talman! Slutligen någonting om konsekvens: Om t.ex. en präst anser att en person, som har begått ett allvarligt brott, har gjort fel, skall han då kunna gömma denna person i kyrkorummet?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att de kyrkligt aktiva personer som på olika sätt har agerat för de asylsökande inte tar lagen i egna händer. Det är nämligen inte brottsligt att gömma flyktingar. Det är det ena. När det sedan gäller vad som gäller tror jag nog att jag och Leif Blomberg säger ungefär samma sak. Vi rättar oss nämligen efter vad som står i utlänningslagen, 10 kap. 3 §. Där står följande: Den som genom att dölja en utlänning eller genom en annan sådan åtgärd försöker hindra verkställighet att ett beslut om avvisning eller utvisning döms till fängelse eller böter om gärningen skett i vinningssyfte. Har gärningen icke skett i vinningssyfte, är den alltså icke brottslig. Detta är vad som är vägledande för både Leif Blomberg och mig i den här frågan.
Fru talman! Jag har trots allt bara genomgått femårig folkskola, men jag är ändå läskunnig. Jag har läst i tidningar, hört på radio och sett på TV hur Leif Blomberg har deklarerat en helt skild uppfattning mot den som statsrådet i dag framför. Jag vet mycket väl att det inte är brottsligt att gömma flyktingar, om det inte sker för egen vinnings skull. Men även statsrådet borde inse att en del flyktingar som misstänker att de inte får sin asylansökan beviljad söker sig till kyrkorummet av ett enda skäl, nämligen att de har ingivits uppfattningen att de där är oåtkomliga för myndigheterna. Anser statsrådet att min tolkning i detta avseende är fel?
Fru talman! Jag kan inte tolka hur asylsökande, som kommer hit och som inte känner det svenska samhället, resonerar. Det vill jag inte ge mig in på. Däremot kan jag nämna att denna fråga naturligtvis är en fråga som sysselsätter de kyrkligt aktiva i hög grad. Ärkebiskopsämbetet har i en arbetsgrupp, i vilken även representanter för Polisen har ingått, utrett frågan om hur man skall förhålla sig till asylsökande som söker sig till kyrkan. Arbetsgruppens förslag har nu remissbehandlats, och biskopsmötet kommer att ta ställning till förslaget under hösten. Eftersom det inte är brottsligt att gömma flyktingar, är det viktigt att kyrkan tillsammans med Polisen diskuterar frågan. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Jag vill avsluta med att meddela en personlig synpunkt. Jag tror nämligen att det i ett humant samhälle åtminstone måste finnas någon form av moraliskt fredade zoner.
Fru talman! Jag kan rent teoretiskt hålla med om principen. Men i det här fallet har detta satts i system. Det finns vissa präster som tydligen älskar att framträda i medierna som något slags övermänniskor som känner mer för de asylsökande än vad alla vi andra gör. Jag vill tala om för statsrådet att denna fråga inte bara sysselsätter kyrkligt aktiva, utan även folk utanför Helgeandsholmen är mycket förvånade över en del prästers självsvåldiga tilltag. Jag undrar: Varför skall man göra skillnad mellan att jag som präst gömmer en flykting i en kyrka och att jag gömmer en flykting i mitt kök hemma i Malmö?
Fru talman! Detta har naturligtvis granskats genom åren, därför att det har ju förekommit ingripanden från polisiära myndigheter i kyrkor. Därför har Justitiedepartementet genom åren haft anledning att granska dessa frågor. Det är helt enkelt så, att man visst kan genomföra gripanden i en kyrkolokal utan att det strider mot rättegångsbalken eller mot polislagens regler. Men ett tvångsmedel får aldrig göras mer ingripande än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden, som det heter. Det vägledande är att tvångsanvändning i kyrkolokaler måste vägas mot andra samhällsvärden och hanteras med försiktighet och omdöme. Det tycker jag skall vara vägledande också för ett humant samhälle.
Fru talman! Jag vill bara mycket kort konstatera att om jag som ledamot av Sveriges riksdag eller som vanlig svensk medborgare tycker att en person är orättvist behandlad och att han eller hon borde erhålla asyl i Sverige och jag vill gömma personen i min källare, på min vind eller i mitt kök, så kan polisen gå in där. Det accepterar statsrådet. Däremot kan en präst, som har samma uppfattning som jag i den aktuella frågan, gömma personen i kyrkorummet. Detta kan inte polisen förhindra med stöd av konventioner.
Fru talman! Slutligen: Det finns en del lokaler som vi behandlar annorlunda än Sten Anderssons garage eller källare. Det gäller kyrkolokaler, tidningsredaktioner och ytterligare ett fåtal lokaler.

Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat mig om lönegarantireglernas tillämpning vid beslut om lönegarantimedel. Bakgrunden till frågan är den s.k. karensregeln som infördes den 1 juli 1994 i lönegarantilagen. Regeln innebär att en arbetstagare, som inom de två senaste åren före konkursbeslutet har beviljats ersättning genom lönegarantin för lönefordringar som huvudsakligen har uppstått i samma verksamhet, inte har rätt till lönegaranti för sina lönefordringar i den senaste konkursen. Från regeln finns i dag endast ett undantag, nämligen om arbetstagaren har anvisats anställningen av offentlig arbetsförmedling. Svaret på denna fråga är att regeringen redan har vidtagit åtgärder för att ändra karensregeln. I proposition 1994/95:180 Löneskydd vid upprepade konkurser föreslår regeringen att karensregeln skall ändras så att det alltid skall vara möjligt att beakta omständigheterna i det enskilda fallet. I praktiken kommer den föreslagna ändringen att innebära att arbetstagare som råkar ut för att verksamheten där de är anställda går i konkurs upprepade gånger i normalfallet har samma rätt till lönegaranti som andra arbetstagare vars arbetsgivare försätts i konkurs. I denna proposition har regeringen pekat på att även andra regler som har betydelse för skyddet av arbetstagarnas fordringar vid arbetsgivarens konkurs kan behöva övervägas på nytt. Arbetet med att utforma direktiv till en sådan utredning pågår för närvarande inom Arbetsmarknadsdepartementet.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för detta svar. Jag är tacksam för att regeringen har lagt fram förslag som innebär förbättringar för dem som kommer att bli drabbade. Men jag skulle vilja ställa en följdfråga. Är det möjligt att de som redan befinner sig inne i systemet skulle kunna komma i åtnjutande av de nya regler som skall träda i kraft?
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Krister Örnfjäder menar med frågan. Avser frågan en situation då man inte har fått ersättning därför att det är arbetsgivarens andra konkurs och karensregeln med tvåårsgränsen har slagit till? Frågar Krister Örnfjäder om man då skulle kunna få ersättning enligt de nya reglerna - ett slags retroaktiv lagstiftning - är svaret på frågan nej.
Fru talman! Jag är medveten om principen. Jag tycker bara att det är tråkigt att ett antal människor har blivit så orättvist drabbade. De har inte varit medvetna om att det nya arbetet skall ha anvisats av våra arbetsmarknadsmyndigheter, och de hade kanske bara på någon dag när kunnat undvika att omfattas av karensen. Jag önskar att man från regeringens sida trots allt tittar på situationen. Det blir orimliga konsekvenser för ett antal människor.
Fru talman! Jag delar i grunden denna uppfattning och insikten om de svårigheter som kan drabba enskilda människor beroende på den lagstiftning som för närvarande gäller. När vi gjort vårt förslag - det ligger på riksdagens bord sedan ungefär en månad - har vi tagit sikte på att få en ny lagstiftning att träda i kraft i framtiden. Det innebär att lagen, som i de allra flesta fall, har en framåtriktande och inte retroaktiv verkan. Förslaget har redan lagts fram. Vi har i dag inga möjligheter eller avsikter att göra något annat med denna lagstiftning än vad som föreslagits.
Fru talman! Jag har förstått det, men jag lämnar ändå synpunkten att man borde titta över hur många människor detta gäller. I dag prövas dessa fall rättsvägen, om jag har förstått det rätt. Det är ingen lycklig situation för någon av oss.
Fru talman! Jag har egentligen ingenting mer att säga i denna fråga. Jag tycker som Krister Örnfjäder att många människor oförskyllt har hamnat i kläm beroende på en tidigare lagstiftning. Det är bl.a. av det skälet som vi nu försöker förändra lagen. Den får en framåtriktande verkan. Det är det som har varit avsikten. Någon retroaktiv verkan finns inte. Sedan inser jag också att det i sin tur innebär en del svårigheter för vissa människor.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

I likhet med Ingvar Carlsson förnekade Mona Sahlin under valrörelsen att Socialdemokraterna planerade skattehöjningar i den storleksordning som nu har genomförts. I en annons i Expressen skrev Mona Sahlin: "Vi tänker höja skatterna med 3,7 miljarder nästa år, inte 80 miljarder. Och det kommer inte att drabba någon fattig". Den minnesgode läsaren kommer också ihåg Lars Hedfors piruetter i Svenska Dagbladet angående den socialdemokratiska skattepolitiken. Hans agerande manar inte till efterföljd. Varför inleder jag denna debatt med dessa citat? Svaret är självklart. Det finns mer än en halv miljon medborgare i vårt land som saknar ett riktigt jobb. En del av dessa bekymrade personer röstade sannolikt på Socialdemokraterna i valet. En del hade hört talas om eller tagit del av Ingvar Carlssons brev. En del hade sett Mona Sahlins annons om att skattehöjningarna 1995 inte skulle drabba någon fattig. En del av dem hade naturligtvis med intresse tagit del av löftet i den socialdemokratiska partimotionen med anledning av kompletteringspropositionen våren 1994 om att arbetslösheten snabbt skulle sänkas till 5 %. Tidigare under oppositionstiden och under 1993 och 1994 lovade Socialdemokraterna att i första hand minska arbetslösheten till 3 %. Det var budskapet då. Trots dessa uttalanden har Socialdemokraterna genomfört och beslutat om att chockhöja skatter med sammanlagt 55 miljarder. Det innebär en skattehöjning med ungefär en tusenlapp i månaden för ett vanligt hushåll i vårt land. Skatten på arbete har höjts med 36 miljarder. Det motsvarar kostnaden för 150 000 heltidsarbeten. Skatten på investeringar i nya jobb har höjts med 12 miljarder. Det betyder att potentialen för nya jobb har minskats med ytterligare Det är viktigt att göra denna jämförelse när regeringen uppenbarligen har gett upp kampen om att sänka arbetslösheten, eftersom den bedömer att uppemot en halv miljon människor fortfarande är arbetslösa när detta århundrade är slut, dvs. inför 2000-talet. Fru talman! Sammanfattningsvis kan jag konstatera att i ett läge då vårt land befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris har ledare på olika nivåer i det socialdemokratiska partiet vilsefört sina väljare. En halv miljon arbetslösa människor har ingetts falska förhoppningar. Det brister lindrigt talat i ledarskapet i det regeringsbärande partiet. Fru talman! Skattechocken och otillräckliga besparingar har lett till hög ränta och en lågt värderad krona. Regeringens ekonomiska politik inger inte förtroende. Det försvårar också i hög grad förutsättningarna för de nya jobbens tillkomst. Nödvändiga investeringar uteblir. Vi får inte den tillväxt som nationen behöver för att underlätta möjligheterna att komma till rätta med de ekonomiska problemen. Det är visserligen bra att regeringens samarbete med Centern har lett till omprövning när det gäller kvittningsrätten och ett eventuellt införande av riskkapitalavdrag. Det talas också om ett begränsat slopande av dubbelbeskattningen av bolagsvinster. Det är däremot helt fel att återigen öppna dörren för Vänstern och ställa upp bakom deras förslag att försämra villkoren för sparande i pensionsförsäkringar. Det gick inte många dagar efter det att socialdemokraterna i utskottet avvisat Vänstern förslag tills uppgörelsen tillkännagavs. Socialdemokraterna i utskottet tillbakavisade i detta betänkande Centerns förslag om en halvering av rätten till avdrag för pensionsförsäkringar. Det gick inte många dagar efter det att det att betänkandet hade justerats tills man gjorde upp med Vänstern i den här frågan. Framtvingade ad-hoc-lösningar skapar inte förtroende. Vi ser det i fråga efter fråga. Långsiktigheten i den ekonomiska politiken saknas. och företagen ges inga fasta spelregler. Det bådar inte gott för framtiden att socialdemokraterna i utskottet har en så utpräglad socialistisk syn när det gäller den ekonomiska politiken och skatternas utformning. Det framkommer tydligt i det här betänkandet när det gäller utskottsbehandlingen av motionsförslag om riskkapitalavdrag. Trots att det även i vissa regeringskretsar talats om möjligheten att införa rätt till riskkapitalavdrag avvisar socialdemokraterna i utskottet denna möjlighet. Den strider enligt deras uppfattning mot skatteomläggningen, och man säger att det finns andra möjligheter att öka tillgången på riskkapital. Det betyder med andra ord en ny politikerstyrd reglering. Så sent som den 8 februari uttalade Lars Hedfors från denna talarstol att det var bra att avdraget för underskott i näringsverksamhet hade avskaffats. Nu aviserar man om att det införs igen, och det är visserligen bra. Det är således ytterligare belägg för att ledarskapet brister hos Socialdemokraterna. Jag kan därför förstå att socialdemokratiska medlemmar och sympatisörer känner sig vilsna när politiken ändras över en natt. Det kom senast till uttryck under den gångna veckan när SSU-ordföranden gick till hårt angrepp mot regeringens planer att eventuellt slopa delar av dubbelbeskattningen på aktier. Det är emellertid allvarligt att även den unga generationen hos Socialdemokraterna av dogmatiska skäl vill bibehålla dubbelbeskattningen på aktier och därmed bidra till försämrade villkor för företagandet. Nya jobb är i fara. Motsägelsen i den socialdemokratiska regeringspolitiken är säkerligen inte obegriplig bara för mig. Nu föreslås nämligen nya subventioner inom bostadssektorn, och samtidigt höjs fastighetsskatten kraftigt dels på grund av höjd fastighetsskatt, dvs. skattesatsen, dels på grund av höjda taxeringsvärden. Det kommer att finnas människor som inte har råd att bo kvar. De tvingas från hus och hem på grund av den här formen av beskattning. Fru talman! Enligt moderat uppfattning är de viktigaste målen för den ekonomiska politiken att sanera de offentliga finanserna och skapa tillräckliga förutsättningar för de hundratusentals arbetstillfällen som måste växa fram i den privata sektorn. Dessa bägge mål är varandras förutsättningar. Utan en tillräckligt omfattande och trovärdig budgetsanering uppnås inte väsentligt lägre räntor. Detta är ett av de nödvändiga villkoren för tillräckligt stora investeringar i nya jobb. Utan en politik som medför ett bra klimat för de företag och företagare som fattar beslut om de nya jobben försämras möjligheterna att uppnå målet om sanerade finanser på ett dramatiskt sätt. Skattepolitikens inriktning är av avgörande betydelse för att åstadkomma det goda näringsklimat som gör att de som driver dagens företag och överväger att starta morgondagens bestämmer sig för att expandera och starta nytt. Det måste löna sig att satsa på företagande. Kostnaderna för att anställa måste vara rimliga och investeringar får inte straffbeskattas. Det är synnerligen märkligt att Centern bidrar till att återinföra skatt på arbetande kapital. Det kommer i hög grad att vara hämmande för ett växande företagande på landsbygden. De stora skattehöjningarna på arbete, riskkapital och investeringar som drivits igenom sedan hösten 1994 måste undanröjas. Dessutom måste bättre förutsättningar för nya jobb i den privata sektorn skapas. Den stora skattekilen på arbete innebär särskilt stora problem för den privata tjänstesektorn. Det är emellertid inte realistiskt att i den nuvarande ekonomiska situationen överväga så stora generella skattesänkningar på arbete som skulle erfordras för att uppnå tillräckligt goda förutsättningar för expansion i den privata tjänstesektorn. Inledningsvis bör därför selektiva åtgärder vidtas. Det som främst bör komma i fråga är avdrag vid inkomstbeskattning för vissa tjänster och befrielse från moms eller sänkt moms. Det kan också vara frågan om lättnader avseende löneskatter och egenavgifter. Tjänsteutredningen var med utgångspunkt i det mycket besvärliga arbetsmarknadsläget positivt. AMS menade i sitt remissvar att varje möjlighet att förbättra förutsättningarna för nya jobb borde tas till vara. Jag instämmer till fullo i detta. Genom att sänka beskattningen på arbete minskar kostnaderna för att anställa. På så sätt kan flera nya jobb skapas.

Detta behövs för att åstadkomma de nya jobben. Anita Johansson. Varför vill inte ni socialdemokrater och regeringen ta upp en förhandling med EU om möjligheten att införa differentierade skattesatser avseende moms på tjänster? Ni säger kategoriskt nej till detta varje gång som vi ställer frågorna till er. Varför? Europa har en mycket hög arbetslöshet. Det behövs förnyelse. Vi behöver pröva alla möjligheter att skapa nya jobb i det privata näringslivet. Varför bidrar ni inte till detta? Det är självklart att slopad dubbelbeskattning, återinförande av kvittningsrätten samt införande av riskkapitalavdrag också kommer att ha en mycket stor betydelse för att skapa förutsättningar för de nya jobben. Fru talman! Sammanfattningsvis är det således nödvändigt att snabbt sänka skatten för företag och företagande för att skapa bättre förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat samt vidta åtgärder för att skapa goda förutsättningar för expansion i den privata tjänstesektorn. Fru talman! Vi moderater står bakom samtliga reservationer i detta betänkande som är undertecknade med moderata namn, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det svenska skattesystemet bör enligt Centerpartiets uppfattning grundas på några fundamentala principer. Skattesystemet skall var långsiktigt stabilt. Skattesystemet skall befrämja långsiktig och miljöanpassad tillväxt. Skattesystemet måste upplevas som rimligt och acceptabelt av merparten skattebetalare. För att tillgodose dessa principer krävs det en rad balansgångar och överväganden. Det gäller t.ex. skattebelastning mellan olika grupper i samhället. Det gäller belastningen mellan olika inkomstslag. Det gäller också dess fördelning över tiden och balansen mellan skattesatsernas nivå och utvecklingen av skattebasernas storlek. I det senare ligger en självklar motsättning bestående i att om skattesatserna blir för höga kan skattebasernas storlek riskera att minska i flera fall. Sverige har i dag en betydande obalans mellan statens inkomster och statens utgifter. Denna obalans har grundlagts och uppstått genom en lång följd av år. Det har ägnats åtskillig taletid i denna kammares talarstol åt att diskutera vem som bär ansvaret för att denna obalans har uppkommit. Det kan och bör göras gällande att ansvaret för denna utveckling fördelas olika mellan olika partier. Men det kan och bör också göras gällande att alla parter på den politiska arenan, alla partier, har ett medansvar för den uppkomna situationen under denna långa följd av år. Av detta följer att vi också har, eller i alla fall borde ha, ett medansvar för att reda upp den statsfinansiella obalansen.

Vi får säkert, Karl-Gösta Svenson och andra, anledning att återkomma, både i utskottet och i denna kammare, till dessa frågeställningar med anledning av kompletteringspropositionen. Detta är i korthet bakgrunden till att vi i Centerpartiet övergångsvis accepterar merparten av de under hösten vidtagna skatteförändringarna på inkomstbeskattningens område. Det är också i korthet bakgrunden till det samarbete kring kompletteringspropositionen som senare ingåtts med regeringspartiet. Denna övergångsvisa acceptans omfattar exempelvis den förhöjda statliga inkomstskatten och den höjda kapitalskatten inklusive den därmed sammanhängande avdragsrätten för ränteutgifter. Fru talman! Skatteväxling i betydelsen ökade avgifter på miljöstörande verksamhet och minskad skattebelastning på arbete är en fråga där Centerpartiet är starkt pådrivande. Även denna förändringsprocess ger en del balansproblem när det gäller takten i genomförandet, när det gäller näringslivets konkurrenskraft gentemot andra länders näringsliv osv. Dessa balansoch konkurrensproblem får dock inte överdrivas. Över ett litet längre tidsperspektiv är det nämligen inget tvivel om att svensk industri har fördel av att ligga i främsta rummet när det gäller miljöinvesteringar. Ett av många exempel på detta är svensk skogsindustris obestridliga försteg på grund av olika miljöoch energiinvesteringar som har gjorts i det förgångna. Det mest tydliga exemplet är kanske den numera helt borttagna klorblekningen av pappersmassa, som i dag av alla svenska företag på området beskrivs som en mycket stor fördel för just deras produkter och som också fått mycket stor uppmärksamhet på marknaden. Vår absoluta uppfattning är alltså att takten i genomförandet av en miljöanpassad skatteväxling bör skruvas upp. Jag ber mot bakgrund av detta att få yrka bifall till reservation nr 2. Fru talman! Regeringen föreslog i budgetpropositionen att det särskilda grundavdraget för pensionärer på nytt skulle komma att påverkas av låginkomstpensionärernas ofta blygsamma ränteinkomster. Förslaget kombinerades med förslag till förändringar också i det statliga bostadstillägget för pensionärer. Vi konstaterade från Centerpartiets sida redan under den allmänna motionstiden att regeringens förslag var illa genomtänkt och illa förberett och motionerade därför i frågan. Sedermera kom också regeringspartiet fram till samma uppfattning, och det blev möjligt att göra en överenskommelse mellan våra partier i utskottet, innebärande att nuvarande regler för det särskilda grundavdraget för pensionärer bibehålls. Därmed har en föreslagen förändring som skulle ha inneburit klara fördelningspolitiska skevheter och uppmuntran till oönskade beteendeförändringar undanröjts. Fru talman! Jag vill avslutningsvis än en gång betona nödvändigheten av samarbete för att lösa de statsfinansiella obalanserna. Det gäller i hög grad också i skatteutskottet. Ett väl utvecklat samarbete förutsätter förmåga att ge och ta. Däri ligger själva grunden för samarbetet. Jag förutsätter att utskottets arbete fortsättningsvis i större utsträckning än hitintills kommer att präglas av ambitionen att åstadkomma samsyn.

Fru talman! Att skattepolitiken är en mycket viktig del i den ekonomiska politiken är ingen nyhet, men jag vill ändå poängtera att den har en mycket stor betydelse för tillväxt, välstånd, nya jobb och en långsiktigt hållbar utveckling. Skattepolitiken kan inte ses för sig utan måste ses i samspel med alla andra företeelser i samhället och i samverkan med den övriga politiken. Skatterna är inte bara ett sätt att få in pengar till statskassan för att betala angelägna utgifter. Skatternas utformning påverkar allas vårt beteende. Den här kunskapen kan vi använda för att försöka uppnå viktiga mål, vare sig det handlar om att stimulera nyföretagande eller minska miljöförstöring. Man kan också åstadkomma det rakt motsatta genom att föra en felaktig skattepolitik, även om inte avsikterna är felaktiga. Det handlar mycket om skattepolitikens allmänna inriktning, och jag tycker att den borgerliga regeringen under föregående mandatperiod genomförde en lång rad viktiga förändringar i strukturerna för att förbättra tillväxt och skapa bättre villkor för företagande - förändringar som den nya regeringen sedan har tagit tillbaka. Vi menar från Folkpartiets sida att skattepolitiken nu faktiskt måste utformas med kampen mot arbetslösheten som ledstjärna. Den måste främja jobb, ekonomisk tillväxt och företagande. Våra förslag till inriktning av skattepolitiken handlar bl.a. om att dubbelbeskattningen av aktieinkomster skall tas bort, att man inför kvittning av underskott i näring, att riskkapital införs och att marginalskatten återgår till Det här är saker som är till just för att skapa tillväxt och nya jobb. Vi vill också att man redan nu tar det första steget på en bredare skatteväxling genom att höja skatten på miljöskadlig verksamhet och sänka skatten på nya jobb. Vi vill stimulera företagande och därmed de nya jobben. Det är vår bestämda uppfattning att det är i kampen för de nya jobben som kampen mot underskotten avgörs. Man kan inte se kampen mot underskotten för sig, utan den måste ses i ett större sammanhang. En av de främsta uppgifterna blir då att ta bort skattekilarna på arbetsinkomst, och det är därför som vi tycker att man måste återgå till en marginalskatt om högst 50 %. Saker och ting skall kallas vid sina rätta namn. Den s.k. värnskatten är ingenting annat än höjd marginalskatt. Att det måste löna sig att arbeta är en paroll som vi länge har kämpat för. Att vi i Folkpartiet är beredda till samverkan har visat sig inte minst i den stora skatteöverenskommelse som vi gjorde tillsammans med socialdemokraterna. Men också signalen ut till näringslivet och till människor är viktig, och det är därför som vi tycker att det är så oerhört viktigt att hålla fast vid det här. Under 70 och 80-talen försökte man hela tiden lösa problem i ekonomin genom att höja skatter, och det är det som har lett till att vi i dag inte har tillräckligt med expanderande företag. Vi kan inte gå tillbaka till det gamla sättet att försöka lösa problem. Det skapar bara nya problem. Fru talman! Vi var mycket tveksamma till förslaget om det särskilda grundavdraget för pensionärer men accepterade det till en början. Sedan visade det sig dock att det fick oacceptabla konsekvenser, och utskottet kunde enigt komma fram till att förslaget inte borde genomföras. Men vi motsätter oss förslaget att ersätta en sådan skatteskärpning för vissa pensionärer med höjd skatt för alla genom en sänkning av grundavdraget med en procentenhet av basbeloppet. Vi tycker att den här budgetförstärkningen skall komma genom ytterligare besparingar och lägger fram förslag härtill i den motion med anledning av kompletteringspropositionen som väcks senare i dag. Det är alltså inte så att vi smiter undan i den frågan. Fru talman! Vi tror, som jag sade, att kampen mot underskotten avgörs just i kampen för de nya jobben. Vi vill knäcka massarbetslösheten och presenterade i går en rapport i detta syfte, 50 steg mot nya jobb. Redan under valrörelsen pekade vi på tjänstesektorns roll när det gäller att skapa företag som ger nya jobb. Trots att vi i Folkpartiet liberalerna egentligen inte gillar att man har olika skattesatser på olika verksamheter, menar vi att det i det extrema arbetsmarknadsläge liksom också i det extrema omställningsläge som vi nu befinner oss i ändå kan finnas fog för att sänka skatten just på tjänsteföretagandet. Vi tror att det där är lättare att få i gång en ny utveckling och att utväxlingen i form av nya jobb av en skattesänkning där blir mycket större än i varusektorn. Åtgärder för att ge utrymme för skattesänkningar som kan skapas genom höjd skatt på miljöskadlig verksamhet skall därför främst sättas in i tjänstesektorn. Vi kunde tyvärr konstatera att majoriteten inte ens orkade bemöta dessa förslag i utskottsbetänkandena utan blandade ihop dem med andra partiers förslag om direkt subventionering av hushållshjälp. Man skriver att de här förslagen även om man bedömer dem var för sig står i bjärt kontrast till principen om enhetliga och kontrollerbara regler och att de inte har några positiva effekter på sysselsättningen som på något sätt kan uppväga de nackdelar som förslagen skulle medföra i form av ett oacceptabelt skattebortfall och snedvridningar på arbetsmarknaden. Jag tycker att det var litet dåligt att utskottets majoritet inte ens förmådde diskutera den här frågan. De nackdelar som finns med differentierade skattesatser gäller i mycket hög grad för matmomsen, dock utan att där ge de fördelar som våra förslag faktiskt har. Vi pratar inte om subvention av hushållstjänster. Vi pratar om att sänka skatter på tjänsteföretagande, vilket är någonting helt annat. Därför yrkar vi givetvis i vår reservation avslag på de övriga motionerna på detta område. Förslagen innebär problem, bl.a. beträffande EU:s regler om begränsning av antalet momsnivåer och definitionsfrågor. Vi har alltså inte i detta betänkande lagt fram ett konkret förslag, men det kommer vi att göra i den motion som väcks senare i dag och som handlar om sänkt arbetsgivaravgift för tjänsteföretag. Fru talman! Det är ett enkelt samband. Nya företagare ger nya företag som ger nya jobb. Därför har vi också en reservation beträffande införande av kvittningsrätt och riskkapitalavdrag. Den frågan har sedan fått en annan dimension. Jag skall inte prata om det längre. Vi står givetvis fast vid våra reservationer och väntar med spänning på att det någon gång faktiskt skall komma konkreta förslag i ärendet. Så vill jag gå över till något helt annat. En absolut förutsättning för ett jämställt samhälle är att kvinnor och män betraktas som självständiga individer med egen lön, egen skatt, egen pension och egna ägodelar. Det är en självklarhet, men sambeskattning av förmögenhet är den sista resten av den gamla sambeskattningen som byggde på en patriarkalisk inställning till kvinnor som uppenbarligen finns kvar. Det är inget främmande begrepp för den socialdemokratiska regeringen, som inte vill ta steget till att betrakta kvinnor som egna personer när det gäller att äga saker och ting. Vi måste få en individbaserad beskattning även av tillgångar. Jag tycker att det är dags att sätta principen om den enskilda människans skyldigheter och rättigheter före principen om den berömda avundsjukan. Varför är det alltid kvinnor som skall förlora? När statskassan kan tjäna på att vi betraktar människor som jämställda går det bra, men när statskassan förlorar är det kvinnorna som skall betala. 162 000 kvinnor betalar i dag förmögenhetsskatt utan att ha någon förmögenhet. Jag tycker att det är oacceptabelt. Förutom att det är principiellt felaktigt med kollektiv beskattning är det ett slöseri med skattemyndigheternas resurser att ständigt försöka uppdatera sina register över vem som skall sambeskattas med vem. Samboparet med varsitt barn blir sambeskattat om ett nytt gemensamt barn kommer. Är då barnens halvsyskon sambeskattade med mammas nya makes förra frus nya familj, eller hur skall man göra? Den 19 åriga dottern som bor hemma är inte sambeskattad, men den 50-åriga frun är det osv. Hur gör man med alla nya samlevnadsformer - registrerat partnerskap, delsbo, särbo och alla sorters bo? Det är orimligt. Skattemyndigheternas personal borde ha viktigare saker att göra än att hålla reda på vem som skall sambeskattas med vem. Jag kan garantera att det skulle ge mer pengar till statskassan än vad sambeskattningen ger. En annan förutsättning är möjligheten att förena förvärvsarbete med familjeliv. Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldiga att planera så att arbetstagare kan förena föräldraskap och förvärvsarbete, men skattelagstiftningen säger något annat. Vad är det för signal? Att lämna och hämta sitt barn i barnomsorgen är naturligtvis en nödvändig del av resan till arbetet. För många kan just detta göra att bilen blir en nödvändighet. Om man fick räkna in hämtning och lämning skulle man bli berättigad till skatteavdrag, men man blir det inte därför att den delen inte får räknas in. Vad är det för signal till alla kvinnor och män som försöker att förena föräldraskap med förvärvsarbete? Jag tror dessutom att rätten till kvittning av underskott i näring mot inkomst av tjänst är bra för kvinnor, därför att många kvinnor som vill starta eget och pröva sina vingar vill göra det i ganska liten skala och verkligen se att affärsidén bär. De vill inte ta stora lån utan dra i gång på egen hand. Jag tror att det förslaget skulle ha mycket bra effekt även ur jämställdhetssynpunkt. Fru talman! Jag står givetvis fast vid alla mina reservationer men yrkar bara bifall till reservation nr 3

Fru talman! Dagens skattedebatt förs i en skugga. Den skuggan kommer av att oppositionspartierna i dag presenterar sina alternativ till regeringens kompletteringsproposition. Men betänkandet ligger också i en annan sorts skugga - den skugga som härrör från den politiska verkligheten. Den är högst föränderlig. Det gör att betänkandet är oerhört instabilt. Det är ett oerhört fascinerande betänkande. Jag tror att det är den mest fascinerande debatt som jag har deltagit i och kommer att delta i under mina år i riksdagen. Fru talman! I dag måste jag säga att jag är extra glad över att vara vänsterpartist, för dagens socialdemokrat, Anita Johansson, har ingen lätt uppgift i debatten. Den skattepolitik som Socialdemokraterna står för varierar så snabbt att man måste ha ett väldigt snabbt fotarbete och vara väldigt snabb i tanken för att hinna med. För att vara litet snällare - jag är i grunden en snäll människa - skall jag säga att den är så flexibel att man måste vara oerhört tankesnabb för att hinna med i argumenteringen. Många ledamöter i kammaren brukar säga att de begränsar sina yrkanden vad gäller reservationerna för att vinna tid. Här finns det en väldigt bra och enkel anledning att begränsa sina yrkanden för många oppositionspartier: Den politiska verkligheten har redan bifallit en rad reservationer i detta betänkande. Då kan man låta bli att yrka bifall till dem. Det är ganska logiskt, men det är också väldigt fascinerande att det kan vara på det sättet. Man kan helt enkelt säga att Socialdemokraterna är varvade av den politiska verkligheten i dagens debatt. Det är ingen lätt argumentsits. Det gäller bl.a. mom 7 och reservation 18. Den gäller avdragsrätt för underskott på nystartad verksamhet. Socialdemokraterna i utskottsmajoriteten avslår detta förslag med kraft. En av grundstenarna i skattereformen var att kvittningsrätt var oerhört felaktigt. Vi i Vänsterpartiet har alltid hållit oss till en väldigt modest mittlinje i denna fråga och sagt att man kan ha en viss begränsad kvittningsrätt. Socialdemokraterna, däremot, har pendlat från den ena extremen till den andra. De har sagt att kvittningsrätt är fruktansvärt fel och ett grundskott mot skattereformen tills i dag, då de säger att det skall finnas kvittningsrätt. I betänkandet står det att vi inte skall ha kvittningsrätt. Vad som är grundskott mot skattereformen varierar med någon veckas mellanrum ibland. Det är mycket fascinerande att följa dessa turer. Nu är alltså reservation 18 bifallen av regeringen, men avslagen av den socialdemokratiska utskottsmajoriteten. Reservation 19 om riskkapitalavdrag är lika fascinerande. Utskottsmajoriteten skriver att det är ett mycket dåligt förslag. Det skriver man explicit på s. 16 i betänkandet. Men regeringen säger att det är ett väldigt bra förslag som skall beredas. Det är oerhört knepigt att det kan ändras så fort. Man säger i debatten att det är en framgång för Centerpartiet. Det kanske det är, men då är det desto märkligare att läsa i betänkandet att Centern inte finns med på reservation 19. Jag undrar vem Socialdemokraterna egentligen har förhandlat med. Har man fört en parallellförhandling med någon annan? Det är kanske bara ett misstag att Centern inte är med på reservation 19, men rent formellt sett är det så. Det jag för min egen del tycker är mest fascinerande av allt, fru talman, är reservation 26 under mom. 14. Jag tror att jag kommer att vara den ende riksdagsledamot som har avgett en reservation i ett utskott, gått upp i talarstolen och talat för reservationen och kanske begärt votering trots att det varit onödigt på grund av att den politiska verkligheten redan har lett till att reservationen har rättsverkan ute i samhället. Det är konstitutionellt småintressant att en reservation i kammaren har rättsverkan utanför kammaren. Jag beklagar mig i och för sig inte. Jag tackar och tycker att detta är bra. Men nog är det fascinerande alltid. Det gör att jag inte kommer att yrka bifall, fru talman, till min reservation 26, eftersom den redan har rättsverkan utanför kammaren. Hur kunde det bli så här? Hur kunde det toka till sig på detta vis? Som de sade: Voffö gör di på dette vise? Det verkar ju alldeles konstigt. Det var natten mellan den 4 och 5 april som det började toka till sig. Man jobbade snabbt och kom överens om en massa saker. Det var helt fantastiskt på skattepolitikens område. Man kom ut på morgonen och sade att byggmomsen skulle tas bort. Det sade Sveriges främsta experter på skattepolitik och ekonomisk politik. De hade inte upptäckt att vi hade gått med i EU. Inte ett dugg! De skulle ta bort byggmomsen i alla fall. Det är fascinerande att man kände till så litet om EU:s regelverk. Vi som jobbar mot EU visste ju varför vi gick emot, men nu förstår jag varför en del var så oerhört för. De kände uppenbarligen inte till regelverket. Nu har det blivit så oerhört tokigt. Man sänker matmomsen och säger att det är bra fördelningspolitik. Man gör det för att kompensera en sänkning av akassenivån och nivåerna i socialförsäkringarna. Men det är ju tokigt, fru talman! Jag har alltid pläderat för sänkt matmoms. Jag tycker att det är en bra fördelningspolitik. Det blir riktigt rejält bra fördelningspolitik när man finansierar det med höjd skatt på stora inkomster och kapital. Men att sänka matmomsen och finansiera det med sämre villkor för arbetslösa och sjuka - det är knappt man kan kalla det för dålig fördelningspolitik. Det är så ogenomtänkt. Det håller inte ihop alls längre. Fru talman! Tyvärr måste jag ge Carl Bildt rätt. Det är ledsamt för mig. Men han varnade i valrörelsen för en rödgrön röra. Nu är den här! Det är en rödgrön röra som råder just nu på skattepolitikens område. Det är beklagligt, men det går att rätta till. I grunden finns det mycket bra hos både Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det är bra som Kenneryd säger, att man skall samverka. Men i denna mix behövs mer stabilitet. Det är den stabiliteten som Vänsterpartiet står för: genomtänkt, långsiktig, bra fördelningspolitik med miljöprofil, och inte det hattande hit och dit som nu är. En del säger att regeringen nu driver högerpolitik på skatteområdet osv. Jag är inte riktigt säker. Om moderaterna hade fått bestämma hade det varit mer rejäla, hårda tag, med mer konsekvens i. Jag tror att det är i Hamlet som det sägs: Det finns ett slags konsekvens i galenskaperna. Det finns ett slags tråd hos dem, inte en röd tråd utan en blå tråd. Fru talman! Uttrycken vänster och höger i politiken kommer från den franska nationalförsamlingen under revolutionen 1789. De radikala satt till vänster i kammaren och de mer konservativa satt till höger. Men så fanns det de som inte satt vare sig till vänster eller höger, de vare sig radikala eller konservativa. Var det då mitten? Nej, det sade inte fransmännen. Var det centern? Nej, så sade man inte heller. Fransmännen hade ett uttryck för detta: le marais. Jag är inte så bra på franska, så uttalet kanske var fel. Men jag kan översättningen. Le marais betyder träsket. Det är precis vad som råder just nu - skattepolitikens träsk. Man hoppar tuva, och någon gång slinter foten och så hamnar man i träsket. Tyvärr är det så just nu. Fru talman! Vi kan ordna till det här. Det går att rädda det fortfarande. Men då behöver vi en mer uthållig och konsekvent skattepolitik. Den har Vänsterpartiet redovisat, i motioner och i betänkandet. Den innebär att vi har ett saneringsprogram på 114 miljarder. Vi tar ut 57 miljarder i skatteförstärkningar och lika mycket i besparingar, lika fördelat. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation under mom. 2. Jag vill också hinna med några kommentarer till de inlägg som har varit tidigare. Törhända drar jag över min taletid med någon minut. K-G Svenson sade att skattehöjningar inte ger fler jobb eller bättre ekonomi. Det var till hälften rätt. Men det är inte riktigt godkänt. Det är sant att skattehöjningar inte ger fler jobb. Men visst ger de bättre ekonomi. Självklart gör de det. Det är det som är felet med moderaterna, att de inte inser att det behövs ett inslag av inkomstförstärkningar i budgetsaneringen. Det finns dock några poänger på den borgerliga sidan som jag skulle kunna hålla med om. Både Moderaterna och Folkpartiet, framför allt Folkpartiet, har lyft fram att vi behöver en del skattesänkningar för att stimulera till fler jobb. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att överväga skattesänkningar inom tjänsteproduktionen. Men skillnaden mellan oss och moderater och folkpartister är att vi säger att vi skall sänka skatterna för all tjänsteproduktion, både kommunal och privat. Tjänster som tjänster. Vänsterpartiet försöker jobba med likformigheten, att vi skall uppträda så likformigt som möjligt. Karin Pilsäter säger att man skall kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det håller jag med om. Då måste jag säga till Karin Pilsäter att höjda egenavgifter är höjda skatter. Dessa egenavgifter som skulle vara avdragsgilla, som många driver på för, även Folkpartiet, är regressiva skattehöjningar. Marginalskattehöjningen blir mindre ju högre inkomster man har. Det är mycket dåligt, Karin Pilsäter. Karin Pilsäter tar upp förmögenhetsskatten. Om min fru är förmögen och jag sambeskattas med henne, kan vi säga att det är dåligt för mig. Men nu är det så beviljat att jag har giftorätt till halva min frus förmögenhet. Inte vill väl Karin Pilsäter ta bort min giftorätt eller kvinnans giftorätt till mannens förmögenhet. Den är väl värdefull. Det är bl.a. ett av skälen till att vi har sambeskattning. Rolf Kenneryd talar om att det är bra med samsyn. Det är riktigt. Vi i Vänsterpartiet har verkligen arbetat i den riktningen. Vi har ställt upp på oerhört tuffa beslut för vår egen politiks del. Jag tycker att det är oerhört positivt att t.ex. Centerpartiet kunde ställa upp på beslutet om att halvera avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar. Det är riktigt. Men i samma andetag säger Rolf Kenneryd att man har en övergångsvis acceptans. Det har inte vi i Vänsterpartiet! Det vi ställer upp på, ställer vi upp på, och inte övergångsvis. Det är hela felet med den svenska skattepolitiken, att man har en övergångsvis acceptans. Det visar t.ex. frågan om kvittningsrätt, där kammarens alla partier snart har intagit alla möjliga ståndpunkter, åtminstone vissa partier här. Vid skattereformen sade Folkpartiet och Socialdemokraterna: Vi skall inte ha någon kvittningsrätt. Det är jättedåligt. Sedan kom det en borgerlig regering där Folkpartiet ingick och sade: Vi skall ha kvittningsrätt. Sedan kommer Socialdemokraterna tillbaka och säger: Vi skall inte ha någon kvittningsrätt. Sedan blir det vår och då säger man: Vi skall ha kvittningsrätt. Det blir rörigt att hålla reda på alla turerna! Tänk er en stackars egenföretagare, en småföretagare, som skall planera sin verksamhet. Om det ändå fanns en viss logisk periodicitet i förändringarna, så kunde man veta att kvittningsrätten gäller t.ex. vartannat år. Inte ens det finns. Det finns inte ens någon begriplig periodicitet i denna röra. Det är tråkigt att det skall vara på det sättet. Fru talman! Jag har redan dragit över min anmälda taletid med en halv minut. Jag vill säga att vi har möjligheter. Vi i Vänsterpartiet tänker fortsätta med en konstruktiv linje i skattepolitiken. Den innebär skatteväxling, att man höjer företagsskatterna till den nivå som är ute i Europa, att man sänker skatterna för låga inkomster och höjer den för höga inkomster samt att man gör riktade skattesänkningar för att stimulera arbete. Fru talman! Jag vill återigen yrka bifall till Vänsterpartiets reservation under mom. 2, dvs. reservation

Fru talman! Detta är inte en familjerättslig diskussion utan en skattepolitisk. Jag vill ändå påpeka för Lars Bäckström att sin giftorätt har man ingen nytta av förrän äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller den enes död. Då får man givetvis betala förmögenhetsskatt, när man ärver eller vid en skilsmässa så att säga blir ägare till sin rika frus förmögenhet. På samma sätt är det om t.ex. min man har mycket lägre lön än jag. Han lever då naturligtvis på en mycket högre standard än han skulle göra med sin egen lön. Han får inte betala högre marginalskatt för det, trots att vi delar på pengarna. Antingen betraktas man som enskilda personer i beskattningen eller också gör man det inte. Sambeskattning av förmögenhet är en främmande fågel i skattepolitiken. I den övriga skattepolitiken betraktas vi som individer. Därför tycker vi i Folkpartiet att detta är fel. De summor som det kostar för statskassan att avskaffa detta tror vi att man kan få in på annat sätt. I annat fall är vi beredda att ompröva andra skattesatser för att åstadkomma detta, som ändå är rätt. Beträffande kvittningsrätten kan jag säga att man naturligtvis kan ha som ledstjärna att man alltid skall tycka likadant, oavsett vad som händer. Men vi har en verklighet runt omkring oss som ändrar sig. Man kan också lära sig av det som händer. När nya fakta kommer fram kan man ändra sig. Det tycker vi inte är något fel. Tvärtom tycker vi att det är bra om man ändrar sig när man får nya kunskaper. I det läge Sverige befinner sig i nu och har befunnit sig i i ganska många år, är det bra om man kan underlätta för människor som vill ta chansen att starta ett eget företag och se om vingarna bär. Därför vill vi ha en kvittningsrätt, som i och för sig inte är det som kommer att skapa den halva miljonen nya jobb men ändå kan vara ett litet bidrag i den kampen.
Fru talman! Det är visst bra, Karin Pilsäter, att man ändrar ståndpunkt om man tycker att man har blivit klokare. Jag har all respekt för att man gör det. Vi i Vänsterpartiet har tyckt samma sak i den här frågan precis hela tiden, ända sedan skattereformen. Vi kan tänka oss en viss, begränsad kvittningsrätt. Vi såg de här problemen redan från början. Det är bättre att man lär sig tidigt än att man lär sig sent, men sedan är det naturligtvis bra när man kommer på bättre tankar. Frågan om förmögenhetsskatten handlar dels om giftorätten, dels om att inte ge möjligheter till skatteplanering, att det inte skall vara möjligt att ta ner skatten på en stor förmögenhet genom att placera ut den. Det är positivt att kunna nyansera sina ståndpunkter. Det finns också en likhet mellan mig och Karin Pilsäter i och med att vi båda kan tänka oss riktade skattesänkningar inom tjänsteområdet. Skillnaden mellan mig och Karin Pilsäter är endast att hon vill begränsa sig till den privata sidan, medan jag tycker att det är viktigt att ge den här möjligheten även på den kommunala sidan. Jag tror nog att Karin Pilsäter kan utveckla tankegångarna även på det området. Vi vet ju att Folkpartiet kan bli klokare. Det har vi nyss fått bevis på. Så det finns hopp, särskilt som Folkpartiet går emot de onödiga sänkningarna i nivåerna. Det finns hopp. Vi har varsin kvinnlig partiledare, och det är kanske därför vi blir klokare och klokare inom mitt och Karin Pilsäters parti. Det kan bero på det, men det är inte helt säkert.
Fru talman! Våra ståndpunkter, vare sig det gäller förmögenhetsbeskattning, kvittningsrätt eller ersättningsnivåer, ligger så att säga fast sedan tidigare, de har inte kommit med den nya partiledaren. Det är självklart bra med fler kvinnor i politiken, bl.a. därför att man då mer kommer att lyfta fram sådant som tillhör kvinnors vardag och sådant som kvinnor verkligen blir upprörda över. Jag är ingen familjefundamentalist, det är jag inte, men sambeskattning av förmögenhet gynnar faktiskt alla andra samlevnadsformer utom just den vanliga familjen. Det tycker jag är att gå litet väl långt. Jag tycker att man skall likställa alla samlevnadsformer och låta folk bestämma själva hur de vill ha det. Jag tror att de allra flesta människor gärna vill leva tillsammans i en grupp, i en familj, gifta eller som sambos. Men sambeskattningen av förmögenheter gynnar alla andra samlevnadsformer, t.o.m. skenskilsmässor. Jag tror att skatteplaneringen är större med sambeskattningen än utan i och med att man inte vill riskera att hamna i en sambeskattningssituation ifall man har mycket pengar. Beträffande tjänstebeskattningen lägger vi som sagt fram vårt utvecklade förslag senare under dagen, så det vore fel att diskutera den saken nu, när förslaget ännu inte är formellt väckt.
Fru talman! Det kan finnas brister i fråga om förmögenhetsbeskattningen, t.ex. om det rör sig om ett samboförhållande som är av äktenskapskaraktär, då man inte får den samlade förmögenhetsskatten. Sådana problem skall man se över. Det har Karin Pilsäter rätt i. Karin Pilsäter måste fundera över frågan om tjänstebeskattningen innan förslaget presenteras offentligt. Om man minskar skatteuttaget för ett privat tjänsteföretag, som kanske bedriver vård, säljer korv eller putsar skor, varför skall man då inte göra detsamma för det offentliga företaget som ger vård och hjälp inom långvården, till de handikappade, till "det glömda Sverige", som ni brukar tala om? Varför skall man sänka skatten för ägaren till korvkiosken men inte för dem som jobbar för "det glömda Sverige"? Det måste vara lika. Det är min poäng, Karin Pilsäter. Det är det som skiljer oss. Saker skall kallas vid sitt rätta namn. Det gäller egenavgifterna. Det är en regressiv skattepolitik ni driver, en politik som slår hårdast mot dem med lägst inkomster. Hur skall ni sedan finansiera skattesänkningarna? Ni vill göra det med besparingar. Då slår ni mot "det glömda Sverige". Det blir inget eget rum i långvården om era skattesänkningar skall finansieras. Det är ert problem. Så ni får bli ännu klokare.
Fru talman! Lars Bäckström ägnade avsevärd tid av sitt anförande åt innehållet i kompletteringspropositionen. Jag tänker inte i dag uppta kammarens tid med att debattera detta ämne, utan vi får tillfälle att återkomma till den frågan. Ett besked vill jag dock ge med anledning av att Lars Bäckström påstod att samarbetet var resultatet av "en natts arbete". Jag kan avslöja för Lars Bäckström och övriga att det samarbete som offentliggjordes den 5 april föregicks av åtskilliga diskussioner under såväl dag som kvälls och nattetid. Avslutningsvis vill jag beträffande uttrycket "övergångsvis acceptans" erinra om att t.ex. den förhöjda statsskatten är övergångsvis beslutad.
Fru talman! Jag tyckte att det jag sade verkade vara korrekt, eftersom den socialdemokratiska riksdagsgruppen fick information tidigt en morgon, den centerpartistiska riksdagsgruppen fick information tidigt en morgon och sedan var det debatt i kammaren. Jag trodde ni blev så snabbt informerade att ni inte hann förankra beslutet, men det kanske var andra skäl som gjorde att ni inte informerade era grupper. Det kan inte jag utröna. Jag såg det närmast som en förklaring att beslutet fattades hastigt en natt, att det var av den anledningen som man, som medlem i EU, på morgonen kunde gå ut och säga att byggmomsen skulle tas bort. Det hade varit en logisk förklaring. Men har man kommit fram till förslaget på dagtid, under noggranna förberedelser, då är komptensnivån beklagligt låg både på finansen och bland Centerpartiets skattepolitiker. Alla som känner till EU:s skatteregler vet ju att detta inte är möjligt. Så det var närmast en förmildrande omständighet jag lyfte fram. Har man gjort misstagen på dagtid, under eftertanke, då är det bara desto mer att beklaga. Sedan till detta med "övergångsvis acceptans". Det Rolf Kenneryd säger om värnskatten är riktigt, det känner jag till. Vad jag talar om är alla de andra skatteförändringarna, på runt 50 miljarder - värnskatten motsvarar ju bara ett par miljarder. Rolf Kenneryd säger att det är det som det handlar om, men det handlar ju om 50 miljarder. Vi kan inte i svensk politik säga att vi har övergångsvis acceptans för detta. Vi måste ha stabilitet för svenska löntagare och företagare, så att de vet vad de har att räkna med. Vi måste bort från tankarna på en övergångsvis acceptans. Vi behöver långsiktigt stabila spelregler.

Fru talman! Det ligger en hel del i den beskrivning som Lars Bäckström nyss gav av situationen. Även om jag kanske inte är beredd att gå lika långt som han och beskriva det som ett träsk, var det han sade oerhört tankeväckande. Som nykomling i den här branschen måste jag säga att det är väldigt svårt att hänga med i alla turer. Det som sägs här i kammaren har faktiskt inte bara ett underhållningsvärde, utan det har en mycket allvarligare underton. Det kan vara helt förödande för tilltron till vår förmåga att hantera den ekonomiska situationen om man på det här sättet håller på att laborera med spelreglerna, så att vi inte vet från den ena månaden eller veckan till den andra vilka regler det är som gäller. Att i sådana sammanhang vara företagare är ingen avundsvärd situation. Jag tänker i mitt anförande inte uppehålla mig så mycket vid enskilda detaljer, utan jag tänker lyfta blicken litet grand. Skattepolitikens utformning är helt avgörande för hur samhällsutvecklingen ser ut. Vi har länge drivit tanken på att man skall ändra beskattningen från att beskatta det som vi vill ha till att beskatta det vi inte vill ha. Vad vi beskattar och hur mycket vi beskattar det är avgörande för hur utvecklingen ser ut. Det som har hänt hittills tycker jag har gett signaler i fel riktning. Jag tänker då på att beskattningen på arbete har ökat, medan försöken att höja skatten på miljöstörande aktiviteter och energi har varit alldeles otillräckliga. Vi har därför inte fått de styreffekter som behövs. I höstas skulle man t.ex. ändra beskattningen på bensin, en ganska trivial företeelse. Det finns olika miljöklasser på bensinen, och man valde då att låta prisskillnaden vara 6 öre. Det är ett mycket talande exempel på att man inte förstår vad styreffekterna betyder för förändringen av vad som konsumeras. Som jag sade inledningsvis är långsiktiga och stabila spelregler det som är viktigt. Men man kan inte ändra hur snabbt som helst, utan det måste ske i vad man kan kalla anpassade steg. Rolf Kenneryd var inne på att man inte får försätta företagen i en felaktig konkurrenssituation, och det är riktigt. Det är en av de frågor som den skatteväxlingsutredning som nu har tillsatts skall ta upp. Vad vi från Miljöpartiet hela tiden har sagt är att vi inte är så tveksamma till om man skall växla den här skatten, utan snarare hur det skall gå till. Det är vår förhoppning att man inte begraver de här frågorna i utredningen utan i stället använder den för att se hur effekterna blir och hur det här skall göras på ett effektivt sätt. Utredningen kommer också att titta på hur EU medlemskapet påverkar oss. Det är faktiskt så att vår möjlighet att förändra skattesystemet i Sverige har kraftigt begränsats genom att vi har blivit medlemmar. Man kan också vända på det och säga att vi nu är medlemmar, enligt svenska folkets vilja, och då skall vi naturligtvis använda vårt mandat för att försöka påverka inom det systemet och se om vi den vägen kan driva på utvecklingen. Själva huvudtanken med vår politik när det gäller skatteväxlingen är helt enkelt att försöka få fart på Sverige, men på ett hållbart sätt. Jag vill yrka bifall till reservation 5 till betänkandet. En helt annan sak, som också behandlas i betänkandet och som jag tänkte säga några ord om, gäller egenarbete på kommunala dagis. På ett dagis som drivs i egen regi kan man själv arbeta och därmed sänka sin barnsomsorgsavgift. Man blir då inte beskattad för detta, utan det betraktas som ideellt arbete. Vi tycker att det är bra, av det enkla skälet att det är bra att fler föräldrar deltar i barnens vardag och är med och jobbar på dagis. Jag har själv ganska många års erfarenhet av den typen av verksamhet och vet att det fungerar oerhört bra. Därför vore det klokt om även de som inte har möjlighet att delta i arbetet på ett föreningsägt dagis kunde vara med och arbeta på ett vanligt, kommunalt dagis, för att få en högre föräldraaktivitet där. Vi menar att de som en stimulans också skulle få möjligheten att minska sin avgift utan att förmånsbeskattas för det. Vi tror att det skulle ha ganska stora positiva sociala effekter om vi kunde göra bördan lättare för fler människor, som i dag kanske ansätts hårt av de skatteförändringar som sker och som har dålig ekonomi. På samma gång skulle deltagandet i barnens vardag bli större. Med det vill jag yrka bifall till vår reservation 28, där vi tar upp den här frågan.

Fru talman! Kristdemokratisk ekonomisk politik tar sin utgångspunkt i marknadsekonomin och eftersträvar stabilitet i samhällsekonomin. En väl fungerande marknadsekonomi bygger på ett samhälle med en grundläggande etisk samsyn och förutsätter stabila spelregler. Denna grundsyn får konsekvenser för den skattepolitik som kristdemokraterna vill föra. En målsättning för kristdemokratisk ekonomisk politik är att skapa förutsättningar för nya jobb och en långsiktigt hållbar utveckling. En ökad sysselsättning är en förutsättning för att minska det resursslöseri som den höga arbetslösheten innebär. Samtidigt ökar skatteunderlaget, och de offentliga utgifterna minskar. Därmed förbättras också möjligheterna att förstärka välfärden, vården och den sociala omsorgen och att åstadkomma en rättvis fördelning. Skattepolitikens huvuduppgift är att finansiera offentlig verksamhet och är ett viktigt instrument för att uppnå mål som full sysselsättning, stabil och uthållig tillväxt, rättvis fördelningspolitik, god miljö och hushållning. Både teoretiskt och erfarenhetsmässigt kan exempel ges på hur skatter snedvrider resursanvändningen och effektiviteten i ekonomin. Sverige har fortfarande ett av världens högsta skattetryck. Det höga svenska skattetrycket och utformningen av skattesystemet har lett till svag produktivitetsutveckling, blygsamt nyföretagande och svagt intresse för att satsa riskvilligt kapital i svenska företag. De massiva skattehöjningar som den socialdemokratiska regeringen i rask takt har drivit igenom försämrar ytterligare företagsklimatet i Under hösten har den socialdemokratiska regeringen ägnat sig åt att återställa den politik som bl.a. vi kristdemokrater har varit med och utformat. Under våren har regeringen försökt att minska de negativa effekterna av höstens politik. I ord säger regeringen att den till viss del vill ändra sin skattepolitik. Man kan säga att regeringen vill "återställa återställarna". Därför är dagens debatt och de förväntade besluten något märkliga. Flera förslag från bl.a. kristdemokraterna, t.ex. slopad dubbelbeskattning, införande av riskkapitalavdrag och återinförande av kvittningsrätt för förlust i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst, kommer att avslås. Detta trots att regeringen i sin kompletteringsproposition och i uttalanden de senaste dagarna säger sig ha en annan uppfattning. Den socialdemokratiska skattepolitiken saknar en långsiktig strategi och är för närvarande i ordets rätta bemärkelse en dagspolitik. Fru talman! En av de främsta uppgifterna för skattepolitiken i dag är att reducera de kraftigt höjda skattekilarna på arbetsinkomster, bl.a. genom att återgå till principen om en statlig inkomstskatt på högst 20 % samt att ta bort den s.k. allmänna löneavgiften som infördes vid årsskiftet. Dessa höjda skatter försvårar möjligheterna att skapa goda förutsättningar för nya jobb. I stället bör systemet med ett slopat grundavdrag vid den statliga beskattningen återinföras, vilket inte höjer marginalskatten. Det är uppenbart att de långsiktiga nackdelarna av att höja skatten på arbetsinkomster och företagande är stora, och de kan dessutom komma snabbt nu när arbete och kapital kan röra sig fritt över nationsgränserna inom EU. Härtill kommer att misstron mot stabiliteten i det svenska regelsystemet ökar och minskar investeringsbenägenheten. Det är svårt att tro att skatter som drabbar arbete skulle kunna vara någon effektiv och långsiktigt hållbar lösning alldeles frånsett ideologiska synpunkter. Det är glädjande att riksdagen kan ena sig om att avslå regeringens förslag om avtrappning av det särskilda grundavdraget för folkpensionärer med kapitalinkomster. Det är minst sagt märkligt att regeringen ville ha högre kapitalskatt för pensionärer med låga inkomster än för människor i övrigt. Förslaget var till sin konstruktion en omvänd Robin Hood-skatt. Regeringens politik har i detta avseende inte någon god fördelningsprofil. Kristdemokraterna vill utöver att stoppa skattehöjningen för pensionärer med låga inkomster satsa pengar på de sämst ställda pensionärerna. Kristdemokraterna har i sin ekonomiska motion från januari anslagit medel för höjda bostadsbidrag med 500 miljoner och höjda pensionstillskott med 250 miljoner. Med hänvisning till fördelningspolitiska skäl instämmer kristdemokraterna i förslaget att i stället för en skattehöjning för pensionärerna hämta in motsvarande budgetförstärkning genom att begränsa det allmänna grundavdraget till 0,24 basbelopp. Förslaget innebär att detta grundavdrag blir 300 eller 400 kr lägre än enligt nuvarande regler. De nya jobb som måste fram kommer att finnas inom den privata sektorn, inte minst inom den privata tjänstesektorn. De nuvarande mycket höga skattekilarna på arbete motverkar en sådan utveckling. Skattesystemet begränsar hushållens möjligheter att köpa hushållstjänster, vilket är ett samhällsekonomiskt problem som måste åtgärdas. Som det är i dag har ytterst få hushåll råd att efterfråga dessa tjänster. Kristdemokraterna föreslår bl.a. att en ungdomsskattsedel införs. Förslaget innebär att arbetslösa ungdomar upp till 25 års ålder får möjlighet att starta egna företag med en speciell skattsedel som berättigar till betydligt lägre arbetsgivaravgifter eller egenavgifter på de utförda hushållstjänsterna. Tjänsterna skulle dessutom vara momsbefriade. Med hushållstjänster menas t.ex. bilvård, trädgårdsarbete, löpande hushållsarbete och enklare fastighetsunderhåll. Tjugofemårsgränsen innebär att incitamenten till utbildning inte minskar och förhindrar dessutom risken att ungdomarna fastnar i denna typ av skattesubventionerat arbete under längre tid. Det är vår övertygelse att ett system med ungdomsskattsedlar på kort sikt skulle kunna skapa många nya ungdomsjobb inom hushållssektorn. Ett annat förslag för att stimulera arbetstillfällen inom tjänstesektorn är att radikalt sänka tjänstemomsen. En sådan åtgärd skulle vara betydligt mer effektiv för nya arbetstillfällen än att sänka matmomsen med hela 7,7 miljarder kronor. Kristdemokraterna kommer i dag, i vår ekonomiska motion med anledning av kompletteringspropositionen, att lägga fram ett sådant förslag. Fru talman! fr.o.m. den 1 januari 1995 avskaffades den rätt till kvittning av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst som infördes av den borgerliga regeringen. Att denna kvittningsrätt har slopats innebär att tillväxten av nya företag försvåras ytterligare. Regeringen bör skyndsamt lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att reglerna skall kunna återställas med verkan fr.o.m. inkomståret 1995. I kompletteringspropositionen skriver regeringen att ett förslag om återinförd kvittningsrätt skall gälla först från inkomståret 1996. Jag vill fråga socialdemokraterna i riksdagen och Anita Johansson varför inte detta förslag bör gälla från år 1995 så att vi undviker ett "glapp" under 1995. Varför skall nya företag behöva vänta ett år på Socialdemokraterna? Kanske har Centerpartiet någon förklaring till detta "glapp", eftersom även Centerpartiet står bakom kompletteringspropositionen? Samtidigt som Centern står bakom kompletteringspropositionen står Centern också bakom reservation nr 18 i dagens betänkande. I betänkandet står att kvittningsrätten införs 1995. Frågan är ganska uppenbar: Vad har Centerpartiet egentligen för uppfattning? Skall kvittningsrätten införas 1995 enligt reservationen eller 1996 enligt kompletteringspropositionen? Det är litet svårt att sitta på två stolar samtidigt. Försörjningen av riskkapital är synnerligen viktig, särskilt för de mindre och medelstora företag som har en begränsad riskkapitalmarknad att vända sig till. Det är viktigt att stimulera enskilda sparare att inte bara investera i fondsparande eller i etablerade företag. Därför behöver ett särskilt riskkapitalavdrag införas. I kompletteringspropositionen skrivs att ett riskkapitalavdrag bör införas men endast bli "temporärt". Det skulle vara intressant att höra varför Socialdemokraterna anser att avdraget endast skall vara temporärt. Behövs det inte långsiktig försörjning av riskkapital? Skall det bara vara beroende av konjunktursvängningar? Jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer i betänkandet, men yrkar bifall endast till reservationerna 6, 16 och 18.

Fru talman! Jag vill ställa en kort fråga för ordningens skull, för att vara säker på att jag förstår vad kds säger. Hur skall ni kunna sänka tjänstemomsen när Sverige är medlem i den europeiska unionen?
Fru talman! Vi kommer att lägga fram det förslaget om ca 45 minuter, och jag vill därför ogärna gå in på detaljerna i förslaget nu. Men vi återkommer.
Fru talman! Jag tror att det hade varit klokt om Michael Stjernström inte ens hade nämnt det här i kammaren. Nu verkar det bara som om Michael Stjernström inte känner till de grundläggande mervärdesskattedirektiven i EU. Det är olyckligt att det framstår på det sättet - i alla fall för Michael Stjernström.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi i huvudsak två saker dels propositionen om det särskilda grundavdraget för pensionärer, dels ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Det är precis som Lars Bäckström sade. Efter det att vi har justerat det här betänkandet har vi socialdemokrater gjort upp med Centern om den ekonomiska politiken med anledning av kompletteringspropositionen. Det medför att en del av förslagen i detta betänkande kommer att ändras vid behandling av kompletteringspropositionen. Jag tycker också att en stor del av debatten här i dag har handlat om kompletteringspropositionen. Kompletteringspropositionen kommer vi dock att få god tid att debattera i denna kammare när förslaget väl ligger på riksdagens bord. Fru talman! Förslaget om det särskilda grundavdraget för pensionärer innebär att avdraget skall trappas ner inte bara för dem som har en pension som överstiger vissa belopp utan även för dem som har inkomst av kapital. Enligt förslaget som motiveras med statsfinansiella skäl skall det särskilda grundavdraget minskas med 65 % av kapitalinkomsten. Samtidigt föreslog regeringen att avtrappningen av bostadstillägget för pensionärer som har en förmögenhet skall mildras i syfte att begränsa den totala marginaleffekten av de olika avtrappningsreglerna. Förslaget ger i sin helhet uppskattningsvis en budgetförstärkning på ca 800 miljoner kronor. Vi i utskottet har stor förståelse för syftet med förslaget - att förstärka statsfinanserna med 800 miljoner kronor. Den kombination av åtgärder som föreslås riskerar emellertid att i många fall leda till icke önskvärda konsekvenser, bl.a. genom att den samlade marginaleffekten kan bli orimligt hög. I utskottet har vi därför stannat för en annan lösning för att uppnå de eftersträvade inkomstförstärkningarna. Utskottets förslag innebär att det allmänna grundavdraget skall sättas ner från 0,25 till 0,24 basbelopp, vilket ger ungefär samma inkomstförstärkning som förslaget i propositionen. Åtgärderna innebär att grundavdraget minskar för alla som har arbetsinkomster. Jämfört med nuvarande regler blir nedsättningen av grundavdraget 300-400 kr, beroende på hur avrundningen utfaller. Vi i utskottet anser att resultatet har en så begränsad betydelse för den enskilde att en ändring av detta slag är att föredra framför den ändring som föreslogs i propositionen och dessutom ger det här bättre fördelningspolitiska effekter. Fru talman! Jag är mycket glad över att Centerpartiet har ställt upp helhjärtat bakom förslaget. Man säger inte bara nej till förändringen utan man ställer också upp på vårt förslag om ändring av grundavdraget. Fru talman! Så till skattepolitikens inriktning. Flertalet av de motioner som behandlas i det här betänkandet går ut på att riva upp riksdagens beslut från december förra året. Flera av motionerna kräver att vi skall återvända till den orättvisa skattepolitik som rådde under den borgerliga regeringens tid, Karl Gösta Svenson. Vår politik handlar om att nu få ordning på statsfinanserna, skapa förutsättningar för en god välfärd genom att bekämpa arbetslösheten och genom att vi får stabila priser och förhoppningsvis en hög tillväxt. I det här sammanhanget är skattepolitiken en mycket viktig del, inte minst ur fördelningspolitiska aspekter. Åtgärderna på skatteområdet beräknas leda till inkomstförstärkningar för den offentliga sektorn med full effekt år 1998 på ungefär 36 miljarder kronor. Besparingar och inkomstförstärkningar utformas med sikte på att fördela bördorna så rättvist som möjligt mellan olika grupper. Som ett grundläggande syfte angavs också att man skall återställa 1990 års skattereform med dess viktiga principer om enkelhet, likformighet och rättvisa. Bakom detta stod faktiskt vi och Folkpartiet så ståtligt när vi fattade beslut om reformen. Beslutet på skatteområdet innebär bl.a. att utdelningsinkomster och reavinster på aktier åter skall beskattas på samma sätt som andra kapitalinkomster och med en i stort sett enhetlig skattesats på 30 %. 30 %. Förmögenhetsskatten skall behållas och ses över. En värnskatt - vi kan kalla den vad vi vill, säg gärna en höjd statsskatt - på 5 % skall utgå t.o.m. Fru talman! Karl-Gösta Svensson och alla ni andra i kammaren, jag skäms inte för att vi har höjt skatten med många miljarder, framför allt för höginkomsttagarna. Vi framhåller att stabila regler måste tillåtas att verka under en följd av år. Men förskjutningar mellan olika skatter kan naturligtvis komma att ske. Frågan om en växling mellan skatter på arbete och miljöskatter utreds just nu. Den har ju många av talarna här i dag talat sig varma för. Nu få ni chansen, som Rolf Kenneryd sade, att ställa upp - kanske fler än ett parti Den återgång i aktiebeskattningen som nu genomförs kommer att medföra att skatteuttaget från företagen ändras. Vi har avsatt ytterligare 2 miljarder kronor för att reducera skatteuttaget, i första hand för små och medelstora företag. kommittén att vara klar, alltså utvärderingen av skattereformen. Det är med stor spänning som jag själv ser fram emot detta betänkande - ett dokument som jag varmt rekommenderar alla kammarens ledamöter att läsa under sommaren. Även Företagsbeskattningsutredningen beräknas bli klar under detta år. Fru talman! Inte helt oväntat återkommer Karl Gösta Svenson med krav på stora skattesänkningar på ungefär 36 miljarder. Det är samma argument som vanligt, att kraven på balans i offentliga finanser förutsätter att man genomför skattesänkningar i syfte att återskapa växtkraft som snabbt kan begränsa underskottet i den offentliga sektorn. Denna matematik går inte riktigt ihop, Karl-Gösta Svenson. Jag undrar om Karl-Gösta Svenson har förstått hur stort vårt underskott är, hur många pengar och kronor som fattas i statens budget. Ändå har Moderaterna mage att återkomma med dessa förslag om skattesänkningar för höginkomsttagarna. Det är beklämmande, fru talman. Betänkandet behandlar ytterligare motioner som yrkar på att vi på skattepolitikens område skall lägga om stora delar, stora delar där vi nu har försökt att få en fördelningspolitiskt acceptabel beskattning, som riksdagen kunde besluta om i december med stor majoritet och med Lars Bäckströms hjälp. Jag tycker att Lars Bäckström har återvänt till någonting som jag inte riktigt kan hitta namnet på just nu, men det kanske kommer under debatten. Vi i utskottet begränsar oss till att hänvisa mycket i vårt betänkande till vad vi skrev i december månad. På många av dessa områden har Lars Bäckström inte ändrat uppfattning. Med anledning av vad som anförs i många motioner vill vi dock erinra om att 1990 års skattereform, som vi genomförde med en ganska bred majoritet, inte bara gick ut på att begränsa de s.k. marginaleffekterna. Avsikten var att skapa ett stabilt och rättvist system som skulle tillgodose samhällets behov av skatteintäkter och bilda ett fast underlag för en god utveckling av välfärden i vårt land. Detta var huvudprinciperna i den stora skattereformen. Som vi kunde konstatera i höstas har utvecklingen därefter inneburit mycket allvarliga brott mot grundläggande principer för denna reform. Det har medfört stora skattebortfall som fått till följd att statens finanser har försämrats dramatiskt och att angelägna utgifter på olika välfärdsområden har trängts ut. Den omfattande arbetslösheten har lett till en ökad utslagning och stora problem som hotar att bli bestående, om vi inte gör någonting åt dem. Den borgerliga regeringens politik innebar att ekonomins funktionssätt försämrades och att statsfinanserna undergrävdes genom en systematisk överföring av inkomster och förmögenheter till kapitalägare och andra med mycket höga inkomster. Det program på skatteområdet som riksdagen antog i höstas innebar en återgång till grundtankarna i skattereformen, som ger en samhällsekonomiskt effektiv beskattning med välbehövliga inkomstförstärkningar för den offentliga sektorn. En av utgångspunkterna har varit att bördorna av de ekonomiska åtstramningarna måste fördelas rättvist och bäras av alla efter förmåga. Fördelningen måste också innebära rättvisa i ett längre perspektiv. Den fördelningspolitiska analys som läggs fram i finansplanen om åtgärder på skatteområdet och nedskärningar i transfereringar i offentlig sektor visar att förändringarna ger en acceptabel fördelningspolitisk profil. Vi instämmer i analyserna, att de bör fördjupas och att man skall ta in materialet från KUSK utredningen, när det kommer. Regeringen bör därefter snarast redovisa resultaten. Fru talman! Många av de förslag som läggs fram i de nu aktuella motionerna innebär en fortsättning av den föregående regeringens politik och svåra brott mot principerna i skattereformen. Flertalet av de framställda yrkandena skulle leda till betydande skattebortfall och måste avvisas, både av statsfinansiella och fördelningspolitiska skäl. Riksdagens ställningstagande till de av regeringen aviserade förslagen på skatteområdet återkommer vi till senare under vårriksdagen. Fru talman! Utskottet har föreslagit en justering av det allmänna grundavdraget som ett alternativ till regeringens förslag om en begränsning av det särskilda grundavdraget för pensionärer. Vi har samtidigt redovisat vad detta betyder i förhållande till de aktuella motionerna. Vad utskottet härefter anfört innebär att utskottet i övrigt avstyrker alla motionsyrkanden. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vill ge Anita Johansson rätt på en punkt. Anita Johansson sade att Vänsterpartiet på många områden inte har ändrat uppfattning. Det är sant. Det finns en rad sådana områden. Men det är egentligen en ganska klen tröst. Anita Johansson säger att jag har återvänt till något som Anita Johansson inte ens vet namnet på. Nu måste jag fundera på vad det kan vara som jag har återvänt till. Jo, jag har återvänt till det jag tyckte i december och januari: att vi inte skall slopa dubbelbeskattningen, att vi inte skall ha en total fri kvittningsrätt, att vi inte skall ha riskkapitalavdrag och att vi just nu inte har råd att sänka matmomsen. Detta är vad jag har återvänt till. Vad skall vi kalla detta? Ja, ett namn som man skulle kunna använda är socialdemokratisk politik från december-januari 1994/95. Det är ett hyfsat täckande namn på dessa ståndpunkter. Jag står ut med att ha återvänt dit. Jag har aldrig lämnat den platsen. Så det är hyfsat. Angående grundavdraget sade Anita Johansson att man drog tillbaka ett dåligt skatteförslag när det gällde pensionärerna. Ja, det var ett dåligt förslag. Ni drog tillbaka det, men sedan höjde ni i stället skatten för alla löntagare med några tior. Det är väl kanske inte så farligt, kan man säga. Men, Anita Johansson, ni sänker nu också ersättningsnivåerna i a-kassan och i sjukförsäkringen. Denna skattehöjning med några tior drabbar inte bara dem som uppbär lön, utan den drabbar även dem som uppbär a-kassa eller sjukersättning, där nivåerna är 75 %. Dessa människor får nu en skattehöjning på några tior. För dem som har ca 9 000 kr att leva på, de hade 12 000 kr innan, är en höjning med några tior hiskligt hårt, Anita Johansson. Det vet jag. Jag umgås - och det tror jag att också Anita Johansson gör - med många av dessa människor. För dem känns varje minskning med en tia i plånboken. Varför har man inte i stället löst problemet genom att tillstyrka min motion om att halvera avdragsrätten på privata pensionsförsäkringar? Det hade gett exakt motsvarande summa, och inkomstförstärkningen på pensionärssidan hade funnits kvar. Det hade varit bättre. Ni hade ändå gått med på det förslaget några veckor senare, så det hade ju varit logiskt och rimligt.
Fru talman! Det låter litet grand som surt sa räven om rönnbären från Lars Bäckström i dag. Jag blev väldigt konfunderad när jag fick höra att Vänsterpartiet inte längre ställde upp på en momssänkning. Jag har varit med i skatteutskottet i mer än 15 år och ständigt diskuterat den frågan med Vänsterpartiet. Ni har ständigt återkommit med kravet på sänkt moms på maten. Men nu när förslaget kommer från Socialdemokraterna och Centern, då passar det inte längre Vänstern. Det tycker jag är en mycket underlig politik. När Lars Bäckström och jag sist debatterade skattefrågor i december kunde jag berömma honom, för då tyckte jag att ni hade börjat att ta ansvar för det här landet. Jag hade naturligtvis önskat att Vänsterpartiet långt tidigare hade tagit ansvar på skatteområdet, men bättre sent än aldrig. Det är tråkigt om Vänsterpartiet skall återgå till det gamla "vi kräver att-partiet" och inte längre vill ta ansvar för den djupa kris som Sverige nu befinner sig i, Lars Bäckström.
Fru talman! Att sänka momsen är fördelningspolitiskt bra, om man har råd med det. Om man finansierar momssänkningen med höjd skatt på höga inkomster och kapital är detta bra fördelningspolitik. Men att sänka matmomsen samtidigt som man sänker ersättningen för de arbetslösa och för de sjuka är vettlös fördelningspolitik. Det är som att jag skulle lägga krokben för någon på fotbollsplan och sedan med ett litet leende skulle fråga: Skall du ha ett litet plåster? Då skulle jag alltså förvänta att jag betraktades som snäll och att publiken tyckte att jag var en fin sportsman. När man sänker ersättningsnivån och sedan kompenserar med plåster för alla är detta en orimlig fördelningspolitik, Anita Johansson. Det var därför som vi var emot det. Det var inte för att vi tycker att en momssänkning är fel i sig, utan det var för att man inte har råd med en sådan och med de sneda fördelningseffekterna. Anita Johansson talade om sneda fördelningseffekter och KUSK. Anita Johansson vet att man från er sida beräknar att skattereformen kunde balanseras genom de höjda barnbidragen. Men det var bara den ena höjningen som verkställdes - den andra höjningen verkställdes aldrig - och nu sänker ni barnbidragen. Enligt er egen argumentation är skattereformen icke längre balanserad. Det är enligt er argumentation, inte enligt min, men jag minns den argumentationen. Anita Johansson kan ju den argumenteringen. Varför inte i stället ta pengarna från pensionssidan genom att införa halverad avdragsrätt för privata pensionsförsäkringar? Det hade varit rimligare. Vi tar ansvar, Anita Johansson. Men ni lägger nu ut 7,7 miljarder på matmomssänkningen samtidigt som ni sänker skatteuttaget med 4,3 miljarder. Totalt sänker ni skatterna med 12 miljarder. Det är fråga om riktade skattesänkningar som inte har några positiva sysselsättningseffekter, men de drar undan resurser från vård och omsorg och kommunsektorn. Ni har hamnat fel, ni har hamnat enligt det franska uttrycket i "le marais".
Fru talman! Jag hoppas att Lars Bäckström inte har glömt värnskatten, kapitalbeskattningen och allt det andra som vi tillsammans var överens om i december när det gällde att höja skatterna för höginkomsttagarna. Det är naturligtvis alltid populärt, Lars Bäckström, att motsätta sig besparingar. Så har det alltid varit, och det har också alltid varit Vänsterns sätt att driva politik. Men vi måste nu tyvärr genomföra dessa besparingar. Också jag tycker att det känns smärtsamt att spara i a-kassan, i sjukförsäkringarna osv. Men jag tror mig ändå kunna se att det som har hänt i svensk politik efter det att vi gjorde upp med Centern - som Rolf Kenneryd sade tog det inte bara en enda natt, utan det var förhandlingar under flera dygn - är att räntorna är på rätt väg och att kronan har stärkts. Det viktiga i den ekonomiska politiken just nu är att det är vi och inte längre den s.k. marknaden som beslutar. Det är därför, Lars Bäckström, som vi gör det här tillsammans med Centerpartiet, alltså för att vi återigen skall få ordning på Sveriges finanser. Det kommer på lång sikt att gynna löntagarna i det här landet.
Fru talman! Vad som är ett brott mot skattereformen betraktas ju olika beroende på vem som föreslår vad. Det varierar ju väldigt mycket just när det gäller den socialdemokratiska politiken. Förr oss är ändå detta med hälften kvar - dvs. maximalt 50 % i marginalskatt - en oerhört central del i skattereformen. Det är viktigt för ekonomins funktionssätt och som en signal för människor i vårt land. Det är också viktigt som en restriktion för oss själva. Även om verkligheten runt omkring oss ändras finns det ändå vissa grundläggande begrepp i skattepolitiken som man måste hålla fast vid. Hälften kvar är ett sådant begrepp. Därför lägger vi fram förslaget att man skall återgå till en marginalskatt på 50 %. Vi var tveksamma till sänkningen av grundavdraget för pensionärer. Vi var i och för sig beredda att acceptera detta, men när alla andra backade ur sade vi att okej då är det väl dåligt. Men vi köpte inte precis just den finansiering som Socialdemokraterna och Centerpartiet kom överens om, eftersom vi tyckte att det var en dålig finansiering. Det var inte för att vara populister, utan det var för att vi tyckte att det inte var ett bra förslag. Vi har lagt fram andra förslag som täcker upp den summan. Att då höja skatten med några hundralappar för alla rakt över hela linjen tyckte vi inte var någon god idé. Sedan sade Anita Johansson i sitt anförande att den här politiken förhoppningsvis leder till en hög tillväxt. Vi tycker inte att det räcker. Man måste ha en politik där man satsar på nya företag som ägs av företagare som skapar jobb. Då är dubbelbeskattning av aktier inte en bra metod. Det låser pengarna i gamla företag i stället för att de kan ingå som riskkapital i nya företag. Det är därför som vi vill avskaffa dubbelbeskattningen.
Fru talman! Karin Pilsäter säger att det viktigaste av allt är att man har en marginalskatt på 50 %. Ja, det var också vår målsättning, fru talman, när vi gjorde upp om den stora skattereformen. Det var vår målsättning att vi skulle kunna hålla fast vid detta. Men tyvärr förlorade vi socialdemokrater regeringsmakten 1991. Tyvärr rusade statens finanser åt alla håll, och det var kanske inte så konstigt med tanke på alla dessa partier i regeringen som hade olika krav. Jag kan bara beklaga att Sveriges ekonomi nu ser sådan ut att vi måste ha den s.k. värnskatten. I det här läget tycker jag att det är riktigt att höginkomsttagarna får betala litet mer av sin inkomst i skatt. Sedan när det gäller företagandet, Karin Pilsäter, kan jag bara konstatera att under den förra regeringsperioden var det 40 000 50 000 företag som gick i konkurs. Det kan man väl ändå inte skylla oss socialdemokrater för.

Fru talman! Av det senaste dokumentet från regeringen, den stora kompletteringspropositionen, framgår väldigt tydligt att regeringen i varje fall inte anser att de tre åren av borgerligt styre var det som orsakade de ekonomiska problemen utan att de började långt tidigare. Att företag går i konkurs i en lågkonjunktur är knappast något märkligt. Men den förra regeringen genomförde en rad förändringar som skulle underlätta för företagen, av vilka en del åter har tagits bort. Jag tror att stabila spelregler är oerhört viktiga. Ad hoc-lösningar är inte det som skapar långsiktigt stabila spelregler. Vore det så att dubbelbeskattning på aktier skulle tas bort enbart för att ge några rika knösar mer pengar i plånboken för att konsumeras upp, skulle vi inte heller tycka att det var ett angeläget och viktigt förslag, även om det principiellt är litet märkligt att beskatta samma pengar två gånger. Syftet är just att få ut pengar ur gamla företag, som går bra men som ändå inte expanderar och ger nya jobb, för att satsas i nya företag. Då kommer det även fortsättningsvis att vara så att en del affärsidéer trots allt inte håller utan företag går i konkurs. Men många företag kommer att klara sig, leva vidare, expandera och anställa fler människor.
Fru talman! Jag trodde, Karin Pilsäter, att vi socialdemokrater och Folkpartiet tillsammans skulle åstadkomma stabila spelregler med den stora skattereformen. Tyvärr kan jag konstatera - jag har följt skattefrågan mycket noga genom åren - att de stabila spelregler som vi var överens om i denna kammare bröts ganska snabbt upp när Bo Lundgren blev skatteminister. Det är tyvärr ett faktum. Det är bara att konstatera, Karin Pilsäter, att man höjde skatterna för låginkomsttagarna och sänkte dem för dem med höga inkomster. Det handlade om ungefär 30 miljarder kronor åt båda hållen. Jag är mycket ledsen över att Folkpartiet ställde sig bakom en sådan politik i den förra regeringen.
Fru talman! Jag tycker att det är ganska märkligt att man talar om orättvis skattepolitik, som den förra regeringen skulle ha fört, när man nu är i färd med att genomföra förslagen om dubbelbeskattning och kvittningsrätt. Anita Johansson talar om att få ordning i statsfinanserna. Är det i det läget acceptabelt att sänka matmomsen med 7,7 miljarder som inte ger någon större effekt på sysselsättningen? Inte heller fördelningspolitiskt är detta förslag alls träffsäkert. Jag tvingas konstatera att socialdemokraterna inte har någon långsiktig strategi i skattepolitiken. Socialdemokraterna för en dagspolitik, som kommer att öka misstron mot stabiliteten i det svenska regelsystemet och minska investeringsbenägenheten. Vad Sverige behöver är långsiktighet och stabilitet.
Fru talman! Kds hade ju förmånen att vara med i den förra regeringen och försöka se till detta med långsiktighet, men det kunde man inte se så mycket av på den tiden. När det gäller sänkning av matmomsen vet jag att den kommer att stimulera ekonomin. Folk kommer att kunna handla åtminstone mat litet billigare. Nu har vi gjort upp med Centerpartiet. Såvitt jag kan begripa har kristdemokraterna varit litet sura därför att de inte fått vara med i diskussionerna. Jag välkomnar att fler partier tar sitt förnuft till fånga när det gäller att få ordning på statsfinanserna.
Fru talman! Jag vidhåller att matmomsen inte är något bra fördelningspolitiskt instrument. Det är bara att gå tillbaka till de dokument som var aktuella för tio år sedan, då man från socialdemokratin sade att det var ett mycket trubbigt instrument som gynnade de rika, dem som köper dyr mat. Surhet är ingenting som utmärker en kristdemokrat. Det borde Anita Johansson känna till. Vi är verkligen inte sura. Vi har egna förslag, och vi är öppna för att samarbeta för att lösa Sveriges ekonomiska problem.
Fru talman! Om nu inte Michael Stjernström tycker att matmomsen är något bra fördelningspolitiskt instrument, tycker då kds att det är fördelningspolitiskt riktigt att göra som den förra regeringen gjorde? Den sänkte skatterna för de rika och välbeställda och planerade att sänka skatterna på förmögenheter, arv och gåvor och lade i stället skatter på vanliga inkomsttagare. Är det en riktig politik för kds?

Fru talman! Jag noterar med tacksamhet inlägget om skatteväxling i Anita Johanssons replik. Betänkandet är ju väldigt otydligt och grumligt i detta avseende och jag tyckte nog att Anita Johanssons beskrivning av avsnittet var lika grumlig. Därför skulle jag vilja ha ett förtydligande. Jag fick den uppfattningen att Anita Johansson själv tror på denna tanke, eftersom hon inbjöd fler partier och förväntade sig att fler partier än ett skulle ställa upp. Men då måste jag fråga: Tror Socialdemokraterna egentligen på skatteväxling? Varför vill man vänta i ett och ett halvt år, tills utredningen om skatteväxling är klar, med att vidta några åtgärder över huvud taget? Och varför har man höjt skatten på arbete, om man nu tror att en växling där bl.a. beskattningen på arbete sänks skulle vara en riktig väg? Varför har man då höjt den? Och varför har man nöjt sig med att höja koldioxidskatten med sådana blygsamma belopp så att det inte täcker mer än knappt en tjugondel av EU-medlemskapsavgiften? Det skulle jag vilja veta. När det gäller sänkningen av a-kasseersättningen skulle jag vilja veta varför Socialdemokraterna, som pläderar så för rättvis fördelningspolitik, inte har ansträngt sig mer för att hitta en rättvis fördelningsprofil. En sådan generell sänkning av akasseersättningen slår nämligen ganska tufft mot dem som har låga inkomster.
Fru talman! Jag tror på skatteväxling, Ronny Korsberg. Jag vill verkligen uppriktigt säga det. Men vi har en tradition i denna kammare och i Sverige att när det pågår en utredning avvaktar vi den. Jag kommer att göra allt som står i min makt för att det skall bli bra med skatteväxlingen. Ronny Korsberg frågar varför vi har höjt skatten på arbete. Jo, därför att statens finanser ser ut som de gör, Ronny Korsberg. Det är mitt enkla svar på den frågan.
Fru talman! Jag är mycket medveten om hur statens finanser ser ut. I det förslag till budget som vi har lagt fram från Miljöpartiet har vi förbättrat statens finanser med ungefär ytterligare 5 miljarder gentemot det förslag som regeringen har lagt fram. Men vi har lagt ökade skatter på sådant som vi vill bli av med, t.ex. koldioxid och andra saker, inte på arbete, för det vill vi inte bli av med. Men jag är glad över att Anita Johansson tror uppriktigt på skatteväxling. Jag tror det när hon säger det, att hon själv tror på den här idén. Men Anita Johansson undvek att svara på min andra fråga som gällde a-kassan. Snabbköpskassörskan på Konsum och vårdbiträdet har typiska lågavlönade kvinnoyrken, och det är de som får gå först när vi skär ner. Jag ser med förfäran på hur stentufft en sänkning av a-kassenivån slår mot dem. Vi har lagt fram förslag som går ut på att göra undantag för dem som har det sämst ställt. Det ger en betydligt bättre fördelningsprofil. Vi som har litet högre inkomster har råd med en litet större sänkning om vi blir arbetslösa. Men det klarar inte de grupper som har låga löner. Jag upprepar min fråga till Anita Johansson: Varför har ni inte över huvud taget försökt hitta en bättre fördelningsprofil, där man skyddar dem som har sämst löner? Har jämställdshetsministern verkligen tittat på det här förslaget?
Fru talman! Som jag började med att säga i mitt anförande så debatterar jag just nu betänkandet, inte a-kassan, Ronny Korsberg! I dag kommer alla partier att lägga fram sina motioner. Sedan kommer arbetsmarknadsutskottet att noga läsa alla motioner och penetrera detta med jämställdheten - för och emot de olika förslagen. Jag har därför ingen kommentar till a-kassan i dag, Ronny
Fru talman! Jag konstaterar att Anita Johansson undviker att svara på frågan om tjänstemomsen, vilken är väldigt viktig framför allt när det gäller vårt Skattechocken och även otillräckliga besparingar har lett till höga räntor, till en lågt värderad krona, till sämre tillväxt och till ett sämre företagsklimat. Det har ni bidragit till genom åtgärderna mot företagarna och genom återställarpolitiken på många olika områden, inte bara på skatteområdet. Därför kommer de nya jobben inte till. Det blir bara AMS-jobb. Det är AMS-jobb, AMS-jobb och återigen AMS-jobb. Genom en felaktig politik är vi på väg att få "en nation i AMS". Därför vill vi förändra. Sänkta skatter har stor betydelse när det gäller att skapa ett gott företagarklimat och nya jobb inom den privata sektorn. Detta är nödvändigt. När det gäller regeringens trovärdighet kan man ifrågasätta de dubbla budskapen. Göran Persson var ju i Paris i slutet av mars och uttryckte där bl.a. inför medierna att det inte skulle bli några fler skattehöjningar i Sverige. Men dagarna efter frågade Carl Fredrik Graf här i kammaren Ingvar Carlsson om hela regeringen stod bakom det. Självklart, sade Ingvar Carlsson. Men han kompletterade det svaret något genom att säga att det kan vara fråga om vissa smärre saker, vissa smärre justeringar av skatterna. Jag bortser då från EU-medlemskapets finansiering, som ju redan var aviserad. Det dröjde emellertid inte mer än en vecka förrän det blev ungefär 1 miljard i nya skatter genom uppgörelsen med Vänstern om begränsad rätt att dra av för pensionsförsäkringar. Det ligger ingen trovärdighet i en sådan politik. Därefter aviserade ni dessutom ungefär 10 miljarder i likviditetsindragning plus ökade skatter och ökade effekter för småföretagare när det gäller de regler för inbetalning av moms som nu är aviserade. Inte undra på att förtroendet för regeringen sviktar när man ena dagen säger en sak och därefter handlar på ett helt divergerande sätt!
Fru talman! Karl-Gösta Svenson, liksom alla andra moderater, talar alltid om skattechockar. Jag tyckte att jag upplevde en skattechock när Bo Lundgren och Moderaterna så att säga bestämde om skattepolitiken. Man höjde ju skatten för vanliga inkomsttagare med ungefär 30 miljarder och sänkte skatten för förmögenhetsägare och andra. Det kallar jag för skattechock, Karl-Gösta Svenson! Karl-Gösta Svenson säger att det inte blir några nya jobb med vår politik. Men jag kan upplysa Karl Gösta Svenson - om han själv inte läst om det i tidningarna och följt den aktuella debatten - att ungefär 100 000 nya jobb kommer att skapas i år. När vi går igenom vår politik här i kammaren, med allt som vi tillsammans med Centern har lagt fram i bl.a. kompletteringspropositionen, räknar vi med 180 000 nya jobb. Där finns det en markant skillnad mellan oss socialdemokrater och Moderaterna i politiken. För oss har alltid jobben, jobben, jobben varit den viktigaste ledstjärnan på alla politikerområden, Karl-Gösta
Fru talman! Det är inte riktigt så, Anita Johansson! Under en mycket stor del av en 40-årsperiod har Socialdemokraterna regerat Sverige. Under den tiden har vi inte nettoökat med ett enda jobb inom den privata sektorn. Det måste vi åtgärda. Det gör vi inte genom att straffbeskatta företagandet, utan det gör vi genom att ha ett bra företagarklimat. Då har skatterna en väldigt stor betydelse. Vi i den borgerliga regeringen under förra mandatperioden tog med kraft oss an detta och gav förutsättningar för ett gott företagarklimat, för en ökad tillväxt i ekonomin och för nya jobb inom den privata sektorn. Vi var på väldigt god väg. Tyvärr fick vi inte förnyat förtroende. Men ni har gått tillbaka till det gamla och återställt allting. Nya jobb tillkommer bara genom AMS försorg. Men de är inte långsiktiga, Jag skulle tacka min Gud om vi snabbt kunde få 100 000 jobb med er politik. Det vore mycket bra för Sverige. Tyvärr är det inte så. Nya jobb inom den privata sektorn efterfrågas, och de måste komma till. Det måste ske genom stimulanser, sänkta skatter och ett gott företagarklimat. Det är den enda vägen i det här avseendet. Då gäller det att visa att man har en politik som är långsiktig och konstruktiv och som innebär att de löften som ges också motsvarar det som verkställs några dagar eller någon vecka efter det att man uttalat sig.
Fru talman! Karl-Gösta Svenson talade, tror jag, om ett 44-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det är bara att beklaga att det har brutits några gånger, för annars hade det här landets ekonomi kanske sett litet annorlunda ut. Jag är övertygad, Karl-Gösta Svenson, om att vår politik kommer att innebära att sysselsättningen blir bättre. Jag är också övertygad om att den uppgörelse som vi nu har träffat kommer att innebära att räntorna sjunker och kronan stärks, vilket är vanvettigt viktigt för det här landet. Det borde också Karl-Gösta Svenson inse. Naturligtvis behövs det långsiktighet. Det håller jag med om. Men ibland när man gör upp om saker och ting får man både ge och ta, Karl-Gösta Svenson! Så är det med demokratin och politiken. Sedan vill jag kommentera ett par saker i Karl Gösta Svensons anförande. Han hänvisade till Ingvar Carlsson, Mona Sahlin och Lars Hedfors och till deras debattartiklar och brev i valrörelsen. Ja, vad vi lovade i valrörelsen, Karl-Gösta Svenson, var att återigen se till att skatterna blir rättvisa. Det som vi har hållit på med sedan vi återfick regeringsinnehavet är att ändra på det som Karl-Gösta Svenson så villigt röstat för - hög beskattning för vanliga löntagare och sänkta skatter för de rika i vårt samhälle. Jag räknade inte hur många gånger Karl-Gösta Svenson talade om avdrag i sitt anförande. Det var ju avdrag, avdrag, avdrag, avdrag. Men jag skall noga göra det när jag studerar protokollet. Det är ett enda avdragshysteri som Moderaterna återigen står för.

Fru talman! Det finns en hel del underligheter i svensk skattepolitik. I dag skall vi debattera ett av de i särklass mest svårförståeliga fenomenen, nämligen dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Redan uttrycket dubbelbeskattning visar att detta är något extraordinärt, något som avviker från gängse mönster. Men det indikerar också att det här är ett område som staten från allmänna synpunkter gärna vill hålla efter och som följaktligen skall beskattas extra hårt. Det skall kanske till sin natur jämföras med miljöskatter. De sägs ju tillkomma för att vi skall förändra vårt beteende så att belastningen på miljön blir mindre. Dubbelbeskattningen av företagen har naturligtvis en liknande effekt på företagandet. Företagandet skall tydligen hållas efter! Fru talman! Ser vi på utvecklingen i Sverige under de senaste 30-40 åren har också det privata näringslivet pressats tillbaka i förhållande till den offentliga sektorn. Ja, det är i själva verket inte bara i relativa termer som tillbakagången skett. Sedan 1950 har praktiskt taget inga nya jobb tillkommit i den privata sektorn, sett som en enhet. All expansion i sysselsättningen har skett i den skattefinansierade sektorn. Sent omsider har emellertid socialdemokraterna kommit fram till att det inte kan fortsätta på det här viset. Statsskulden växer. Räntorna är skyhöga, den svenska kronan svag och arbetslösheten rekordhög. Utvecklingen måste ändras! Nu hade den borgerliga regeringen gjort en mängd både stora och små förändringar som skapat ett mycket positivt företagsklimat. Jag har aldrig under mina mer än 30 år i företagsvärlden upplevt en sådan optimism och arbetsglädje som under de här åren. Trots den stora allvarliga ekonomiska krisen fanns det vägar ut ur eländet, och det fanns egentligen bara ett stort frågetecken: Vad händer om socialdemokraterna kommer tillbaka? Det var inte lätt att veta före valet. Många företagare trodde nog att det inte skulle bli så många förändringar eftersom man trodde att alla, inklusive socialdemokraterna, förstod hur viktigt det är att åstadkomma en positiv tillväxt i den privata sektorn. Men snart nog fick vi ta del av den s.k. återställarpolitiken. Vi kan nu också se hur optimismen bland såväl hushåll som företag förbytts i pessimism om den framtida ekonomiska utvecklingen. Finansminister Göran Persson har här i kammaren hållit ödesmättade tal om det utomordentligt allvarliga läge som Sverige befinner sig i. Skattehöjningar på en rad olika områden och neddragningar i de offentliga utgifterna räcker uppenbarligen inte för att övertyga våra långivare om att Sverige är på väg att klara upp sina affärer. De som analyserar Sverige vet att det är en omöjlighet att på detta viset sanera ekonomin och samtidigt tro att man kan ha ett fungerande samhälle som står sig i den hårdnande internationella konkurrensen. Det måste till något mer: en stark signal att Sverige verkligen vill komma tillbaka som en stark industri och företagsnation. Fru talman! Läser man den regeringsförklaring som Ingvar Carlsson lämnade förra hösten verkar det som om regeringen också insåg detta. Det heter nämligen så här om företagen i regeringsförklaringen: "Den avgörande förstärkningen måste därför komma till stånd genom ökad tillväxt och bättre sysselsättning. De nya arbetstillfällena måste i första hand komma till stånd i näringslivet. Sverige behöver fler företag och fler företagare." Varför stod inte hela näringslivet upp och jublade när man fick höra detta? Jo, därför att ord och handling inte stämmer överens. Samtidigt kom, som vi vet, många destruktiva skatter, avgifter, arbetslagar m.m. Återställarpolitiken gick före både förnuftet och den nyvunna insikten att Sverige behövde fler företag och företagare. Hur kan man återinföra dubbelbeskattning på företagande och samtidigt säga sig vilja få till stånd ökad tillväxt och högre sysselsättning genom fler företag och företagare? Fru talman! Jag har kommit fram till att det måste bero på att man inom socialdemokratin fortfarande inte förstår hur företag uppstår och utvecklas. Man vet inte vilka regler och förutsättningar som är de bästa för att åstadkomma ett positivt företagsklimat. Företagare är realister. De ser på resultatet och bryr sig mindre om vad som sägs. Vackra ord är de vana att höra. Men det gäller för socialdemokraterna att visa att man menar allvar också, och det kan man bara göra i handling! Fru talman! I dag skall vi debattera företagsbeskattningen, som är en del av den totala bilden av svenskt företagande. Som jag sade inledningsvis är redan begreppet dubbelbeskattning en tydlig fingervisning om hur regeringen och socialdemokraterna egentligen ser på företagandet. Trots allt vackert tal i regeringsförklaringen och på valmöten i höstas är uppfattningen, att vinster i företagandet är något som skall motarbetas eller åtminstone beskattas ordentligt, dubbelt upp för säkerhets skull. Detta är djupt olyckligt. Om man menar någonting med det som står i regeringsförklaringen måste socialdemokraterna vara extra tydliga i sina signaler till företagarna. De tidigare spåren förskräcka, och socialdemokratins trovärdighet bland företagare är sedan tidigare extremt låg. Jag är fascinerad över att socialdemokrater, kommunister och miljöpartister tycks tro att man skall få i gång företagandet när man samtidigt straffbeskattar det. Höjda bidrag och någon form av fördelningspolitik mellan företag tycks föresväva dem som en lösning. Kan inte utvecklingen i den f.d. socialistiska delen av Europa vara en tydlig fingervisning om vad som händer om man för en sådan politik och om hur mycket bättre utvecklingen har blivit när företagen där fått möjlighet att utvecklas? Fru talman! Det kan inte vara så svårt att förstå hur illa dubbelbeskattningen slår. Om mina bankräntor och obligationsräntor bara beskattas en gång, medan aktieutdelningen beskattas både i företaget och hos mig, måste givetvis avkastningen på det egna kapitalet i företaget vara avsevärt högre för att möjliggöra en lika stor avkastning efter skatt åt mig som ägare. Aktiekapitalet är dessutom ett riskkapital i motsats till banksparandet, så avkastningskravet ökar ytterligare. Med dagens höga räntor blir avkastningskravet mycket högt - alltför högt för att skapa tillväxt, alltför högt för att skapa många nya riktiga jobb. Skatteutskottet skriver också i sitt betänkande: "I Sverige föreligger det en brist på industriellt inriktat kapital. Det är därför av stor betydelse att skapandet av riskvilligt kapital inte försvåras. Detta gäller för såväl små som stora företag." Trots detta konstaterande motsätter sig utskottets majoritet att ändra på dubbelbeskattningen, en av de mest kontraproduktiva skatter som Sverige har. Irland, Italien har alla fullständig enkelbeskattning av aktievinster, medan Storbritannien, Spanien och Portugal har reduktioner på mellan 75 % och upp till Fru talman! Nackdelarna med dubbelbeskattning kan sammanfattas i några punkter: För det första blir det sämre tillgång på riskvilligt kapital i Sverige. Detta medför i sin tur att det utländska ägandet i våra storföretag ökar. De utländska ägarna har en enkelbeskattning och kan alltså ställa andra avkastningskrav än vad svenska aktieägare gör. För det andra måste de mindre och mellanstora företagen, börsnoterade eller andra, kunna visa en väsentligt högre lönsamhet än de stora konkurrenterna i Sverige för att över huvud taget få tillgång till riskkapital. För det tredje innebär detta att kostnaderna för nytt kapital ökar. För det fjärde kommer en hel del investeringar och företagsidéer aldrig att förverkligas beroende på de uppdrivna avkastningskraven. För det femte låser de vinstrika företagen in sitt kapital. Det delas inte ut till ägarna utan används i företaget, eftersom det är det skatteoptimala sättet att agera. Risken är då stor att vi får fler konglomerat och att kassastinna företag blir uppköpta av utländska intressen. För det sjätte kommer för litet riskkapital på marknaden att kunna allokeras till helt nya företag. Allt detta leder till att näringslivet kommer att få en sämre förnyelse, sämre rörlighet och en felaktig struktur. Och naturligtvis skapas inte alls så många riktiga nya jobb som annars skulle kunnat ske. Fru talman! Jag vet att regeringen vill kompensera dessa utvecklingstendenser med en ökad flora av bidrag, stimulanspaket, m.m. Detta är enligt min uppfattning beviset på hur litet man förstår av företagandets idé och villkor. Sverige skall ha riktiga företagare och inga bidragssökande personer. Spelreglerna skall vara klara och entydiga, och framför allt skall de inte motarbeta företagandet. Fru talman! Nog skulle det vara bra intressant att få veta det fiffiga i att straffbeskatta företag i förhållande till ett helt riskfritt sparande och hur man tror att man skall få ett ökat företagande på detta sätt. Än har jag inte sett någon sådan förklaring. Jag vet att vi i dag inte heller kommer att få någon, helt enkelt därför att det inte finns någon vett och reson i att bestraffa och beskatta något som man uttryckligen vill skall växa. Fru talman! Vi moderater vill att riksdagen beslutar att slopa dubbelbeskattningen på aktieutdelningar enligt de regler som gällde under 1994 med verkan från den 1 januari 1996. Fru talman! Jag får härmed yrka bifall till reservation 1. Självfallet står vi moderater också bakom våra övriga reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med detta yrkande.

Fru talman! Under debatten om föregående betänkande framhölls av flera talare vådan av olika besked vid olika tidpunkter, och särskilt när det är kort mellanrum mellan dessa tidpunkter. Det är naturligtvis ett riktigt konstaterande. Det är inte bra med olika besked under kort tidsrymd. Vad är det då för lärdom som vi allesammans borde kunna dra av detta konstaterande? Om man hyllar samarbetets princip är det i vart fall att avstå alltför överdriven och självsäker argumentation. Verkligheten är, som jag pekade på under föregående debatt, alltid en balansgång mellan å ena och å andra sidan. Det är viktigt att i sin argumentation redovisa såväl fördelar som nackdelar med olika företeelser. Det är först då man kan både ge och ta. Det är först då som man kan åstadkomma resultat. Det är då det blir möjligt att åstadkomma återinförande av kvittningsrätt för nystartade företag. Det är då det blir möjligt att införa riskkapitalavdrag. Det är då det blir möjligt att seriöst diskutera enkelbeskattning för små och medelstora företag. Det är inte via reservationer till olika betänkanden som vi skapar resultat och beslut i denna kammare, utan det är viljan och förmåga att ge och ta argument, att väga för och nackdelar, som ger påverkan på beslut. Det är då fullständigt meningslöst att ägna sig åt årtalsexercis liknande den som Michael Stjernström ägnar sig åt när det gäller Centerns uppfattning beträffande kvittningsrätten. Vår uppfattning beträffande kvittningsrätten är alltjämt att det vore värdefullt om den kunde införas 1995. Men genom att ge och ta har vi nu sett till att den återinförs 1996. Det är bra att så sker. Det är det som är konstruktiv oppositionspolitik. Jag önskar såväl Michael Stjernström som andra välkomna att i konstruktiv anda lösa våra gemensamma problem. Då måste man lämna retorikens värld och närma sig verklighetens värld, ta och ge argument och väga för och nackdelar. Jag hoppas att vi skall kunna göra det framöver i skatteutskottet. Fru talman! Jag har inga yrkanden till detta betänkande.

Fru talman! Sverige är inte en företagarnation. Men vi måste bli. Klimatet och kulturen måste förändras. Det krävs en dramatiskt annorlunda värdering av företagandet som livsstil för att Sverige skall kunna få fram de hundratusentals nya jobb i den privata sektorn som behövs för att massarbetslösheten skall besegras. Socialdemokraterna har i grunden ett slags manipulativt förhållande till företagsamheten. Företagen skall vara lönsamma för att kunna mjölkas. Men faktum är att om man vill att en halv miljon nya arbetstillfällen netto skall växa fram i det privata näringslivet under resten av 90-talet krävs ett värderingsklimat där entreprenören är en huvudperson, en person och inte en mjölkkossa. Kampen mot arbetslösheten måste vara en kamp för de människor och processer som skapar de nya jobben i Sverige. Det kan låta självklart. Men alltför ofta handlar svensk debatt om att rädda jobb i stället för att skapa jobb. Alltför ofta framställs arbetsmarknadsministern och AMS-chefen som huvudpersoner i kampen mot arbetslösheten. Det är de inte och har aldrig varit. Sverige behöver självfallet en fungerande arbetsmarknadspolitik. Men den kan aldrig ersätta eller skapa en fungerande arbetsmarknad. För att en sådan arbetsmarknad ska uppstå krävs det att det ständigt åstadkoms ett stort utbud av nya arbetstillfällen. De ska framför allt komma till i verksamheter som står sig väl i internationell konkurrens och som ger underlag för höga löner och därmed ett högt välstånd. Enligt alla försök att bedöma framtiden kommer nettotillskottet av nya jobb i allt väsentligt att komma inom den privata tjänstesektorn, där småföretagen är starkt dominerande. Tjänstesektorn är mångfacetterad. Där finns både kvalificerade företagartjänster och hushållsnära servicenäringar. Den kan heller inte diskuteras isolerad från industrin. Starka och konkurrenskraftiga industriföretag är tvärtom av vital betydelse för tillväxten i den industrinära delen av tjänstesektorn. Även om alla räknar med att tjänstesektorn skall expandera ytterligare tyder det mesta på att tillväxten inte blir tillräcklig för att motverka bortfallet av andra jobb. Vi vet också att den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn är mer känslig för höga skatter än varuproduktionen. Helst bör momsbelastningen på privata tjänster minskas. Vi bör påverka EU att ändra sina regler så att medlemsländerna tillåts att ha lägre moms på tjänster än på varor. Men reformarbetet får inte förlamas i väntan på att sänkt tjänstemoms skall bli möjlig. Om inte en lättnad kan ske genom att momsbeskattningen på ett eller annat sätt minskar bör arbetsgivaravgifterna på tjänster sänkas. Det Sverige behöver är inte bara en god konjunktur utan även en i väsentliga avseenden ny ekonomisk kultur. Hundratusentals enskilda människor i vårt land skall känna att det är mödan värt att starta ett nytt eget företag eller att expandera ett småföretag som redan finns. Ingen politiker kan veta vilka dessa människor är, vilka uppslag de har och vilka affärsidéer som kommer att visa sig bärkraftiga. Det politiker kan göra är främst två saker: att undanröja hinder och att ge signaler i stort och smått om ett nytt företagarklimat i vårt land. En vattendelare i detta sammanhang gäller synen på företagarna och fördelningspolitiken. När vi folkpartister diskuterar företagandets skattevillkor ser vi människor av kött blod som gör en samhällsnyttig insats och om de får rätt uppmuntran kan skapa både jobb och välstånd. Vi har i Sverige underskott på människor som vågar ta steget ut i företagandet. Det handlar självfallet om att stimulera innovatörer och entreprenörer. Men det är minst lika viktigt att skapa en annan förståelse för och inlevelse i de redan verksamma småföretagens situation. När politiken utformas måste man ta hänsyn inte bara till företaget utan också till hur det som sker påverkar människan bakom verksamheten. Han eller hon sitter med ansvaret och tvingas ofta fatta svåra beslut helt ensam. I en strategi för hög sysselsättning och låg arbetslöshet går det inte att utesluta det fundamentala kravet på förbättrad riskkapitalförsörjning. Vi i Folkpartiet vill förbättra riskkapitalförsörjningen genom att avskaffa den dubbla beskattningen av företagens vinster. Vinster skall bara beskattas en gång, inte som i dag, efter socialdemokraternas återställare, både i företaget och hos den som tar emot aktieutdelningen. En sådan reform skulle radikalt förbättra företagens förutsättningar att få fram nytt riskvilligt kapital. Dubbelbeskattningen är i praktiken en straffbeskattning på nya jobb. I dag är det dyrare att betala en utbyggnad av företaget med eget kapital än med lånat kapital, och detta i ett läge när den låga soliditeten i våra småföretag är ett mycket stort problem. Ett avskaffande av dubbelbeskattningen skulle rätta till detta. Dubbelbeskattningen innebär problem i flera avseenden, men det tycks vara ett oöverstigligt pedagogisk problem att få socialdemokrater att inse detta. Genom dubbelbeskattningen är det billigare för företagen att använda lånefinansiering för sina investeringar än att gå in med nytt eget kapital. Härigenom har företagens soliditet blivit för dålig. Både deras förmåga att rida ut kriser och konjunkturnedgångar och deras expansionsmöjligheter har på det sättet försämrats. Dubbelbeskattningen har också den nackdelen att den medverkar till att låsa in gamla vinster i företagen. Den reser en skyddsmur kring företagets egna projekt. Mindre företag som bara har tillgång till en svensk riskkapitalmarknad eller i de flesta fall ingen riskkapitalmarknad alls är beroende av de insatser som företagaren själv och hans personliga nätverk kan ställa upp med, t.ex. fastrar och mostrar osv. Här innebär dubbelbeskattningen en klar fördyring. Många projekt som borde genomföras kan på grund av den helt enkelt inte möta kapitalavkastningskraven. Satsningar i små företag kräver redan i sig en extra riskpremie jämfört med andra aktieplaceringar. Det beror på att det generellt sett innebär en större risk att satsa i småföretag och på att investeringen har en mycket dålig likviditet, dvs. det är svårt att dra sig ur. Den grundläggande frågan som måste ställas är: Hur skall man få människor att satsa på riskabla och hårdbeskattade investeringar när nettoränta kan fås på högavkastande riskfria statsobligationer? Det är obegripligt att socialdemokraterna kan tro att det kommer fram nya företag och jobb bara för att de önskar det. Fru talman! Dubbelbeskattningen på aktier måste bort. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i detta betänkande.

Fru talman! Det är litet märkligt att den här skattedebatten väldigt litet handlar om just företagsskatter och förslag till lösningar på de problem som finns för små och medelstora företag. I mitt anförande tänkte jag ta upp dessa problem, dvs. företagsbeskattningen, och de förslag till lösningar på problemen som vi i Vänsterpartiet har lanserat i vår företagsskattemotion. Det är kanske ganska naturligt att de tidigare talarna inte har berört företagsbeskattningen som sådan. Det snåriga regelverk som de har varit med om att införa mot just små och medelstora företag är ju deras verk. Då vill man inte gärna stå här i kammaren och ta upp den debatten, men det tänker jag göra. Jag skall försöka beskriva företagsbeskattningen i ett litet historiskt perspektiv. Under 40-, 50 och 60-talen kunde små och medelstora företag själva i stort sett göra sina deklarationer och sina bokslut. Man hade något som hette lagerreserv. Man tillförde något som hette investeringsfonder för konjunkturutjämningen. Man hade visserligen litet olika regler beroende på vilken företagsform det handlade om, men regelsystemet var trots allt ganska enkelt. Sedan har det då börjat. Under 80-talet förändrade man avsättningsmöjligheterna till lagerreserven, man förändrade reglerna vad gäller investeringsfonderna och sedan kom den beramade skattereformen med kapital-SURV:en, t.o.m. fick Lagrådet att framföra en viss kritik mot komplexiteten i regelverket. Efter detta har man infört något som heter expansionsmedel, räntefördelning. Det är också underlag som skall räknas fram som är helt groteska. Det tar kanske tre-fyra timmar för en revisor att räkna fram dem. Jag pratade med en revisor häromdagen. Han sade att han sedan får sitta i en och halv timme för att förklara för företagaren varför han har gjort så. Då förstår man att dessa regler inte är anpassade till den verklighet som vi lever i i dag. I valrörelsen och i debatten under de senaste åren har alla slagit sig för bröstet och tagit småföretagarna till sina hjärtan. Det är mycket intressant att se vad som har åstadkommits för att göra förbättringar för just dessa. De borgerliga pratar fortfarande om dubbelbeskattningen. Det har vi hört här i kammaren i dag. Det är dubbelbeskattningen som är ett hinder för företagsutvecklingen. Jag återkommer till detta senare. Jag vill först göra en definition av vad vi menar med småföretag. I debatten hör man ibland att småföretag är företag med mindre än 400 anställda, ibland är det 200 anställda, ibland är det 50 och ibland är det mindre än 10. I vår småföretagarmotion har vi satt gränsen vid 50 anställda, trots att det faktiskt enligt min mening är ett ganska stort företag som har 50 anställda. Jag menar att vi i det här sammanhanget också måste titta på valet av företagsform. Man är alldeles för inriktad på aktiebolagen. I väldigt liten utsträckning studerar man handelsbolagens, kommanditbolagens och framför allt de enskilda firmornas problem. I detta sammanhang har detta med dubbelbeskattningen ingen relevans. Här finns inga sådana problem. Kapitaltillskotten och kapitaluttagen görs här som man vill. Men det är intressant att de borgerliga snävar in sig till att bara prata om aktiebolag. Det visar också vilken blick de har och vilken konstig verklighetsuppfattning de har när det gäller småföretagen. Det har i och för sig införts en form av likställdhet mellan aktiebolag och enskilda firmor och handelsbolag genom reglerna om expansionsmedel. Men dessa regler gör ju att de flesta småföretagare inte har någon möjlighet eller inte orkar använda detta på grund av komplexiteten i regelsystemet. Vad har då Vänsterpartiet för förslag? I vår småföretagarmotion har vi lagt in två väsentliga delar som vi tycker är mycket viktiga. För det första vill vi ta bort egenavgifterna på de första 40 000 kronorna på resultatet. Det handlar alltså om en skattelättnad för de små företagen, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag. Detta skulle hjälpa väldigt många småföretagare som i dag ligger på gränsen för att över huvud taget få verksamheten att gå runt. Vi vill också kompensera småföretag, dvs. företag med mindre än 50 anställda - det gäller även aktiebolag i detta fall -, för de högre räntor som vi har i Sverige i förhållande till övriga Europa. Vi har därför föreslagit en form av skatteavdrag som skulle reducera ränteskillnaden med ungefär 3 %. Det skulle på fem år ge en 15-procentig reduktion, i princip i form av direkt skatteavdrag. Isa Halvarsson och Carl Erik Hedlund tar upp dubbelbeskattningen och menar att sparandet skall behandlas likformigt. Om man studerar aktiefondernas broschyrer finner man att aktiesparandet har varit den mest lönsamma sparformen under 30-40 år och inte på något sätt har inneburit någon riskkapitalavsättning. Också det är ett mycket säkert sparande. Det är denna typ av sparande som ni vill gynna. Vi har inom Vänsterpartiet i och för sig varit inne på att dubbelskattningen skall tas bort, men vi menar att utdelningen då i stället skall göras avdragsgill i företaget. Vi tycker att det är en betydligt bättre lösning. Vi har haft modeller för detta i Sverige, och jag tror att man i diskussionen med EU skulle kunna gå den vägen. Det finns länder som har gjort det. Vad gäller bolagsskatteuttaget har man inom EU föreskrivit att nivån på detta skall vara minst 30 %. Vi har i Sverige en bolagsskatt om 28 %, och vi vill höja den till 30 %. Jag vill också erinra om att vi har infört en värnskatt för höginkomsttagare i vårt land, dvs. vi har höjt marginalskatten med 5 %. Vi föreslår i dag i vår motion med anledning av kompletteringspropositionen att även företagen skall betala en värnskatt. Man kan diskutera nivån, men vår avsikt är att den skall ge ungefär 2 miljarder. Om vinster över 50 miljoner beskattas med ytterligare 5 %, torde detta "mellan tummen och pekfingret" ge ungefär 2 miljarder. Jag skulle vilja ställa följande fråga till framför allt de borgerliga men även till socialdemokraterna: Är ni beredda att genomföra förändringar inom företagsbeskattningens område vilka innebär förenklingar, eller är ni nöjda med det skattesystem som ni har byggt upp inom företagssektorn? Varken Isa Halvarsson eller Rolf Kenneryd sade något om detta i sina anföranden. Isa Halvarsson var inne på en intressant tanke, nämligen att den privata tjänstesektorn på något sätt måste subventioneras. Man kan i det sammanhanget diskutera momsnivåerna eller arbetsgivaravgifterna. Också vi har i vår motion med anledning av kompletteringspropositionen angivit en sådan inriktning. Vi menar att det är riktigt att inteckna kanske ungefär 5 miljarder. Efter en utredning kan man kanske komma fram till hur en sådan sänkning skall gå till eller till hur man skall gynna den privata tjänstesektorn. Men vi stannar inte vid den privata tjänstesektorn. Vi menar att det skall avsättas pengar även till tjänsterna inom vård och omsorg. Vi anser att man skulle kunna använda ungefär 5 miljarder även till en sådan sänkning. Carl Erik Hedlund säger att det privata näringslivet har pressats tillbaka av den offentliga sektorn, som har expanderat. Detta är en mycket grov beskrivning av verkligheten. Vet Carl Erik Hedlund hur mycket som utbetalades i företagsstöd från svenska staten 1994/95? Det handlade om ungefär 80 miljarder kronor i direkta och även indirekta subventioner till näringslivet. 80 miljarder kronor! Ändå har man mage att stå här och säga att det privata näringslivet har pressats tillbaka. Det är en mycket underlig beskrivning av verkligheten. Carl Erik Hedlund säger också att den borgerliga regeringen har skapat nya och bra regler för företagen. Jag tycker att Carl Erik Hedlund skall tala med småföretagarna om detta. Jag har själv varit ekonomisk konsult åt 16 småföretag - jag håller av förklarliga skäl på att avveckla verksamheten. De är inte nöjda med den borgerliga skattepolitiken. De tycker att regelsystemet är vidrigt, för att tillgripa det ord som dessa företag själva använder. Jag håller med Carl Erik Hedlund om att företagare är realister. De vet vad som är bra för dem, och de vet att det regelsystem som de borgerliga har varit med om att införa inte är bra. Så till en fråga som inte har med skattedebatten att göra. Jag kallar inte Centerpartiet för Bondeförbundet, och jag kallar inte Moderaterna för Högerpartiet. Carl Erik Hedlund får gärna kalla mig kommunist, men kalla inte partiet för Kommunisterna! Jag kan stå för begreppet kommunist, men att generalisera på detta sätt är att dra ned debatten till en ganska låg nivå.

Fru talman! Det är intressant att höra om Carl Erik Som jag uppfattar det är han nöjd med skattelagstiftningen och det regelsystem som finns. Jag kan inte tolka repliken på något annat sätt. Det är min bestämda uppfattning att ett slopande av dubbelbeskattningen inte skulle öka företagandet. Ett ökat företagande sker i första hand genom nystart. Nystart av företag sker i handelsbolag och i formen enskild firma. Där har dubbelbeskattningen över huvud taget ingen betydelse. Diskussionen om huruvida företagen har pressats tillbaka hör snarare hemma i en finanspolitisk debatt, men det var så Carl Erik Hedlund sade. Det innebär att någon - i detta fall är det underförstått staten eller riksdagen - på något sätt pressat tillbaks den fria företagsamheten. Det är inte så. 80 miljarder utgick i indirekt och direkt stöd åt företagen under 1994/95. Carl Erik Hedlund modifierar sig och säger att den offentliga sektorn varit lönebildande i lönerörelsen. Är det den fria förhandlingsrätten man är beredd att förkasta? Vi skall kanske ha en statlig inkomstpolitik som anger hur mycket de olika företagen skall betala? Är det den vägen Carl Erik Hedlund vill gå? När det gäller lönerörelsen är det faktiskt förhandlingsrätten Carl Erik Hedlund tar upp till diksussion. Det hör egentligen inte hemma i skattedebatten. Är Carl Erik Hedlund nöjd med skattelagstiftningen? Tycker han att den är bra och lämplig för alla de små och medelstora företag som i dag jobbar och sliter med att producera och som dessutom skall informera sig om det vidriga regelsystem som skattelagstiftningen innebär?
Fru talman! Per Rosengren anför som bevis för den offentliga sektorns fantastiska förmåga att stödja privat näringsliv de miljoner som har givits i bidrag. Vi inom näringslivet vill inte ha några bidrag. Vi vill ha stabila, enkla regler och en rättvis beskattning. Då behöver vi inga bidrag. Beviset för att bidragspolitiken inte fungerar är just den utveckling som har skett under de senaste åren.